Fru talman! Jag har ett par frågor från några arbetslösa från Halland, som jag träffade under förra veckan, som var plenifri för oss. De undrade över hur det blir för dem som går över från OTA till aktivitetsgaranti, vilket nyss togs upp av Elver Jonsson. Har man inte tänkt igenom detta innan man sätter ett så här stort projekt i sjön? Dessa personer kommer att förlora ersättning. Hur har det kunnat bli så? Dessa arbetslösa är också oroliga över osäkerheten och kortsiktigheten i de åtgärder som de finns i. De tvingas plötsligt ut ur aktivitetsgarantin och förs över till andra åtgärder. De rycks alltså upp från sina nu fungerande åtgärder, vilket är ett väldigt problem för dem. De har bett mig ställa deras frågor skriftligt till ministern, men tack vare den här interpellationen har jag fått tillfälle att föra fram dem nu i stället. Jag skulle gärna vilja veta om det finns någon planering för att se till att de som går från OTA till aktivitetsgaranti inte ska förlora på detta.
Fru talman! Bakgrunden till att aktivitetsgarantin kom till var ett läge där det fanns väldigt många långtidsarbetslösa män i relativt hög ålder. Jag upplevde detta väldigt nära under min tid som landshövding i Norrbotten. Hälften av de arbetslösa där var långtidsarbetslösa. Vi hade fått en viss - låt mig kalla det så - arbetslöshetskultur, och det var viktigt att dessa människor skulle få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Det var också ett sätt att komma ifrån det som en del partier här i riksdagen har hävdat, nämligen att man ska kunna utförsäkras genom en bortre parentes. Aktivitetsgarantins konstruktion är sådan att man inte kan utförsäkras. Den ska ge trygghet. Man ska vara trygg i den aktivitet som man får och ska inte riskera att bli utförsäkrad och överförd till en ny aktivitet - som man kanske inte vill ha - för att återigen kunna kvalificera sig till a-kassan. Det var tanken med åtgärden. Man kan också konstatera att vi nu har halverat långtidsarbetslösheten på ett år. Det är inte dåligt. Aktivitetsgarantin är en framgång, och det tycker jag att alla här ska erkänna. Till Elver Jonsson vill jag, för att vara lite elak, säga att det sällan är någon kvalitet i hans inlägg. Det är ett allmänt spottande mot denne stackars minister för vad han gör och inte gör. Här gör han fel, här är det så och här är det så. Jag vill ändå konstatera att det här är fråga om en stor framgång. Sedan vill jag självklart erkänna - och det har jag gjort även med anledning av Maria Larssons tidigare interpellation - att det kan finnas problem med kvaliteten, som kan vara mycket varierande. Så är det. Nu sätter vi i gång ett kvalitetsprogram och får en kvalitetsgaranti. Det innebär att AMS nu vidtar väldigt många åtgärder. 1. Länsarbetsnämnderna ska senast den 31 mars redovisa till AMS hur införandet av den kvalitetsnorm som finns ska säkras. 2. AMS genomför också för närvarande via sin internrevision en granskning av aktivitetsgarantin i fem län - AB-, F-, G-, O och Z-län - och rapporten kommer i juni. 3. Vid de länsexaminationer som AMS genomför varje år med samtliga län är aktivitetsgarantin ett område som ägnas särskild uppmärksamhet. 4. Näringsdepartementet planerar att ge Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i uppdrag att utvärdera aktivitetsgarantin och då särskilt granska kvaliteten i garantin. Det är alltså ett mycket starkt fokus på kvalitetsfrågorna under den närmaste tiden. När det gäller prognoserna över hur många som kommer att vara med i aktivitetsgarantin har AMS gjort bedömningen att det under 2001 kommer att vara 35 000-40 000 personer och att det under 2002 2003 kommer att vara 45 000-50 000 personer. Jag håller med Maria Larsson om att det nu är viktigast att se till kvaliteten och att de människor som går aktivitetsgarantin verkligen kommer ut på den öppna arbetsmarknaden, får möjligheter att få ett jobb och känner att detta är meningsfullt. Det är huvudlinjen, och den ska vi gå efter.
Fru talman! Jag vill verkligen tacka för de sista beskeden och tonen i debatten. Det var verkliga reella svar på verkliga frågor. Det uppskattar jag mycket. Då blir det betydligt högre kvalitet på debatten. Martin Nilsson säger: Varför har man inte infört detta tidigare som refererats från Växjö? Ja, det tycker också jag hade varit bra. I och för sig har det delvis funnits tidigare. Det har oerhört länge funnits individuella handlingsplaner som ett redskap i arbetsmarknadspolitiken. Tyvärr har inte redskapet fungerat. Det har börjat fungera i samband med aktivitetsgarantin när man har fått mer personella resurser. Det kunde gärna ha införts tidigare, men jag tror att det hade varit positivt med en långsammare utbyggnad. Då hade vi kunnat ha en god kvalitet också. Det är lite samma erfarenheter som med högskoleutbyggnaden. Någonting ska gå så väldigt fort så att kvaliteten blir lidande. Det tycker jag är en dålig taktik som jag hoppas att regeringen inte kommer att använda sig av i fortsättningen. Vi kristdemokrater vill inte ha en bortre parentes. Tryggheten är viktig. Därvidlag är vi överens. Aktivitetsgarantin är en lyckad åtgärd, säger Björn Rosengren. Jag tycker nog att man ska mäta lyckat resultat i hur många människor som får jobb. Det måste vara syftet med den, även om det naturligtvis handlar om att ha en meningsfull uppgift och att förbättra sina möjligheter. Men resultatet måste mätas i hur många som kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i reguljär utbildning. En annan fråga som jag inte hann beröra i mitt tidigare inlägg och som jag har tagit upp i min interpellation handlar om dem som blir kvar i garantin år efter år utan att komma vidare. När Björn Rosengren och jag konverserade om den här frågan i november svarade Rosengren så här: De personer som omfattas av aktivitetsgarantin har således en möjlighet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Då var min fråga ett ickeproblem för ministern. I dag, fyra månader senare, erkänner näringsministern att det kan tänkas finnas några som blir kvar. Han säger: Först när vi vet mer om hur många personer som trots dessa ansträngningar fortfarande står utanför arbetsmarknaden och hur man kan beskriva deras problem kan det bli nödvändigt att erbjuda alternativ. Det var en lång väg att gå, ministern. Det var duktigt marscherat. Pajala som har blivit arbetslös, som har en man som fortsatt har jobb på orten, som har svårt att flytta, som är lågutbildad och har lång väg att gå genom ett utbildningsväsende? Jag tror att det handlar om att ganska snabbt få till stånd en övergångsarbetsmarknad. Jag tycker inte om det ordet, och jag hoppas att vi kan hitta ett annat namn. Det är ett krångligt, besvärligt och intetsägande namn. Resursarbete kanske är bättre. Det gäller att ge människor en meningsfull uppgift under något längre tid i stället för att låta dem leva med kort framförhållning och många förändringar. Det handlar om människor, och det är därför ett sådant beslut hastar. När bedömer ministern att han har räknat färdigt på antalet och tittat på behoven så att det kan komma ett förslag? Det framförs från många håll, och också från socialdemokratiskt håll. Det har vi hört här i dag. AMS har också begärt pengar av regeringen för att göra detta. Kommer det att få de pengarna?
Fru talman! Statsrådet säger att aktivitetsgarantin är en framgång. Ja, rätt hanterad är den det och kan bli det. Men som parlamentariker är det vår plikt att komma med den konstruktiva protesten när det inte har fungerat. På känt manér säger Björn Rosengren att han kan erkänna att det kan variera. Det var statsmannaord om något. Kvar står min kritik att det inte var genomtänkt, utan det har funnits missar i det. Jag gav en del exempel som har understötts av flera här i debatten. Sedan har socialdemokraterna den besvärliga frågan om att ingen minsann ska bli utförsäkrad. De säger att de inte är med på någon bortre parentes. Men det kommer ju in bakvägen här. I grunden tycker jag att det är riktigt att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. Tanken att långtidsarbetslösa ska komma ut i verksamhet är någonting som jag verkligen vill understödja. Det är mycket angeläget. Aktivitetsgarantin kan vara en del av det. Men det finns en rad andra åtgärder. Framför allt behövs det en enkelhet så att man snabbt kommer ut i verksamhet. Fru talman! Nu har vi ändå den dysterheten att antalet sökande som fått arbete nu är färre än för ett år sedan. Det har minskat med 18,4 %, läser jag i statistikpapperet. Varslen om uppsägning har ökat med nästan 50 % på ett år från 2 400 till över 3 500. Det har något dämpats av att de som nu går in i konjunkturberoende program är betydligt fler. Det kan självfallet finnas sociala skäl för det. Kvar står t.ex. att vi har svårt att klara de åtaganden vi har gentemot EU. Man har sagt att vi ska verka för de fyra pelarna, som Björn Rosengren känner väl. Då ger man en direkt uppmaning till Sverige att minska skattetryck för arbete. Det är en viktig bit att komma åt, nämligen att arbete borde beskattas lägre.
Fru talman! Jag vill tacka för svaren. Jag tycker att de är ganska kloka, men jag efterlyser lite mer konkreta förslag just när det gäller övergångsarbetsmarknaden. Jag tror att det är ett klokt betraktelsesätt att fundera på hur utvecklingen ser ut och om det som finns räcker eller om det behövs mer. Min analys är att det antagligen inte räcker. Det kommer att behövas fler insatser på området. Det finns därför anledning att relativt skyndsamt fundera på den frågan. Jag har förtröstan när näringsministern säger att han avser att följa frågan. Jag har ett par kommentarer till Maria Larsson. Hon svarade på frågan varför det inte har införts tidigare. Jag tror att aktivitetsgarantin i princip kom i rätt skede och vid rätt tidpunkt eftersom arbetsmarknaden och arbetsmarknadsläget ser ut som de gör. Konjunkturen gör det nu möjligt för fler att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller även dem som tidigare har varit långtidsarbetslösa. Då är det klokt att ha ett mer individualiserat perspektiv. Maria Larsson säger att det är rätt och klokt att införa aktivitetsgaranti, och att man kanske t.o.m. borde ha gjort det tidigare. Men man borde inte så snabbt ha byggt den utan haft tillräckligt många i garantin. Det är ungefär det jag sade innan. Där skiljer vi oss i ambitionen. Andra partier kanske har mer begränsade ambitioner att snabbt få ut många av dem som har varit långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. För oss socialdemokrater är det oerhört värdefullt när konjunkturen är i gott skick att lyckas få ut väldigt många på arbetsmarknaden, och även dem som har haft svårigheter. Där ska man vara ärlig och säga att det skiljer i ambition. Det tycker jag att man ser i de budgetalternativ som finns hos flera av de borgerliga partierna och i socialdemokraternas alternativ och i hur mycket resurser man avsätter för att kunna ha en bra kvalitet. Man pratar gärna fint om kvalitet. Men det är ofta samma parti som pratar om kvalitet som i praktiska budgetalternativ drar ned på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är självfallet en högst inkonsekvent kritik. Vill man ha högre kvalitet så får man också vara beredd att betala för den.
Fru talman! Man frestas ju inte att prata om en person som det egentligen inte handlar om, och sedan kan man undra om detta att klistra lappar på ryggen är någon kvalitetshöjning. Men det ska jag inte gå in på. Jag har bara en fråga till näringsministern: Kan jag ge beskedet till dem som kommer från OTA att de kan få de 45 kr som de har förlorat tillbaka igen?
Fru talman! Aktivitetsgarantin är en del i ett större projekt. Vad den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen var dels förändringar i a-kassan, dels aktivitetsgarantin. Man beskrev också frågan om övergångsarbetsmarknad - jag delar uppfattningen att det inte är något bra ord. Tanken är att se ett samband mellan a-kassan och hur den ska hanteras och vilka villkor som ska gälla, aktivitetsgarantin och en eventuell övergångsarbetsmarknad. Tanken var också att de här åtgärderna kom vid en högkonjunktur. Det är det som är själva poängen. Nu skulle vi få bort antalet långtidsarbetslösa, som låg på ungefär 100 000. Själva poängen var att nu ska dessa människor få chansen att komma in på den öppna arbetsmarknaden, just därför att vi har högkonjunktur. I annat fall skulle vi nämligen få det som man har fått på de flesta ställen i andra europeiska länder. Där har man gått från en lågkonjunktur med många långtidsarbetslösa in i en högkonjunktur - och de långtidsarbetslösa sitter kvar i arbetslöshet. Så kommer man in i en lågkonjunktur och då får man ytterligare långtidsarbetslösa. Sedan går man åter in i en högkonjunktur, och fler sitter kvar i arbetslöshet trots att det är högkonjunktur. Tidpunkten var alltså väl genomtänkt, och den var den lämpligaste. Det är tanken med detta. Av de 7 000 personer som i augusti påbörjade aktivitetsgarantin visade det sig, som jag sade, i februari i år att 19 % hade någon form av arbete, 2,5 % hade gått till reguljär utbildning och 4 % har lämnat garantin av andra skäl. Detta har alltså skett på sex månader. Det är inte dåligt! Jag tycker att det är ett bra betyg på aktivitetsgarantin. När det gäller frågan om damen i 62-årsåldern i Pajala så delar jag uppfattningen att där måste det kanske till andra aktiviteter. Men man kan inte i första hand säga att nu ska en duktig, må vara lågutbildad, kvinna i Pajala plötsligt in på en övergångsarbetsmarknad. Man måste pröva andra metoder också. Sedan är det möjligt att man hamnar någon annanstans. Vi har ju redan en övergångsarbetsmarknad. Inom Skogsvårdsstyrelsen t.ex. är det mycket som är finansierat av AMS. Jag brukar säga: Det saknas inte arbete, men det saknas möjligtvis arbetsplatser. Dessa arbetsplatser finns - det är det som vi förr har kallat för beredskapsarbeten osv. Men detta bör man se över. Det kanske borde vara bättre kvalitet, och det måste man titta på. Det är det som vi håller på med, och vi får återkomma till det. Men just nu tycker jag - det är min uppfattning - att det är för tidigt. Vi ska återkomma till det. Det kanske också handlar om den konjunkturella situationen. När det sedan gäller frågan om arbetsmarknaden så har vi ju minskat den öppna arbetslösheten på ett år från 6,1 % till 4,2 %. Som jag sade har vi lyckats halvera långtidsarbetslösheten. Vi har faktiskt varit ganska framgångsrika. Men än en gång vill jag säga att när det gäller kvaliteten på aktivitetsgarantin så är det en process som innebär att den hela tiden ska förbättras. Det är vi överens om, och det arbetet pågår. Det tog jag tag i väldigt tidigt, när jag förstod att där fanns det brister. Man kan inte säga att vi satsar för mycket på kvantitet. Varje långtidsarbetslös - oberoende av om det finns 50 000 eller 100 000 - har rätt till aktivitetsgarantin. Man måste också ha det perspektivet. Ingen ska ställas utanför som vill ha detta.
Fru talman! Man har också rätt till en god kvalitet i de åtgärder som man ska sättas i. Annars kommer man ändå inte att bli nöjd med resultatet. Jag tycker att det talas väldigt mycket om resultat här i form av att man finns med i åtgärden. Jag tycker att vi ska fokusera på att tala om resultat i form av hur många som får jobb. Om det är 19 % så är jag glad för varenda en av dem. Jag tycker att det är jättebra. En åtgärd som aktivitetsgarantin måste självfallet sättas in i en högkonjunktur - det tror jag också. Hur många procent ska komma ut för att det ska betraktas som ett lyckat resultat totalt? Jag skickar gärna med den frågan. Trots att vi nu har en högkonjunktur så finns det ingen tidpunkt någon gång under efterkrigstiden när vi har haft fler individer som har stått utanför reguljär arbetsmarknad. Det är dagens problem. Naturligtvis krävs det mycket av ansträngningar och tankeverksamhet för att människor ska känna att de också under arbetslösheten får möjligheter att på ett bättre sätt komma igen till arbetsmarknaden och i vissa fall, när man har prövat alla de andra möjligheterna, har en meningsfull uppgift under några resterande arbetsår. Det är för tidigt att komma med förslag nu, säger näringsministern. När är det rätt tid? Jag skulle vilja ha den frågan besvarad. Jag skulle också vilja ställa den fråga som inte har fått något svar och som även Martin Nilsson var inne på. Den handlar om de 14 semesterdagar som finns i dag. Det är en väldigt kort tid att återhämta sig på. Redan i budgetdebatten i december aviserades från socialdemokratiskt håll att det skulle komma en förändring ifrån departementet. Det var i december. Ministern svarar nu att frågan fortfarande bereds i departementet. Det får nog betraktas som en ganska låg arbetstakt, för detta måste ju vara ett simpelt förslag att utreda och fatta beslut om. Detta skulle jag också vilja ha ett förtydligande om.
Fru talman! Allting måste ställas i relation till någonting annat. När det gäller att vara arbetslös eller få en aktivitet - då är valet en aktivitet. Man kan inte säga så här: Nu är inte kvaliteten alldeles bra till 100 %, och därför får du ingen aktivitet utan får vara arbetslös. Denna fråga måste man ställa sig. Man kan inte säga att vi inte vill ha fler i aktivitetsgaranti därför att de inte får tillräckligt hög kvalitet. Det blir faktiskt konstigt. Nu gäller det i stället att alla ska få möjlighet till detta. Där kvaliteten inte är bra ska vi se till att den blir det. Det måste vara sättet att arbeta med detta på. När det gäller tiden så är den individuell. Det är också själva poängen. För en del kommer det kanske att ta ett halvår. För en del kommer det att ta ett år, för en del två och för en del kanske tre år innan de kommer ut på den öppna arbetsmarknaden. Det är själva tanken med aktivitetsgarantin. Man ska individuellt bedömas efter de förutsättningar man har och kanske också efter hur arbetsmarknaden ser ut där man bor. För en del går det fortare, och för en del tar det längre tid. Därför kan man inte säga att exakt inom ett år ska 100 % ha jobb. Det går inte! När det handlar om frågan om den reguljära arbetsmarknaden så kan jag bitvis hålla med om att vi har en högkonjunktur och att det fortfarande är relativt många som är arbetslösa - öppet arbetslösa och i åtgärder. Men vi har i dag också det förhållandet att arbetslösheten är mycket strukturell. Det innebär att det sker stora strukturell förändringar på arbetsmarknaden. De stora basnäringarna och de gamla industrierna struktureras om helt. De tar till sig ny teknologi etc. De ökar sin produktivitet och de tillverkar varor och tjänster med ett mindre antal anställda. Samtidigt får vi en förskjutning mot alltmer av tjänsteproduktion. Detta kommer att ta lite tid. Men hittills vill jag påstå att denna regering med sin arbetsmarknadspolitik har lyckats mycket väl med att klara av denna överföring.

Fru talman! Sture Arnesson har ställt två frågor till mig: Har jag haft någon befattning med frågan om personalminskning hos Banverket? Avser jag verka för att frågan om konkurrensutsättning av Banverkets drift och underhåll underställs riksdagen? Svaret på den första frågan är nej. Jag har inte, och jag ska inte, befatta mig med denna fråga. Personalstyrkans dimensionering är en fråga som ska hanteras av Banverkets generaldirektör och styrelse eftersom det ligger inom ramen för deras ansvar. Jag vill ändå kommentera skälen till personalminskningarna. En viktig orsak är att Banverkets anslag minskat, något som riksdagen fattat beslut om. Banverket har inte kunnat genomföra järnvägsinvesteringar i den takt som planerades när stomnätsplanen fastställdes 1998. Det innebär att Banverket i dag har en för stor kostym. Banverket Produktion har minskat sin fakturering med 850 miljoner kronor mellan åren 1998 och 2000. Endast i Banverket Produktion Norr finns en balans mellan fakturering, beläggning och resultat. Ett annat skäl till personalminskningarna är den förestående konkurrensutsättningen. Banverket Produktion har som strategi inför konkurrensutsättningen att stärka sin konkurrenskraft och öka lönsamheten. Det ska ske genom att man koncentrerar sig på sådana arbetsuppgifter som är specifika för järnvägen såsom el-, signal-, tele och kvalificerade banarbeten. Svaret på den andra frågan är att regeringen redan i budgetpropositionen för år 2001 har redovisat att Banverket arbetar med att vidareutveckla beställarrollen och produktionsverksamheten i en konkurrensutsatt miljö. Syftet är att öka effektiviteten och sänka kostnaden för Banverkets banhållning. Jag kommer att med stort intresse följa Banverkets arbete och även hålla riksdagen informerad om hur konkurrensutsättningen fortlöper.
Fru talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret. Vi är överens om en del saker, t.ex. att uppsägningen av de här 600 banarbetarna inte är en fråga för regeringen eller riksdagen. Det beslutar Banverkets styrelse om. Likaså har en riksdagsmajoritet stått bakom konkurrensutsättningen av nyproduktion och ombyggnad. Det jag vill diskutera med näringsministern - och det har jag väl inte fått ett riktigt svar på - är konkurrensutsättningen av drift och underhåll, som tyvärr kommer att få negativa följder för tågresenärerna och samhället. Förseningarna kommer att öka, och säkerheten och allmänhetens förtroende kommer att minska. Det gör i sin tur att biltrafiken kommer att öka ytterligare. Miljön och trafiksäkerheten kommer att påverkas. Den kompetens som försvinner finns nämligen inte på annat håll. Ines Uusmann. Det fanns redan då riksdagsbeslut på att nybyggnad och ombyggnad skulle konkurrensutsättas. Vid de tillfällena klargjorde hon att en socialdemokratisk regering inte skulle avhända sig det statliga ägandet av produktionsresurserna vad gäller drift och underhåll av järnvägen. Säkerheten, i form av en fungerande anläggning, blir klart försämrad. Även om risken för tågkollisioner inte ökar, kommer felen att öka. Det resulterar i ökade förseningar och i värsta fall urspårningar. Säkerhetspersonal i form av signaltekniker och besiktningsmän finns kvar, men inte den personal som ska åtgärda upptäckta fel i spåren och som själva upptäcker en hel del fel genom att de arbetar i anläggningarna. Dessutom ställer den här personalen upp på sin fritid när det behövs. Om man minskar den tillgängliga personalen med 75 % får det oundgängligen stora konsekvenser. Det gångna året har visat att vi nog lär få leva med nedblåsta ledningar, snö, översvämningar och jag vet inte allt i alla delar av Sverige. Vem ska rycka ut och fixa banan när fotfolket inte finns kvar. Det går att leja in folk när man ska laga eller ploga en väg, men man tar inte in vem som helst för att förstärka järnvägen när vattnet i Arvika trycker på. SEKO:s fackliga nätverk på trafikledningen skriver så här: Hur blir det då i framtiden? Vilka är det som ska upptäcka sprickor och sättningar i spåren och vilka ska utföra arbeten i spårområdet under pågående trafik? I dag utförs dessa jobb av banarbetare med högt säkerhetsmedvetande och blick för att hitta fel. Vi trafikledare talar samma språk som de. Vi har väldigt dålig erfarenhet av entreprenörer som arbetar inom spårområdet och inte ens kontaktar tågtrafikledningen. Detta har hänt ett flertal gånger. Tågen kommer att försenas. För oss på tågtrafikledningen är det här ytterligare en stressfaktor, och i förlängningen blir det en oacceptabel arbetsmiljö för oss. Ministern säger att han följer Banverkets arbete med stort intresse och kommer att hålla riksdagen informerad. Men det är inte så enkelt. Om drift och underhåll konkurrensutsätts finns inte de här människorna kvar med sina kunskaper. Då hjälper det inte att näringsministern följer de här frågorna. De är borta. Håller ministern med om detta resonemang? Det gäller säkerheten på våra järnvägar. Jag vill också fråga om det finns något lyckat exempel ute i världen där man har konkurrensutsatt järnvägsunderhåll.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att järnvägen omfattas av nollvisionen. Ingen person ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Vi har kommit mycket långt inom järnvägssektorn. Dödsolyckor är mycket ovanliga där. Det här goda resultatet har uppnåtts genom ett långsiktigt och systematiskt arbete. I dag finns en rad viktiga säkerhetssystem vid järnvägen. Vi har t.ex. ATC-systemet som övervakar att föraren håller rätt hastighet och att han stannar vid stoppsignal. Personalen är självfallet en viktig faktor i säkerhetsarbetet. Jag tycker att det är att ta i att säga att vi kommer att få problem med säkerheten nu när vi konkurrensutsätter detta. Jag tror inte på det. Jag har inte heller någon erfarenhet av konkurrensutsättning av drift och underhåll. Nu sker det ju successivt. Det är inte så att man avreglerar på en gång. Det sker ganska successivt när det gäller just drift och underhåll. Även om det är många av dessa 600 som sysslar med det är det ändå så att det sker successivt. Vi har en viss erfarenhet av konkurrensutsättning när det gäller Vägverket. Där kan jag dra några slutsatser. Det finns inte belägg för att konkurrensutsättning förändrar kvaliteten i driften av vägar. Framkomligheten på vägarna förändras inte. Säkerheten på vägarna har inte påverkats. Kvalitetssystemen hos entreprenörerna har blivit bättre med åren när Vägverket höjde kraven. Områden som utsatts för konkurrens hade väsentligt lägre prisnivåer än områden som inte är konkurrensutsatta. När man ser vad som har hänt i Vägverket tycker jag att man inte redan nu kan säga att detta kommer att ge problem. Ytterst är det självfallet Banverkets ledning som har ansvaret för detta. De ska tillse att det är bra drift och underhåll, att det sker med konkurrensmässiga priser, att det är bra arbetsmiljö, att tågen går och att det är säkert. Om det skulle visa sig att den här konkurrensutsättningen leder till att detta får de konsekvenser som sägs här, är det självklart att man måste förändra det. Vi i regeringen och även riksdagen ställer krav på att Banverket ska ha en hög kvalitet. Den får inte försämras genom en konkurrensutsättning. Den ska snarare förbättras genom att man har minst samma kvalitet till lägre pris när det gäller drift och underhåll och även när det gäller nybyggnation. Det är det jag kan stå får. Skulle det visa sig att det inte blir så, måste vi ju ifrågasätta ledningen i Banverket.
Fru talman! Näringsministern delar uppenbarligen inte min uppfattning att det är för sent när den här utsättningen väl är gjord. Spåren förskräcker. Jag ska prata lite grann om hur det är i England där ett privat företag har hand om spåren. Det heter Railtrack. Sedan tågolyckan vid Hatfield utanför London, då ett snabbtåg till Leeds spårade ur, har biltrafiken till och från London ökat med 25 %. Det kan inte vara en vinst för samhället. Företaget är i dag i ekonomisk kris. Staten får skjuta till stora belopp. Man har upptäckt 1 850 allvarliga sprickor i landets järnvägsspår. På 500 platser är hastigheten begränsad till 32 kilometer i timmen. De brittiska tågresenärerna kommer att kompenseras med uppskattningsvis 7 miljarder kronor för förseningar under detta år. Den brittiska regeringens mål på 50 % fler passagerare och 80 % mer gods syns alltmera avlägset. Jag tänker citera Mats Andersson i Svenska järnvägsfrämjandet - en mycket duktig kapacitet när det gäller järnväg. Jag vill inte säga det han säger, men han är duktigare än jag: "Trots kaoset på järnvägssidan i Storbritannien finns det tyvärr fortfarande svenska beslutsfattare som ser privatiseringen av de brittiska järnvägarna som ett föredöme." Så tilläger han: "De vet inte vad de pratar om." Ännu längre går Londons borgmästare. Han heter Livingstone. Enligt DN säger han att man måste vara hjärndöd om man inte förstår riskerna med privatisering. Jag skulle egentligen vilja debattera med Lars Engqvist. Jag hörde honom, när han stod här nyss, säga att konkurrensutsättning inom sjukvården inte är någonting för den svenska socialdemokratin. Vad är det som gör att det är så bra när det gäller detta? Är det inte dags att ta en time out och tänka efter och utvärdera? Vad är vinsten med detta pendeltågselände i Stockholm, som bara fortsätter med försenade och inställda tåg? Vad kostade gasololyckan i Borlänge samhället? Att den värmländske föraren var berusad åtalas han nu för, men varför förtigs det omänskliga arbetsschema den privata tågoperatören hade konstruerat åt honom? Är vårt samhälle bara ekonomi och vinstmaximering? Jag vill tala om för ministern att jag är avhoppad socialdemokrat. Jag lämnade partiet för sex år sedan. Jag och mina gamla socialdemokratiska vänner hemma i Värmland känner inte igen socialdemokratin. Man går ut och kräver ägaransvar när det är kris i Bengtsfors, men vad tänker man om statens egna anställda? Ministern har sagt att avregleringen av Posten kom alldeles för tidigt. Vi skulle ha väntat tills övriga Europa var med på tåget. Varför kunde vi inte ta det lite lugnt även i denna fråga?
Fru talman! Det är inte så att svenska regeringen har Storbritannien som någon förebild för vår framtid när det gäller transportpolitiken. Det finns mycket att säga om den. Jag tillhör dem som är väldigt negativa till vad som har skett där. Den svenska avregleringen av järnvägstrafiken är en ganska monopolstark avreglering, dvs. det är vissa olönsamma linjer som man avreglerar. Om vi bortser från SL-pendeltågen - de är landstingets och inte statens, och Stockholms läns landsting är borgerligt styrt - kan vi konstatera att det har varit väldigt fördelaktigt för resenärerna. Jag kan nämna Tågkompaniet som ett exempel när det gäller sovvagnarna. De har utvecklats. De kör fler tåg. De kör linjer som inte tidigare kördes. Det är bara att konstatera att det har varit väldigt bra. När det gäller de kraftiga förseningar som har skett är det inte det statliga monopolet och Banverket som är orsaken, utan det är mer tågoperatörerna. Jag vill också säga att tågåkandet - persontrafiken - har ökat oerhört kraftigt de senaste åren. Det är en positiv utveckling, och den tycker jag att vi ska vara stolta över. Vi ska fortsätta att utveckla detta. Jag tycker att avreglering inte är något självändamål. Jag har varit väldigt kritisk t.ex. när det gäller Postens avreglering. Men vi kan nu konstatera att Posten med lite hjälp från regeringen ändå har utvecklats väldigt väl och fortfarande har 95 % av marknaden. Det kommer att visa sig att Posten blir ett av de verkligt framgångsrika distributions eller logistikföretagen. Banverket är ett monopol i den meningen att det är ett statligt verk som har ansvar för själva infrastrukturen. Nu gör Banverket en bedömning innebärande att man skär i Banverkets produktion. Det beror delvis på att man konkurrensutsätter, men det beror kanske framför allt på att regeringen och riksdagen inte har fattat tillräckliga beslut när det gäller de ekonomiska behov som Banverket har för att kunna bygga ut järnvägen, som vi en gång har planerat. Det är där vi finner den viktigaste orsaken - inte i att verksamheten nu har blivit konkurrensutsatt. Det är en mycket mindre viktig orsak. Då tycker jag att vi får en annan balans på diskussionen. Jag tror att vi kan vara överens om att det är bra med en avreglering med förnuft som vi ser gynnar marknaden, kunderna och också dem som är anställda. Den som starkast har drivit avregleringen av Telia, Posten och SJ - den förändring som har gjorts av SJ - är den fackliga organisationen SEKO. Jag brukar säga det lite skämtsamt. De är avsevärt mer liberala än vad den svenska näringsministern är. Det är de som driver detta, för de tror på detta och tycker att det är rimligt. Jag tror inte att man kan finna en stark facklig kritik mot detta. I varje fall har jag inte fått den från SEKO.
Fru talman! Det var en del sanna ord. Men jag kan tala om för ministern att acceptansen på golvet, bland fotfolket inom facken, inte är lika stor. Jag vill rekommendera en intressant forskarrapport gjord av Johan Sanne på Linköpings universitet. Hans rapport heter lite vitsigt Fart och spänning. Det handlar inte om att vara näringsminister; man skulle kunna tro det. Men det är trots allt intressant läsning. Det handlar om banarbetares, lokförares och tågtrafikledares syn på risker och riskhantering. Johan Sanne pratar och beställare-utföraremodellen, som genererar nya risker. Han har en hel del synpunkter på detta som kan vara bra att ta till sig. Jag tar fasta på det som vi har gemensamt. Vi ska nu försöka enas om ett bra vårbudgetförslag till riksdagen. Vi är tre samarbetspartier som jag förmodar samtliga vill satsa pengar på Banverket - ordentliga pengar, hoppas jag. Vi vill det. Vi hoppas också att näringsministern snart inbjuder oss i samarbetspartierna till diskussioner om den kommande infrastrukturpropositionen. Vi är beredda på förutsättningslösa diskussioner när det gäller detta. Med den inriktning som alla tre partier redovisat om satsningar på järnvägen tror jag att vi kommer att minska de risker för järnvägen som jag har talat om. Det är det bästa sättet att minska de riskerna. Men det är lite synd att Banverket ska gå ut och tala om att minska kostymen när man borde veta att våra tre partier står bakom en satsning på järnvägstrafiken.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att avreglering och konkurrensutsättning är någonting som ska användas med förnuft. Det ska vara bra för företaget. Det ska vara bra för kunderna. Det ska vara bra för de anställda. En avreglering som leder till att vi skulle öka olycksfrekvensen och minska tryggheten är oacceptabel. Jag förutsätter självklart att Banverket hanterar detta på det här sättet, och det kommer jag noggrant att följa. Sedan vill jag också säga att den största delen, när det gäller den här nedskärningen och de förändringar som sker på Banverket, handlar om att vi inte har följt planerna med ekonomiska beslut. Därmed har många investeringar och mycket underhåll skjutits på framtiden. Jag hoppas också att vi ska kunna komma överens när det gäller infrastrukturpropositionen om att det här måste åtgärdas. Jag delar den uppfattningen. Tack!

Fru talman! Rune Berglund har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att snabba på utbyggnaden av vindkraften. Låt mig först kort nämna det arbete som redan pågår inom vindkraftsområdet, vilket faktiskt är en hel del. Staten stöder sedan början av 1990-talet vindkraften genom olika energipolitiska program. I detta ingår stöd till forskning och utveckling, demonstration, investeringar och drift. Vid sidan om detta pågår ett omfattande arbete för att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Riksdagen beslutade förra året om de framtida ekonomiska förutsättningarna för elproduktion från förnybara energikällor 2000/01:111). Det nya systemet grundas på handel med certifikat baserad på kvoter. Avsikten är att systemet ska träda i kraft den 1 januari 2003. En utredare arbetar just nu med detta , och arbetet kommer att vara klart senast den 31 oktober 2001. Regeringen meddelade i 2000 års ekonomiska vårproposition sin avsikt att återkomma till riksdagen med förslag till planeringsmål för vindkraften. Energimyndigheten arbetar just nu med att ta fram ett förslag på ett lämpligt planeringsmål och ska också ge förslag till åtgärder för att möjliggöra att målet uppfylls. Därtill arbetar myndigheten med att se över behov och kostnader för nätförstärkningar. Uppdraget ska redovisas senast den sista april i år. bedömningen att det är ute till havs som den i särklass största potentialen finns för utbyggnad av vindkraften samtidigt som konflikterna med andra intressen sannolikt är mindre. Mot bakgrund av detta har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tillsatts med uppgift att kartlägga förutsättningarna för lokalisering av vindkraft till havs och fjällområden. I ett första steg ingår att redovisa förslag på några områden, främst till havs, vilka kan bedömas som lämpliga för pilotprojekt. Arbetsgruppen har nyligen i en delrapport lämnat förslag om hur detta arbete ska bedrivas vidare. Regeringen anser att en storskalig vindkraftsutbyggnad i Sverige måste genomföras på samma sätt som utbyggnad av annan energiproduktion, dvs. på kommersiella villkor och med sedvanlig riskvärdering. För detta krävs givetvis också långsiktigt stabila villkor som ger tillräcklig stimulans till utbyggnaden av den förnybara elproduktionen. Jag bedömer att mycket av det arbete som redan görs tillsammans med det nya systemet med gröna certifikat samt ett operativt planeringsmål för vindkraften kommer att ge de förutsättningar som krävs för ett stabilt framtida investeringsklimat. Jag kan också konstatera att teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet gått mycket fort på senare år. Detta har inneburit att större anläggningar kan byggas i områden där det tidigare inte varit möjligt och till lägre kostnader. Ett fortsatt nära och aktivt samarbete mellan staten och näringslivet ser jag som en viktig del av den fortsatta utvecklingen, t.ex. genom ett fördjupat samarbete kring demonstration av ny teknik genom pilotprojekt. Jag vill sammanfatta med att säga att det stora antalet aktiviteter som pågår sammantaget syftar till en stabil fortsatt utbyggnad av vindkraften. Många resultat kommer fram i år. Regeringen avser att presentera en energipolitisk proposition våren 2002. Vindkraftens utbyggnad kommer att vara en viktig del i detta. Tack!
Fru talman! Tack ministern för svaret! Jag tyckte att morgonens energidebatt, som jag med intresse lyssnade på, var väldigt välgörande och i vissa fall klargörande. Vi fick då klart för oss vilka partikonstellationer i det här landet som vill förnya energin och göra det på ett miljömässigt bra sätt. Vi behöver ju nu, reaktor för reaktor, försöka ersätta kärnenergin. Vi behöver en tidsplan för detta. Det är ett viktigt arbete. Det är inte lätt att ersätta halva energibehovet med förnybara energislag. Det kommer naturligtvis att ta lång tid, men det är miljömässigt nödvändigt att sätta i gång så snart som möjligt. När vindkraftstekniken nu är utvecklad till den grad att den är kommersiellt gångbar gäller det att kratta manegen och starta det stora språnget mot världens mest miljövänliga och hållbara energianvändning, vilket bör innebära full täckning av det svenska energibehovet med målet minimala CO2 utsläpp. Det tycker jag är ett mål som näringsministern faktiskt har gett goda förhoppningar om att vi ska sätta upp i dag. Skälet till att jag ställde den här interpellationen är egentligen att människor, när jag är ute och träffar dem i landet, frågar vad det beror på att ingenting händer. Varför står det stilla? Samtidigt läser de att man i andra länder har startat arbetet i stor skala. Och samtidigt vet de att vi länge har varit med i spetsen när det gäller teknikutvecklingen men ännu inte har kommit fram till faser av storskalig utbyggnad. Vi har alltså fram till nu inte tillräckligt nyttjat den kunskap som vi har när det gäller teknisk utveckling och industriell kapacitet. Vi har alltså inte kommit i gång med att skapa en hemmamarknad som skulle kunna lägga grunden till ytterligare en stor svensk exportgren med betydande sysselsättningseffekter. Det finns kanske förklaringar till det. En kan vara att vi sedan länge har täckt vårt elbehov med vattenkraft och kärnkraft. Det har inte på många år funnits ett behov av nationella utbyggnadsplaner. En annan förklaring kan ju handla om den debatt som vi hörde i förmiddags. Det finns människor som har andra tankar, andra förslag, när det gäller energiutvecklingen i framtiden. Men vi vet ju nu att det finns företagsgrupper som är beredda att ta på sig uppgiften att tillverka, uppföra och driva elproduktion i stor skala. När man frågar folk i branschen säger de att det fram till nu har funnits ett antal begränsande faktorer som har gjort att det har varit komplicerat, trots att, som de säger, vi i Sverige har de bästa förutsättningarna. Vi har bättre förutsättningar än många andra länder för att få en bra vindkraftsutbyggnad. Vi har rikstäckande stomnät med hygglig kapacitet, även om det finns flaskhalsar. Vi har ett bra lokalt nät som är lätt att nå, och vi har kombinationen av vind och vatten som utmärkt kompletterar varandra.

Fru talman! Låt mig repetera något av vad som sades i debatten här i morse. Det jag uttryckte var att svensk industri på senare tid har fått fram flera nya, spännande tekniska system, både för produktion och för överföring av el. Vi har vindkraftssystem med utsikter till 20 % högre elproduktion jämfört med tidigare som gör det ekonomiskt möjligt att ansluta avlägsna vindkraftverk direkt till de nationella kraftnäten. De statliga insatserna i 1997 års program har bidragit till en del av detta. Nu kan vi säga att vi äntligen är inne i ett skarpt läge. Vindkraften är nu på väg mot målet att kunna konkurrera med ny fossilbaserad produktion. Jag tänker därför, till att börja med, nu ta initiativ till en fördjupad diskussion med olika intressenter inom området. Jag ser framför mig ett samarbete för att snabbt komma i gång med demonstration av den nya tekniken. Inom en snar framtid kommer jag därför att bjuda in aktörer på detta område. Jag tänker även, redan nu i vårpropositionen, ta vissa initiativ. Sedan gällde det frågan varför Sverige har så låg andel produktion av el från vindkraft. Det finns givetvis många anledningar till att vindkraftsproduktionen inte är större än vad den är i Sverige. Den huvudsakliga anledningen är att det i Sverige inte har funnits något underskott av el. Det har därför inte heller funnits någon naturlig anledning att bygga ny elproduktionskapacitet. De låga elpriserna sedan avregleringen har dessutom inte uppmuntrat till investeringar i ny elproduktion. I Sverige fanns vid slutet av år 2000 ca 540 vindkraftverk, enligt Energimyndighetens statistik. Tillsammans producerade dessa ca 0,44 terawattimmar el, vilket utgör ca 0,3 % av den totala elproduktionen. Under år 2000 var andelen vindkraft 12 % av elproduktionen i Danmark. I Tyskland var motsvarande siffra 2 %. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Sverige har en mycket hög andel förnybar elproduktion med 49 % år 1998. Man kan jämföra med och Danmark där den var 10 %. Jag vill med detta säga att utgångsläget varierar mycket mellan länderna. Situationen i Sverige kan således inte direkt jämföras med den i andra länder. Och vad har Danmark för alternativ? Vi har vår vattenkraft, och vi har en väl utbyggd kärnkraft som nu på sikt ska bytas ut. Trots att vindkraften har en begränsad roll i det svenska energisystemet har det varit en markant utveckling under senare delen av 90-talet. Från år 1994 till år 2000 har produktionen ökat från 0,07 till 0,44 terawattimmar per år. Denna utveckling har sannolikt möjliggjorts genom de energipolitiska programmen samt energibeskattningens utformning. Energimyndigheten bedömer i sin prognos för 2001 respektive Vad jag vill göra är att påskynda den här processen. Jag vill att vi går snabbare fram just därför att det finns en bättre teknik.
Fru talman! Som ministern säger har vi ett mycket gynnsamt läge genom att vi redan har, om vi räknar vattenkraften, en mycket stor andel förnybar energi. När jag talar med folk i branschen finns det några frågor man ställer om sådant som man i dag betraktar som begränsande faktorer. Jag vet inte om ministern har möjlighet eller är beredd att svara på detta i dag. En fråga gäller den effektbegränsning man i dag har på 1,5 megawatt. Den kom väl till för att den motsvarar gränsen för småskalig vattenkraft. I dag kan man ju bygga vindkraftverk på det dubbla och mer. Därför är min ena fråga till ministern: Kommer ministern att undanröja detta tekniska hinder? En annan fråga, som möjligen inte är energiministerns, gäller fastighetsskatten. Jag har fått en uppgift om att per producerad kilowatt betalar vindkraften näst mest fastighetsskatt. Det är bara kärnkraften som betalar mer fastighetsskatt. Därför frågar jag om ministern avser att titta över även det. Sedan finns det naturligtvis en del andra hinder som inte vi kan diskutera. De ska kanske tas upp med miljöministern. Men det finns, det är vi överens om, ett starkt behov av samordnade insatser mellan berörda departement för att klara ut de hinder som kan finnas för en snabbare etablering av vindkraft. Förutsättningarna för att megawatt för megawatt fasa ut kärnkraften finns ju nu. Jag hoppas att regeringen nu tar krafttag och att vi ska komma fram till en bra situation där vi så småningom har 50 % vattenkraft och 50 % annan förnybar energi i detta land. Då kan ingen begära att Sverige ska komma längre i den här frågan.
Fru talman! Gränsen för småskaliga produktionsanläggningar syftar på regleringen av det statliga stödet till småskalig elproduktion. Jag är väl medveten om de nackdelar som finns med gränsen på 1,5 megawatt, framför allt när det gäller vindkraft. Gränsen gäller för varje enskilt aggregat. En större vindkraftspark där varje aggregat är mindre än 1,5 megawatt är alltså berättigad till stöd för småskalig elproduktion, däremot inte ett enskilt aggregat på t.ex. 2 megawatt. Gränsen kan alltså ge vissa icke önskade effekter, minst sagt. Jag kommer att titta närmare på och överväga denna fråga. Det måste man göra. Den s.k. elcertifikatsutredningen kommer också att titta på den här frågan. När det sedan gäller frågan om fastighetsskatten ska jag be att få återkomma till den. Det är samma där: Vi måste titta på den här typen av hinder. Men jag har inget svar på detta. Det ligger också i första hand på finansministern.

Fru talman! Det är bra att ministern överväger att titta på effektbegränsningarna och undanröja de hinder som finns. Jag har egentligen inget mer att tillägga än att jag vill tacka ministern. Jag kommer med särskilt intresse att läsa ministerns andra inlägg under morgonens energidebatt, där ministern också talade rätt mycket om vindkraftens framtid i det här landet.

Fru talman!

Enligt AMS föreskrifter till lagen om arbetslöshetsförsäkring är en sökande som är tjänstledig inte att anse som arbetslös utom i några där särskilt angivna undantagssituationer. Förskrifterna har hos åtminstone en arbetslöshetskassa i vissa fall tolkats så att en person som exempelvis tar tjänstledigt från ett deltidsarbete för ett deltidsarbete med högre sysselsättningsgrad inte har rätt till fyllnadsersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I de fall som är kända för AMS och har överklagats av den enskilde har domstolen dock ändrat beslutet till förmån för den sökande med hänvisning till att den bedömt att det inte varit lagstiftarens mening att reglerna skulle tolkas på det sätt som arbetslöshetskassan gjort. I de här aktuella fallen har den sökande haft en längre tids heltidsarbete mellan deltidsanställningarna. Enligt AMS har avsikten med föreskriften aldrig varit att en person som är tjänstledig från deltidsarbete för ett arbete med högre sysselsättningsgrad, på sätt som beskrivits tidigare, ska förlora sin rätt till fyllnadsersättning. AMS har således uppmärksammat problemet och också påbörjat en översyn av föreskriften i syfte att förtydliga denna på den här punkten. Mot denna bakgrund finner jag inte någon anledning att vidta någon åtgärd med anledning av Hans
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret på min interpellation och för att han så tydligt redovisar sin syn på hur regelverket ska tolkas. Det här är annars ett typiskt exempel på hur människor ibland kommer i kläm när riksdagsbeslut tolkas på ett helt orimligt sätt av dem som sedan ska administrera våra beslut. Precis som Björn Rosengren säger var det självklart aldrig meningen att en deltidsarbetslös som tar tjänstledigt för att ta ett arbete med högre sysselsättningsgrad skulle avstängas från akassan. A-kassans regler måste vara så utformade att de stimulerar deltidsarbetande till att försöka få arbete med högre tjänstgöringsgrad. Därför är det angeläget att AMS rättar till regelverket på den punkten. Bakgrunden till att jag skrev interpellationen var ett fall i mitt hemlän där en kvinna avstängdes från akassan trots att det gällde ett annat deltidsarbete med högre sysselsättningsgrad hos samma arbetsgivare. När jag fick höra talas om detta trodde jag, som gammal a-kasseredogörare, att hon hade blivit felbehandlad. Jag tog därför kontakt med AMS. Där fick jag tala med en ansvarig tjänsteman. Efter en stunds diskussion var vi helt överens om att regelverket hade tolkats fel av a-kassan. Hon bad att få återkomma, och hon ringde upp efter ett par timmar. Då hade hon gått igenom regelverket, och hon tyckte att a-kassan inte hade gjort fel som hade stängt av personen och att regelverket borde förtydligas. Sedan refererade hon till en dom som hade gett den klagande rätt i ett alldeles liknande ärende. Då tänkte jag att frågan var utagerad. Personen hade rätt till a-kasseersättning enligt domstol. Då säger handläggaren på AMS - samma person som nyss hållit med om att regelverket var feltolkat - att AMS ska överklaga domen. Då insåg jag att det behövs ett klart och tydligt ställningstagande från näringsministern och riksdagen i frågan så att AMS verkligen gör regeländringen - och att det går snabbt. Jag fick också i mitt samtal med AMS klart för mig att ett sådant förtydligande av regelverket kan ta ganska lång tid. Det handlar om att människor varje dag kommer i kläm. Jag hoppas innerligt att näringsministern noga följer frågan och i den fortlöpande dialogen med AMS ser till att det blir en snabb ändring av reglerna. Folk blir i vissa fall alldeles orimligt behandlade.
Fru talman! Det är en bra regel att a-kassa inte lämnas till den som är tjänstledig, men regeln bör inte tillämpas så fyrkantigt och bokstavligt som har skett i vissa undantagsfall. Det är självklart rimligt och okej att arbeta mer. Jag vill också säga att AMS planerar att förtydliga bestämmelserna vid tjänstledighet, så att man ska slippa få dessa fall som har nämnts här av
Fru talman! Då vill jag än en gång tacka näringsministern för svaret. Jag hoppas verkligen att en ändring kommer till stånd så fort som möjligt.

Fru talman! Jan-Evert Rådhström har frågat mig om jag är beredd att avsluta försöksprojektet med alkolås i personbilar och i stället införa ett permanent system med alkolås över hela landet. Låt mig först framhålla att jag anser att den försöksverksamhet med alkolås som riksdagen beslutat om är utomordentligt viktig för att öka trafiknykterheten och därmed trafiksäkerheten. Sedan 1999 har personer folkbokförda i Stockholms, Östergötlands och Västerbottens län som gjort sig skyldiga till trafiknykterhetsbrott möjlighet att få villkorlig körkortsåterkallelse. Villkoret innebär rätt att inom Sverige endast köra viss personbil som utrustats med alkolås. Personen ska förbinda sig att genomgå läkarundersökning m.m. Försöksverksamheten har nu pågått i lite mer än två år och erfarenheterna är mycket goda. Ett av syftena med försöksverksamheten är att få erfarenhet av alkolås i Sverige utan att behöva göra alltför stora investeringar som kan vara bortkastade om alkolåset inte visar sig ge önskvärt resultat. Enligt Vägverket deltar för närvarande 170 personer i projektet. Ett tiotal har av olika anledning, huvudsakligen på grund av startförsök med alkohol, uteslutits. De första har eller är på god väg att ha klarat av sina två år. Försöksverksamheten kommer att kunna utvärderas på ett bra sätt, med de begränsningar den i dag har och den tillströmning av deltagare som nu råder. Det ursprungliga projektet som riksdagen beslutat om ska löpa i fem år plus en tvåårsperiod för att de deltagare som sist kommit med i försöket ska hinna fullgöra sin tvåårsperiod. Resultatet är dock redan så tydligt vad avser säkerheten i det tekniska systemet och den medicinska uppföljningen att jag är beredd att undersöka förutsättningarna för en utvidgning av projektet.

Detta skulle innebära att deltagaren kan nödgas fortsätta köra med alkolåsvillkoret under en tid som kan överstiga två år. Vi behöver dock noggrant studera förutsättningarna för detta inom Regeringskansliet innan jag kan utlova vilka förändringar som kan komma att läggas fram som förslag till riksdagen. Jag vill i detta sammanhang ånyo framhålla det frivilliga projekt med alkolås som har startats inom ramen för "kvalitetssäkring av transporter". Tre företag, Dala buss, Maser frakt och Taxi Uppsala, utrustar totalt 300 fordon med alkolås. Till detta kommer andra smärre försök på olika håll i landet. Dessa frivilliga projekt kommer säkert att kunna ge värdefullt jämförelsematerial till de erfarenheter som kommer från de nationella försöken med alkolås.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret. Jag känner, i motsats till tidigare debatter jag har haft med näringsministern, en viss glädje över svaret den här gången. Jag har tidigare, som jag sade, ställt både frågor och interpellationer men har då tyvärr bara mötts av försiktighetsprinciper och att försöksperioder måste ha sin tid. I dag kan vara en dag som näringsministern och, framför allt, vägtrafikanter kan få minnas som en dag när näringsministern uttalade att vägtrafikanter kommer att möta färre rattfyllerister på våra vägar och rattfyllerister får möjlighet till en adekvat vård för sitt alkoholmissbruk. En annan viktig grupp som kan komma att känna en lättnad är alla de anhöriga som känt oron för att en närstående ska få ett återfall och därmed också ta sin bil och köra och bli ett levande trafikvapen. Det är givetvis att tro för mycket på alkolåsprojektet om man tror att detta löser alla problem. Men en sak är säker: Det räddar liv. Och det är, som jag tidigare påpekat i debatter med ministern, det absolut enklaste och billigaste sättet att öka trafiksäkerheten. Låt oss inte nu efter dagens debatt behöva ha fler interpellationsdebatter i det här ämnet och tvista om och när hela landet ska få möjlighet att använda alkolås som en åtgärd. Att människor allvarligt skadas och även omkommer under tiden som vi ska vänta på ett definitivt beslut råder det ingen tvekan om, men låt oss också slippa diskussionen om hur många offer som ska komma till skada innan näringsministern kan fatta ett beslut. Vi vet bara att ju längre det dröjer, desto fler blir det, tyvärr. Ministerns elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet i all ära - men det här är något konkret, som skulle kunna ske till en mycket ringa kostnad och där det går att räkna räddade liv på våra svenska vägar. Fru talman! Ministern säger i svaret att resultaten av försöksperioden under de här två första åren varit så tydliga vad avser säkerheten i de tekniska systemen och den medicinska uppföljningen att han är beredd att undersöka förutsättningarna för en utvidgning av projektet. Det är här som jag åter faller ned i oron över om det verkligen ska hända något eller om det bara ska bli prat. Det behövs väl inga nya undersökningar för att se om det går att utvidga detta projekt? Det är väl klart att det går! Går det i dag på tre olika länsstyrelser går det så klart även på de andra länsstyrelserna i Sverige. Tänk om ministern i stället nu kan ge ett tydligt svar att han ska utvidga alkolåsförsöket, permanenta det till hela landet och ge det som en möjlighet vid rattfylleribrott. Min fråga till ministern måste alltså bli: Kan ministern här i dag uttala att han ska utvidga projektet och att det ska ske skyndsamt? Ge ett svar, för allas skull, inte minst för dem som ännu inte blivit utsatta för en olycka där de mött en alkoholpåverkad, som kanske i stället kunde ha varit en bilförare under behandling med alkolås och under läkarkontroll, en person som har större möjligheter att undvika olycksrisker genom att köra nykter.
Fru talman! Vi lever i nollvisionens tidevarv. Nollvisionen är utopisk. Nollvisionen är bra. Nollvisionen har en bra pedagogik, och den ger en bättre situation än om vi inte hade den formen av opinionsstärkande insatser. Fru talman! Jag uppskattar att näringsministern så tydligt bekänner sig till vad han säger i svaret, att det är viktigt "att öka trafiknykterheten och därmed trafiksäkerheten". Det är bra. Låt mig säga att det är en gemensam utgångspunkt, som jag kan förstå att också Sveriges riksdag står starkt bakom. Det som är oroande är ju att antalet döda i trafiken nu stiger, med uppemot 50 % fler än den målskrivning vi har haft de senaste två tre åren. Det känns både allvarligt och besvärande. Interpellanten har noterat och påmint om att uppemot en tredjedel av de omkomna är onyktra och berusade förare, beroende på droger i allmänhet och alkohol i synnerhet. Nu kan man säga, fru talman, att allting har ett samband. Det finns ett tydligt samband mellan trafiksäkerheten och hur det allmänna nykterhetsläget är, och därför kan man inte frikoppla de två bitarna från varandra. All erfarenhet och vetenskap säger att en låg alkoholkonsumtion i ett land i kombination med en sträng lagstiftning ger förutsättningar för en säkrare trafik. Det spelar alltså stor roll. Nu har vi mycket som stör det här. Vi har nya vanor i umgänget. Ungdomar startar långt tidigare än det ur lagens synpunkt är tillåtet med alkoholkonsumtion och alkoholinköp, och utbudet är besvärande stort. Därtill kommer att man har något av en slapp syn ute i kommunerna när sådana här frågor diskuteras. Man ser det mera som en servicefråga och ett förment rättvisetänkande ur näringssynpunkt, i stället för att se det som en social fråga och i förlängningen en trafiksäkerhetsfråga. Därför behövs det en uppstramning här, och det har ju från regeringens sida aviserats t.ex. när det gäller folkölsutbudet. Men jag tror också att frågor som nattöppna krogar och lördagsöppet på Systemet spelar en stor roll. Alkolåset har redan diskuterats, och det är ett bra komplement. Men jag skulle vilja fråga statsrådet om han inte skulle kunna tänka sig att man åtminstone satte in det i strategiska transporter, t.ex. bussar, taxi, tåg och farliga godstransporter, osv. Jag tror att det vore en bra början, och en sådan åtgärd skulle naturligtvis täcka väldigt många trafikanter som ett första viktigt steg.
Fru talman! Får jag börja med att säga att om vi skulle ställa krav på alkolås i alla bilar - vilket kanske vore rimligt - kan Sverige inte ställa detta krav nationellt enbart för fordon på den svenska marknaden. För att vi ska kunna göra det krävs det lagstiftning på gemenskapsnivå. Jag driver denna fråga inom EU i dag som ordförande i ministerrådet för transportfrågor. Vi kommer också att diskutera frågan om alkolås på högnivåmötet i Trollhättan den 6-7 juni. Där vill jag samla experter och folk i transportsektorn från samtliga EU-länder. När det gäller frågan om alkolås i bussar, lastbilar och taxi etc. görs det i dag sådana försök. Där kan man ställa sådana krav vid upphandling att den tekniska möjligheten ska föreligga. När det sedan gäller frågan om projektet kommer jag, som jag har svarat, att pröva möjligheterna att införa det på alla ställen. Men här handlar det också om resurser. Det handlar om Bilprovningen, läkare etc. Det måste alltså byggas upp successivt. Det går inte att göra detta från en dag till en annan, men vi ska bygga upp det, öka det och tillse att vi har det på en nationell nivå. Därmed tycker jag att jag tydligt har svarat på frågan. Jag delar uppfattningen att en av de mest allvarliga faktorerna när det gäller dödsolyckor och svårt skadade i trafiken är att härleda till alkohol. Det är så. Är man medveten om detta måste man också kunna bygga ut det, med den teknik som finns och de goda erfarenheter vi har av detta projekt. Vi är överens om det. Det kommer att ske successivt. Men det måste anpassas med utgångspunkt från de resurser vi har. Det ska nu byggas ut. Därmed tycker jag att jag har svarat väldigt tydligt på interpellationen.
Fru talman! Tack, näringsministern. Detta innebär att vi med glädje redan på måndagen kan tänka att man nu sitter på länsstyrelser och vägverk och funderar hur man ska kunna förbereda detta. Det svar som näringsministern nu gav från talarstolen innebär att det skriftliga svar som tidigare gavs till mig, att näringsministern avser att undersöka förutsättningarna för en utvidgning av projektet, alltså inte gäller. Jag noterar att näringsministern kommer att se till att detta projekt kommer till stånd. Det är mycket glädjande. Jag har inte tagit upp frågan att det ska vara ett obligatorium i bilar. Jag tycker att det gäller att ta en fråga i taget. Där detta lättast kan komma att hanteras är naturligtvis i samband med rattfylleribrott. Där har vi det tydliga exemplet. När det gäller lastbilar, bussar osv. är det ett konkurrensmedel, och där ska frivilligheten naturligtvis råda. Det som kan vara oroande när jag hörde inledningen på ministerns andra inlägg var att den här frågan ska drivas på EU-nivå, vilket han likaså sade i trafiksäkerhetsdebatten den 22 februari. Vi måste också försöka hantera detta på europeisk nivå, sade ministern då, att vi inte bara kan koppla det här till svenska förhållanden. Jag hoppas att även den frågan är kastad i papperskorgen. Det är klart att alkolåsprojektet behöver vi inte driva på EU-nivå. Det är en svensk fråga och ingenting annat. Som information kan jag meddela att jag också försökt att följa arbetet inom EU och rapporteringen om trafiksäkerhetsfrågor och Ewa Hedkvist Petersens arbete. Jag kan inte säga att det är ett arbete som drivs med kraft. Det går att finna alkohollås på en rad där man funderar på om man ska stödja det tekniskt eller inte. Jag tror att om vi ska hålla oss till svenska förhållanden, ministern, ska vi nog se till att få det till stånd. Jag tackar för svaret och kan konstatera att detta nu kommer att införas i vårt land.
Fru talman! Jag var tydligt inne på att väldigt mycket har samband, och jag skulle vilja påminna om samhällets normerande roll här som gäller både stat och kommun, det gäller oss som vuxengeneration, våra skolor och föräldragruppen. Ur den synpunkten är det t.ex. mindre bra att det inte är klart för vad som gäller för innevarande år i fråga om pengar till trafiksäkerhet. Det vill jag skicka med till departementet att se över så att det inte fastnar någonstans. Det är en lång kedja när det ska ut över Vägverket, NTF och ute i organisationerna. Det har snart gått ett kvartal av ett budget, och något besked har ännu inte kommit. Detta är inte bra, och det här är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Näringsministern sade att om man inför olika tekniska saker handlar det om kostnader. Visst gör det det. Men det är klart att olyckssituationen med svårt skadade och många dödade är också, utöver det mänskliga lidandet, en stor samhällskostnad. Jag menar att den snabbaste och billigaste reform som skulle kunna förbättra trafiksäkerheten är om principen "spiknykter i all trafik" kunde upprätthållas. Jag tycker att det är bra att näringsministern driver sådana här frågor i EU. Jag skulle önska att trafikministern, som ministern ju också är, går ut under EU-ordförandeskapet och pekar på just den här punkten. Det är väl en av de få reformer som egentligen inte belastar statsbudgeten med särskilt många kronor. Dessutom, fru talman, skulle det vara en god exportvara. Sverige och Norden har god erfarenhet av trafiknykterhet med bra aktiviteter. Det är värt att föra ut det i hela Europa.
Fru talman! Än en gång: Jag ska pröva möjligheterna att bygga ut detta. Med det menar jag att vi nu ska sätta i gång, men det kommer inte att ske på måndagen på alla länsstyrelser, utan det kommer att ske successivt. Det är klart med pengar till trafiksäkerheten, vill jag meddela. Det innebär att NTF får ett direkt stöd, och så får man söka det för projekt. Detsamma gäller för MHF, de får söka. Man får stöd för de projekt som bedöms vara bra. Det är en överenskommelse som finns med Vägverket om detta. EU kan vi inte hoppa över. När det är ett pilotprojekt kan vi rulla det framåt, men ska vi göra något bestående måste vi komma ihåg att vi lever i en gemensam marknad. Det gäller även transporter, biloch persontrafik etc. Vi måste självklart avväga detta. Under ordförandeskapet driver jag nu att vi ska införa den högsta promillegränsen på 0,5 % för alkohol i blodet, och för tyngre fordon och yrkestrafik 0,2 %. Jag kan säga att det inte är lätt. I dag har Storbritannien 0,8 innebärande att man med lite felmätning kanske är uppe i 1,0. I Sverige är ett högt straff på det. Det finns lite kulturella skillnader här. Men vi driver den här frågan, och vi har kommissionen med oss. Att få med sig alla medlemsländer på detta är möjligt om det får bli en rekommendation som längre fram övergår i EU-lagstiftning.
Fru talman! Jag hörde att näringsministern sade att han ska pröva det här projektet, men det är just det som är en stor skillnad mot det svar som jag fick inledningsvis, där han säger att man ska fundera på att undersöka förutsättningarna. Detta uppfattar jag nu som att det kommer att genomföras. Men låt detta bli förhoppningsvis den sista interpellationsdebatten i det här ämnet mellan mig och näringsministern. Som ministern säkert känner till har det varit två interpellationsdebatter tidigare, jag har haft en fråga i det här ärendet genom åren, och jag kommer att fortsätta att skriva interpellationer om det inte skulle ge ett någorlunda snart resultat, att näringsministern ska pröva det här i landet, att det inte är slut med att ni bara pratar och ser på förutsättningarna. Jag ser fram emot detta.

Fru talman! Per-Richard Molén har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att fördelningen av platserna i ideella föreningar kopplade till kommunerna avspeglar de i allmänna val fastställda valresultaten. Bakgrunden till Per-Richard Moléns fråga är att Landstingsstyrelsen i Västernorrlands län beslutat att tillstyrka stadgarna för en ideell förening. Föreningen ska få en föreningsstämma som utses av länets olika kommuner och landstingsfullmäktige. Platserna i föreningens styrelse ska fördelas mellan de politiska partierna så att socialdemokraterna får elva platser medan övriga partier får två platser var. Stadgarna föreskriver att det ska vara socialistisk majoritet - socialdemokrater och vänsterpartiet tillsammans - i styrelsen också efter valet år 2002 oavsett hur väljarna röstar. För ideella föreningar finns det inte några författningsbestämmelser som säger att en styrelse i en sådan förening ska återspegla den politiska sammansättningen i kommunen. Hur styrelsen ska vara sammansatt bestäms genom föreningens stadgar. En ideell förening kan i endast begränsad omfattning binda sina ingående medlemmar. Stadgarna i en ideell förening kan normalt ändras om en majoritet av medlemmarna är för det. En ny politisk majoritet efter ett val har då möjlighet att ändra stadgarna. Det bör vidare påpekas att det alltid är möjligt att utträda ur en ideell förening. Jag vill framhålla att det i Sverige råder föreningsfrihet och betona att det är en grundläggande politisk rättighet som jag vill värna. Jag anser därför att det inte finns anledning att införa några regler för hur ideella föreningars styrelser bör vara sammansatta, inte heller när det gäller sådana som kommunerna väljer att inrätta.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag delar statsrådets åsikt att vi ska värna om föreningsfriheten. I Västernorrland har vi sedan tidigare en god erfarenhet av hur socialdemokrater har manipulerat med demokratin. Vi hade någonting - men det var säkerligen långt före statsrådet Lejons tid - någonting som kallades för Timråkrati. Efter 1968 års val bestämde man att enbart socialdemokraterna skulle utse nämndemännen vid tingsrätten, och detta gav ett väldigt stort nationellt eko. Tydligen finns det fortfarande den här typen av intressen och ambitioner kvar. När det gäller den här ideella föreningen står det att ändamålet ska vara att fördjupa den regionala demokrati. Föreningen ska verka för ett folkligt intresse. Föreningen utgör medlemmarnas forum för opinionsbildning, samverkan och beslut i frågor av gemensamt intresse. Då kan man fråga sig: Vilka är det som är medlemmar i den här föreningen? Jo, det är kommuner och landsting, inte enskilda människor. Det är alltså en annan typ än det som man kallar för ideell förening. Medlemmarna utgörs av landsting och kommuner. Som vanlig medborgare i kommunen eller länet blir man mer eller mindre tvångsansluten till föreningen. Att sedan olika kommuner, beroende på befolkningstal, ska utse ett antal personer i stämman må så vara, men det intressanta är frågan om val av styrelse. Det är uppenbarligen meningen att varje parti - med undantag av socialdemokraterna - oberoende av storlek ska utse två ledamöter. Sedan ska socialdemokraterna utse resten, dvs. hälften av ledamöterna. Detta har man beslutat om att genomföra nu, vilket innebär att om det blir helt andra valresultat i valet 2002 ska socialdemokraterna fortfarande, oberoende av valutslag, ändock ha ett majoritetsinflytande. Det förvånar mig lite grann att statsrådet tar så lättvindigt på frågan om rättigheten till demokrati. Är det riktigt att stadgarna för en förening som består av kommuner och landsting ska skrivas så att de bevarar och konserverar en gammal icke av väljarna accepterad partistruktur när det gäller representativitet? Anser statsrådet att det är riktigt att man i denna förening icke på något sätt kan sätta sig över det valresultatet som vi får 2002?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar kan ideella föreningar endast i begränsad omfattning binda sina medlemmar och att nya politiska majoriteter har möjlighet att ändra stadgarna efter ett val. Det är viktigt att ifrågasätta och granska hur makt utövas och vilka som är förutsättningarna för makten. Det är bra med diskussion och ifrågasättande, också i sådana här fall. Men jag måste hävda med emfas att jag inte ser någon anledning för mig att vidta åtgärder för att inskränka föreningsfriheten i Sverige.
Herr talman! Om man går vidare i den stadga som landstinget med socialdemokratisk majoritet har beslutat om kan man notera att ändring av föreningens stadga beslutas av föreningsstämman med två tredjedels majoritet. I realiteten innebär det att den vanliga demokratiska principen, 51-49, ska vara rådande. Dessa stadgar och principerna som ligger bakom den kan aldrig någonsin ändras med det skydd som socialdemokraterna har infört i det som de kallar för ideella föreningen. Därför vill jag fråga: Är det förenligt med de demokratiska värden som statsrådet ändå har till uppgift att värna, att man i en förening som består av kommuner och landsting och där man ska värna om den regionala demokratin har inskrivet i stadgarna principen att det krävs två tredjedels majoritet för att ändra föreningens stadgar? Låt oss inte krypa bakom de mera formella regler som gäller för ideella föreningar enligt lagstiftningen, föreningsfriheten och sådant. Det är uppenbart att detta är ett sätt att kringgå de ambitioner som vi alla har, nämligen att tillvarata demokratins grundläggande principer, att varje människa har en röst och icke att ett parti ska kunna införa något som värnar dess inflytande, oberoende av hur människorna i det länet väljer sina representanter i olika partier.
Fru talman! Det handlar inte om att krypa bakom några principer, utan det handlar om att värna de grundläggande principerna om bl.a. föreningsfrihet. Jag ser inte någon anledning för mig att gå in i detalj och kritisera en enskild förenings val av stadgar. Jag konstaterar bara att de som har bildat den här föreningen har valt att utforma sina stadgar på det sättet. Nya majoriteter har möjlighet att, om man så vill, förändra dessa stadgar. Förutom det som Per Richard Molén tog upp finns det också möjlighet för den enskilde att gå ur en kommun, och då förändras naturligtvis förutsättningarna för samarbetet. Återigen: Jag ser inte någon anledning för mig att utifrån detta på något sätt förfäkta en uppfattning om att föreningsfriheten i Sverige borde förändras. Den måste vi värna, och det vet jag att både interpellanten och jag är överens om.
Fru talman!

Jag har några frågor. Hur ska styrelsen vara sammansatt enligt föreningens stadgar? Får kommuner eller landsting vara medlemmar i föreningar som inte tillämpar demokratiska principer, t.ex. när styrelsen ska tillsättas? Det är förvisso sant att man har rätt att utträda ur föreningen. Men frågan är om det inte borde vara olagligt att gå in som medlem i en sådan här förening. Det finns all anledning att värna om individens rättighet att tillhöra respektive inte tillhöra en förening. Tycker statsrådet Lejon att det är viktigare för ett statsråd som ansvarar för demokratifrågor att värna om individers rättigheter än om kollektivets rättigheter, att å tvångsanslutna medlemmars vägnar bejaka och ställa upp på en klart odemokratisk ordning? Bor man i en kommun är man ju i den här situationen tvungen att vara kommunmedlem, dvs. att man är tvångsansluten och måste också via tvångstaxering vara med och betala en medlemsavgift till föreningen. Ska man verkligen som kommunmedborgare kunna tvingas att bli förnedrad på det här sättet?

Fru talman! Per-Richard Molén ställer mig ett antal frågor utifrån ett enskilt fall, där stiftarna av en förening har valt ett antal olika lösningar som man kan ha synpunkter på. Jag tycker dock inte - återigen ber jag att få upprepa mitt svar - att detta fall föranleder mig att vidta några åtgärder i form av förändringar av vår grundlagsfästa föreningsfrihet i Sverige.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat mig om jag har för avsikt att ta några initiativ till en mer genomgripande diskussion om managementfrågor i den gemensamma sektorn. Inledningsvis vill jag instämma i Inger Lundbergs iakttagelse att den offentliga förvaltningens särart ställer särskilda krav på kompetens hos dess chefer och anställda. Behovet av att stärka kunskapen om förvaltningens särart har också legat bakom regeringens insatser för att utveckla förvaltningen de senaste åren. Det är framför allt två förutsättningar som är av betydelse för regeringens styrning av offentig förvaltnings kompetensförsörjning. För det första: Sedan 1993 års högskolereform beslutades styr inte längre regeringen vilka utbildningslinjer som ska finnas. Regeringen fastställer i stället i högskoleförordningen vissa övergripande mål för de examina som universitet och högskolor kan utfärda. Det är alltså varje lärosätes uppgift att utveckla och erbjuda relevant utbildning. Här vill jag dock tillägga att jag skulle välkomna förslag och försök med nya högre utbildningar som är särskilt utformade efter behoven i offentlig sektor. För det andra: Genom den förvaltningsmodell som vi har i Sverige, med en långtgående delegering, ligger ansvaret för att organisationen har rätt kompetens på varje verksamhet och dess ledning. Det innebär att såväl långsiktig planering av kompetensförsörjningen som enskilda tillsättningsbeslut har avgörande betydelse för hur de offentliga organisationerna kan leva upp till sitt ansvar att förverkliga demokratiskt beslutade mål. Inom den statliga förvaltningen följer regeringen årligen upp myndigheternas kompetensförsörjning och rapporterar detta till riksdagen. Ett utmärkande drag för svensk offentlig sektor av i dag är att utbildningsnivån bland de anställda är mycket hög. Utbildningsnivån i offentlig sektor har höjts under de senaste tio åren. Inom staten hade närmare 60 % av alla anställda år 1999 en eftergymnasial eller akademisk utbildning. Enligt Statskontorets rapport Det viktiga valet av verkschef, 1999:21, har så många som 90 % av alla verkschefer en akademisk examen. Omkring en fjärdedel av verkscheferna har juridisk examen. I övrigt återfinner vi såväl teknisk, naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig utbildning i gruppen. 2000 presenterade regeringen vidare det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet En förvaltning i demokratins tjänst. Regeringen tar genom detta ett initiativ att återupprätta och värna den unika styr och ledningsfilosofi som bör prägla offentlig verksamhet. Allt arbete i statsförvaltningen ska göras med utgångspunkt i de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Kompetensutveckling i förvaltningen måste utformas så att chefer och anställda har en kompetens som motsvarar kraven på verksamheten. Kompetensutveckling och chefsförsörjning i staten har också en tydlig plats i regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram. Genom inrättandet av Statens kvalitets och kompetensråd stärker regeringen stödet till statliga myndigheter för att säkerställa en hög förvaltningskompetens och öka uppmärksamheten på frågor om förvaltningsetik. Rådet har år 2000 tagit över ansvaret för den högre forskningsnära förvaltningsutbildningen, den s.k. masterutbildningen, för nyckelpersoner i staten. Ett tema i denna utbildning är ledarskap i förvaltningen. Projektet Öppna Sverige är ett annat exempel på regeringens initiativ, tillsammans med kommuner och landsting, för att stärka kunskapen om förvaltningens särart. Kvalificerad forskning om den offentliga sektorns utveckling är ett väsentligt bidrag till att öka kvaliteten i den offentliga sektorns förändringsarbete. I anslutning till arbetet med propositionen, proposition Landstingsförbundet en gemensam forskningsstrategi till regeringen. Förbunden pekar på att forskning om den offentliga sektorn bör vara en gemensam angelägenhet för stat, kommun och landsting. Regeringen delar förbundens syn på behovet av ökad samverkan och dialog om den framtida forskningen om offentlig sektor. Här ingår också frågor om styrning, ledning och organisation av offentlig verksamhet. Jag förstår Inger Lundbergs oro för att generella ledarskapsutbildningar inte i tillräcklig omfattning utformas efter offentliga verksamheters särart. Just därför pågår mycket arbete inom offentlig verksamhet för att utveckla kunskap, ledarskap och verksamhet. Det är vi som är verksamma i förvaltningen som måste säkerställa att den på bästa sätt svarar mot medborgarnas krav, bl.a. på demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.
Fru talman! Jag tackar demokratiministern för svaret, och jag gör det verkligen med hela hjärtat. Det är ett ovanligt gediget interpellationssvar som statsrådet lämnar. Det är viktigt eftersom debatten om utvecklingen i den gemensamma sektorn är så viktig. Möjligen är en interpellationsdebatt lite kort för att diskutera dessa komplexa frågor. Den gemensamma sektorn står inför stora rekryteringsbehov det närmaste decenniet. Då är det viktigt att det finns en kompetensförsörjning som tillgodoser sektorns behov. Jag skrev interpellationen efter en föreläsning av professor Lars Engvall. När han redovisade utvecklingen i managementsektorn i Sverige blev det väldigt tydligt att den är väldigt ensidig. Många går så att säga på samma rad och med samma budskap. Väldigt lite finns i kvalificerade managementutbildningar av det som är särskilt viktigt för den gemensamma sektorn. Det handlingsprogram som ministern refererar till är viktigt. Medborgarperspektivet, demokratin och effektiviteten måste gensomsyra den gemensamma verksamheten. Men jag tycker också att det är viktigt att man sätter fokus på långsiktighet och helhetssyn när man utvecklar kompetensförsörjningen. Jag tror att det är en brist att det förs för lite diskussioner om kompetensförsörjningen mellan å ena sidan den statliga delen av den gemensamma sektorn och å andra sidan kommuner och landsting. Därför är Öppna Sverige viktigt, och det krävs fler intitiativ i den riktningen. Jag vill påminna om att vi för ett antal år sedan berörde dessa frågor i en motion från Örebro län om lokaliseringen av Statens kompetens och kvalitetsråd. Lars Engvall har studerat ekonomutbildningarna. De spelar en viktig roll för rekryteringen till ledande jobb i gemensamma sektorn. Det finns ju inte någon särskild rekrytering på samma sätt som när förvaltningslinjen fanns tidigare. Utbildningarna har hög kvalitet, men det finns stor anledning till oro för att de inte tillgodoser det allmännas specifika krav. Det är inte säkert att ska vara en specifik utbildning, men eftersom den gemensamma sektorn är så viktig kanske det finns behov av att alla ekonomer har en grundkompetens om den gemensamma sektorn. Nu finns det kurser för tillval om ekonomi och gemensam sektor, men de väljs av ett fåtal. Det är möjligt att det vore av stort värde om det fanns en bredare kompetens där. Det skulle säkert också underlätta interaktionen mellan näringslivet och den gemensamma sektorn och öka förståelsen för de olika villkor som man jobbar under i de olika sektorerna. Risken är också att det blir väldigt fel om man rekryterar människor som inte riktigt ser vad den gemensamma sektorn står för. Jag kan ta ett par exempel där jag tycker att den gemensamma sektorn var ute och gled. Ett exempel är fallskärmsavtalen på 80-talet, som gick som en löpeld över den gemensamma sektorn. Det är möjligt att man bums måste knoppa av ledande människor i näringslivet. Det kan inte jag bedöma. I den gemensamma sektorn är det så att en tidigare ledare kan vara oerhört värdeull som en tillgång i organisationen längre fram. Vi slösade med pengar, vi stötte det allmänna medvetandet och vi använde inte den kompetens som vi borde ha använt. Det andra är köp-sälj-systemet. Det är bra med ett kostnadsmedvetande, men det är ibland risk för suboptimering i den gemensamma sektorn. Det är några av de frågor som jag tycker att det är viktigt att fundera på långsiktigt.
Fru talman! Jag tycker att Inger Lundberg för fram mycket viktiga synpunkter som vi bör ha i minnet när vi lägger upp planeringen för hur den statliga förvaltningen ska utformas i framtiden. Vi ser de stora rekryteringsbehoven, precis som Inger Lundberg talade om. Vi ser behovet av långsiktighet och helhetssyn och att diskussionerna mellan olika delar av den offentliga verksamheten - stat, kommuner och landsting - behöver förstärkas. De gemensamma insatserna måste bli fler. Jag är oerhört glad över Inger Lundbergs initiativ att ta en interpellation om de här viktiga frågorna. Det är en angelägen aspekt av den demokratiska infrastruktur som förvaltningen är en del av att förvaltningen lyckas leva upp till sitt uppdrag att arbeta i medborgarnas tjänst på bästa sätt. Det är något som riksdagen vid ett flertal tillfällen under årens lopp har understrukit behoven av. Bl.a. har riksdagen markerat att forskning inom den offentliga sektorn bör ges hög prioritet. Som Inger Lundberg säkert känner till är det också så att ett långsiktigt forskningsprogram, Forskning om offentlig sektor, inleddes redan 1991. I dag kan vi se att flera av de initiativ som man då lade grunden för faktiskt har fått betydelse. Utan att på något sätt springa före den utvärdering av de här verksamheterna som Humanistisktsamhällsvetenskapliga forskningsrådet har för avsikt att leverera tycker jag ändå att det är tydligt att de här insatserna har bidragit till att öka uppmärksamheten och forskningsarbetet inom frågor som är angelägna för den offentliga sektorns utveckling. Vi har lyckats få fram forskningsmiljöer av hög kvalitet som tidigare inte fanns där specialister inom olika ämnen har förts samman i flervetenskapligt samarbete. Det är viktigt för fortsättningen att vi har den kompetensen att bygga vidare på. Så vill jag bara säga några ord om Statens kvalitets och kompetensråd. Det gör ju mycket, och en hel del som ligger i linje med vad Inger Lundberg efterlyser. En viktig del av den nya myndighetens verksamhet är bl.a. att inventera behoven samt utveckla och erbjuda olika former av program för chefer vid statliga myndigheter. Jag kan konstatera att rådet redan har startat. Trots att det är en ganska ny myndighet har de redan startat ett angeläget arbete på exempelvis följande områden: ett chefsutvecklingsprogram för statliga chefer på direktionsnivå, ett chefsprogram för kvinnor, ett mentorsprogram för chefer på mellannivå och särskilda seminarier för målgruppen generaldirektörer. Ett av rådets verksamhetsområden är att främja erfarenhetsutbyte mellan statsförvaltning och forskare. Ett projekt som har bedrivits under året är att tillsammans med Linköpings universitet starta en studie kring högre chefer och deras syn på olika frågor om ledarskap. Syftet med denna studie är att få en aktuell bild av hur statliga chefer upplever sin situation och sina framtidsutsikter, sina möjligheter och problem. Det här projektet kan också ses som en viktig del i arbetet med att inventera behov av aktiviteter som främjar statens långsiktiga kompetensförsörjning framöver.
Fru talman! Jag tycker också det är viktigt att konstatera att allt närmande till näringslivets tänkande inte har varit dåligt när det gäller den gemensamma sektorn. Det finns mycket som jag tycker att vi har att ta med oss i en ny tid. Det är kostnadsmedvetande och affärsmässighet. Men det kan inte bara vara det. Det är också något annat. Inom SABO har vi diskuterat begreppet affärsmässig allmännytta. Jag vet också att man numera när man jobbar med de statliga företagen arbetar mycket med det förhållningssättet. Jag tror att det är viktigt att vi har med oss både näringslivets klara fokus på kostnader och det som är den gemensamma sektorns särart. Vi får inte tappa det ena goda för att nå det andra goda. Jag tycker också att det är värdefullt med den diskussion om lärosätena som statsrådet har fört i omgångar. Jag tror inte att vi i utbildningsutskottet ska sitta och bestämma precis hur det ska se ut. Däremot tror jag att det är bra att den här att dialogen mellan den gemensamma sektorn och lärosätena kommer i gång. Det är också viktigt med ungdomarna; att de inser att det kanske handlar om ett antal år i näringslivet men också om ett antal år i den gemensamma sektorn och att man måste bereda sig för att kunna ha den dubbla kompetensen. Jag är glad över de initiativ som statsrådet talar om från Statens kvalitets och kompetensråd. Men jag ska skvallra om att jag inför den här debatten gick in på myndighetens hemsida. Jag slog upp bilden på de anställda på hemsidan. Då konstaterade jag att min kompis, EU-parlamentarikern Hans Karlsson i Hallsberg, har fler syskon på den bild han har i vardagsrummet än vad generaldirektören kunde presentera som anställda på Kompetensrådet. Nu vet jag som gammalt kommunalråd att det inte alltid är antalet anställda som är avgörande. Men det är klart; är det ett betydelsefullt område finns det anledning att diskutera det här. Behöver vi mer kompetens? Jag vill ånyo väcka den fråga som vi tog upp från Örebro: Finns det skäl att utveckla ett kompetenscentrum som är gemensamt för stat, kommuner och landsting? Det är inget att sätta ned foten för i dag, men det finns anledning att fundera över det. Slutligen, fru talman, skulle jag vilja säga några ord om konsultbolagen. Vi har ett antal stora konsultbolag som dominerar väldigt mycket av managementsektorn. Mycket skickligt folk sätts in i näringslivet. De går in och gör olika analyser, också inom den gemensamma sektorn. I dessa företag finns det några, jag säger bara några, som är mycket kunniga när det gäller den gemensamma sektorn. Normalt har man inte den här kompetensen. Det är unga, käcka, arbetsdugliga pojkar och flickor som dock, som vi säger hemma, är ganska rudis när det gäller de speciella krav som ställs på den gemensamma sektorn. De har med sig väldigt mycket av ett tänkande från näringslivet i Amerika som inspirerar dem. Det finns bra företagande i Amerika, men det är inte säkert att de managementprinciper som är effektiva när det gäller näringsliv i Amerika är riktigt lika effektiva när det gäller utveckling av sjukvårdsorganisation och liknande. Jag tror därför att det vore spännande att ha en dialog också med konsultföretagen.
Fru talman! Jag tror också på dialogens oanade möjligheter till nya insikter. Och jag är tacksam för alla goda idéer och kloka synpunkter som Inger Lundberg med sin mångåriga erfarenhet inom det här området kan delge oss i vårt fortsatta arbete. Jag kan också understryka, vilket jag kanske inte gjorde tillräckligt i min tidigare replik, vikten av att se den offentliga förvaltningens särart. Också jag har sett avarter av att den offentliga förvaltningen, oavsett om vi pratar om stat, kommun eller landsting, ibland alldeles för okritiskt har anammat tankesätt, värderingar och rutiner som inte hör hemma i offentlig verksamhet. Just därför är också de insatser som regeringen nu har gjort i och med den förvaltningspolitiska propositionen och handlingsprogrammet så väsentliga. Det är väsentligt att det här fullföljs och att alla konkreta åtgärder som regeringen har lanserat i handlingsprogrammet verkligen blir en realitet. Det är viktigt att de sätter avtryck i förvaltningarna. Vi har lanserat åtgärder på 37 olika områden, och vi är i full färd med att se till att vi lever upp till de här intentionerna tillsammans med myndigheterna. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta ännu fler vägar för att förbättra kompetensförsörjningen samt kunskapen och medvetenheten i offentlig sektor om det speciella som det innebär att arbeta på medborgarnas uppdrag för demokratin. Jag är säker på att vi kommer att få anledning att återkomma i den här frågan så småningom.
Fru talman! Jag känner det starka engagemang som demokratiministern har. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att följa den fortsatta utvecklingen. Därför ska jag inte gå in djupare på just den diskussion som vi har fört utan ta upp en fråga som har samband med dessa ledarskapsfrågor. Det handlar om förhållandena för den gemensamma sektorns personal. Jag tror att vi väldigt mycket in i hjärteroten känner oron över den stora andelen sjukskrivningar bland många anställda i den gemensamma sektorn. Det är oerhört komplext. Det är säkert resursfrågor. Det handlar om avstånd mellan de ambitioner som vi har och de resurser som vi har och om hur servicetjänster blir allt dyrare i ett modernt samhälle. Men det kanske också handlar om andra mindre materiella frågor, frågor om yrkesstolthet, frågor om hur man blir behandlad i medierna och i andra sammanhang, frågor om hur man kan få utnyttja sin kompetens under hela sitt yrkesliv, om kompetensutveckling, om nya kickar och om stolthet. Fru talman! Jag blir lite bekymrad när jag i dag träffar tjejer, eller snarare tanter i min ålder. Om man frågar vad de jobbar med säger de att de jobbar i vården. När jag inte var tant så sade man inte att man jobbar i vården och slog ned blicken, utan man sade att man var undersköterska på medicinavdelning 56. Jag tror att vi måste få tillbaka också lite grann av detta i den gemensamma sektorn, stoltheten över att arbeta med uppgifter som är så oerhört viktiga för medborgarna, förmågan att lyfta blicken och stå upp för att man gör något väldigt fint. Om man känner det så blir jobbet inte lika tungt. Och det tycker jag också att vi ska ha med i managementutvecklingen, som det heter.
Fru talman! Utan att gå in i detalj på de frågor som Inger Lundberg tar upp - de handlar ju till stor del om landstingsvärlden, om jag förstår henne rätt - vill jag ändå bejaka betydelsen av en god personalpolitik och insikten om att personalen till stora delar är själva verksamheten. Den offentliga sektorn kan inte fungera så väl som den ska om man som anställd inte känner att man har inflytande över sin arbetstid och sina anställningsvillkor, hur jobbet ska utföras och också att ens kompetens och förmåga tas till vara och att man kan vidareutvecklas i arbetet. Jag håller helt med Inger Lundberg om att det är dags att återupprätta självförtroendet och statusen och insikten om det värdefulla att arbeta i den offentliga sektorn, oavsett om det är statlig, kommunal eller landstingskommunal verksamhet som det handlar om. Jag är övertygad om att riksdagens och regeringens gemensamma insatser här framöver kommer att bidra till den förändring som vi eftersträvar. I handlingsprogrammet för staten har jag väldigt tydligt betonat betydelsen av en god personalpolitik från A till Ö just för att puffa på i den riktning som Inger Lundberg efterlyser. Och jag har också haft diskussioner med företrädare för arbetsgivare och fack inom de andra delarna av den offentliga sektorn. Det statsråd inom regeringen som framför allt har hand om arbetsmarknadsfrågorna arbetar också som bekant är i den riktningen. Den offentliga förvaltningen svarar för mycket avgörande delar av hur den svenska demokratin fungerar, och därför får vi inte i något avseende förtröttas i våra ansträngningar att åstadkomma det som Inger

Fru talman! Gunnar Axén har frågat statsminister Göran Persson vilka åtgärder han avser vidta för att förbättra regeringens efterlevnad av riksdagsordningen, så att interpellationer i fortsättningen regelmässigt besvaras inom den föreskrivna tvåveckorsperioden. Interpellationen har överlämnats till mig. Interpellationsinstrumentet är mycket viktigt för att hålla den politiska debatten levande. Det ger goda möjligheter för riksdagens ledamöter att både påverka politiken och få insyn i regeringens arbete. Även för regeringen är interpellationsdebatterna ett viktigt instrument för att föra ut politiken och ge information i aktuella ärenden. Självklart är en förutsättning för att utbytet mellan regeringen och riksdagen ska fungera tillfredsställande att de regelverk som gäller följs. Den redovisning som Gunnar Axén gör i sin interpellation visar att så inte alltid varit fallet vad gäller interpellationssvar. Det menar jag är beklagligt, och det finns anledning att finna former för att få ned svarstiderna. Frågan är löpande uppe till diskussion bland rätts och expeditionschefer i Regeringskansliet. Jag vill i detta sammanhang försöka att ge en förklaring till varför svarstiderna ibland överstiger den föreskrivna tvåveckorsperioden. Det handlar inte om att regeringen inte prioriterar sina skyldigheter gentemot riksdagen, utan det hänger i hög grad samman med arbetssituationen i Regeringskansliet. Först och främst har antalet interpellationer och skriftliga frågor kraftigt ökat under en följd av år. 372. 1997 99 var det 370. Även antalet skriftliga frågor har ökat. I genomsnitt lämnades 952 skriftliga frågor riksdagsåren Till det kommer att arbetsbelastningen i Regeringskansliet också generellt ökat under samma period. Detta visas mycket tydligt i en studie av Regeringskansliet som utförts av Kim Forss . Han skriver bl.a. att "Regeringskansliets kompetens och resurser urholkats under det senaste årtiondet. Nya uppgifter har tillkommit, arbetsmängden har ökat och ambitionsnivån har stigit, men resurserna har inte ökat i proportion till detta". En förklaring till varför svar inte har kunnat lämnas till riksdagen inom två veckor har i vissa fall varit att det berörda statsrådet varit på resa, inte sällan utomlands. De ökade kraven på internationellt engagemang från regeringens ledamöter har gjort att möjligheten till flexibilitet i planeringen minskat. Regeringen har för avsikt att ge ledamöterna fylliga och innehållsrika svar, även när detta kräver relativt stora utredningsinsatser. Det är min bestämda uppfattning att ledamöterna har rätt att förvänta sig detta från regeringen och att debatterna i kammaren blir mycket bättre med bra underlag. Jag vill understryka att regeringens ambition är att interpellationer ska besvaras inom två veckor. Undantag från denna regel ska vara motiverade utifrån gällande regelverk. Vi kommer nu att inom Regeringskansliet ytterligare se över hur vi kan förbättra vårt arbete för att korta svarstiderna. Jag hoppas också att den just inledda diskussionen mellan Regeringskansliet och riksdagen om procedurerna kring interpellationssvar ska underlätta att interpellationer besvaras inom föreskriven tid.

Fru talman! Jag ber att få tacka vice statsministern för svaret, och det kom ju i tid också. Jag känner mig lugnad av att även vice statsministern anser att det är beklagligt att interpellationssvaren regelmässigt avlämnas efter föreskriven tid. Och det är ju inte bra. Det är rent av mycket dåligt att interpellationssvar som ska lämnas inom två veckor inte sällan lämnas först efter tio, elva, tolv veckor och ibland senare än så. Interpellationer ställs ju ofta utifrån aktuella frågeställningar som uppkommer. Därmed är det också av betydelse att svaren lämnas inom en rimlig tid. Vice statsministern pekar på ett antal omständigheter som kan föranleda försenade interpellationssvar. Jag har full förståelse för detta, men det får ju inte vara så att interpellationssvaren regelmässigt avlämnas för sent, utan då måste de bakomliggande problemen rättas till, så att svaren i normalfallet kan levereras i tid. Det är viktigt för demokratin att vi visar att vi följer de spelregler som vi har satt upp för vårt eget arbete. Om vi inte lyckas göra det minskar förtroendet för demokratin, vilket vore riskabelt och beklagligt. Hur ska vi, om inte vi visar respekt för lagen och att vi följer lagen, kunna förvänta oss att övriga medborgare följer gällande lagar och regler? Jag hade hoppats att vice statsministern skulle ge ett lite mer konkret svar på min fråga om vad regeringen avser att göra för att rätta till problemen, men jag har förtroende för vice statsministern och litar på att hon tar den här frågan på stort allvar. Jag tycker att svaret antyder detta. Om inte vice statsministern säger något annat tar jag svaret som ett löfte om att en förbättring kommer att ske och att vi i framtiden kommer att få se åtminstone hälften av interpellationssvaren lämnade inom föreskriven tid. Helst skulle jag se en större andel än så, men låt det vara ett första mål att uppnå. Jag lovar att jag kommer att återkomma med en förnyad granskning av hur regeringen sköter interpellationssvarandet i framtiden. Jag ser också fram emot en fortsatt dialog om hur vi kan lösa problemen, så att vi kan få svaren inom rimlig tid i framtiden. Tack så mycket för svaret!
Fru talman! Jag uppskattar tonen i denna diskussion. Det är väldigt bra att det också är tydligt för riksdagens ledamöter att det är bakomliggande problem som är orsaken till fördröjda interpellationssvar, inte någon nonchalans. Jag tror att riksdagsledamöterna själva känner av hur arbetsbelastningen ibland kan göra att man har svårt att klara allt som man behöver. Med min långa bakgrund i regeringen kan jag se att inte minst det internationella engagemanget har inneburit att man är mycket mera uppbunden nu än tidigare. Då kan det ibland vara svårt att vi har en kort interpellationstid. Det tar nästan en vecka att utarbeta svaret i Regeringskansliet, eftersom det krävs ett ordentligt svar. Det ska beredas på alla departement och förfärdigas. Då är det bara ett par dagar som står till buds för oss att svara på. Detta måste man nog ha klart för sig i riksdagen när man diskuterar denna fråga. Vad ska vi göra ytterligare nu? Som jag sade tror jag att denna uppmärksamhet i sig är rätt väsentlig för alla som deltar i detta arbete. Det är det första som är viktigt. Det gäller, tror jag, både i riksdagen och i regering och Regeringskansli. Vi ser också igenom våra rutiner i Regeringskansliet just nu. Det är framför allt ett ansvar för rättschefen i statsrådsberedningen, som möter sina kolleger i kammarkansliet för att diskutera detta, men det är också samtliga rätts och expeditionschefer och även statssekreterare som har en väsentlig del i detta. Vi hoppas också att ha ett gott samarbete med riksdagen, för även här i riksdagen kan säkert saker och ting göras för att underlätta denna situation, så att vi kan ha en aktuell och levande interpellationsdebatt.

Fru talman! Carl G Nilsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att värna om förtroendet för Jordbruksdepartementet mot bakgrund av TV Låt mig inleda med att konstatera att det i medierna har förekommit en rad felaktiga uppgifter beträffande finansieringen av TV-programmet Mat - vad är det?, även kallat Storforum. Jag beklagar detta och hoppas härmed kunna klara ut vissa av de missförstånd som uppstått. Jordbruksdepartementet med en ansökan om bidrag på 250 000 kr för ett köp av visningsrätten till TV programmet. Krav angav att syftet var att föreningen, efter det att TV-programmet sänts, skulle kunna använda kopior av programmet i samband med informationsinsatser. Ansökan togs emot av Jordbruksdepartementet och handläggningen av ärendet påbörjades. Vid samtal med producenten MTG Modern TV AB framgick att köpet av visningsrätten också skulle vara en indirekt finansiering av produktionen av programmet. Detta skulle ske genom att produktionskostnaden delades upp och visningsrätter såldes till ett sammanlagt pris som motsvarar kostnaden för att producera programmet. På departementet gjordes bedömningen att ärendet krävde ytterligare utredning och klargöranden på flera punkter. Centrala frågor var bl.a. om Kravs ansökan uppfyllde kriterierna för medelstilldelning från det anslag vilket man ansökte om medel från, huruvida den förhållandevis stora summan kunde anses berättigad i förhållande till ändamålet samt, inte minst, huruvida denna typ av finansiering av TV-produktion genom försäljning av visningsrätter kunde anses acceptabel och dessutom vara aktuell för ekonomiskt stöd från regeringen. Dessa frågor krävde ytterligare utredning. Några beslut fattades därför inte i ärendet, utan handläggningen fortsatte. Den 16 februari inkom Krav så med en skrivelse i vilken man återkallade sin ansökan. Den 19 februari avskrevs ärendet helt och hållet på Jordbruksdepartementet. Varken regeringen eller Jordbruksdepartementet har således betalat ut eller beslutat att betala ut några medel med anledning av programmet Mat - vad är det? Oavsett det faktum att inte en krona har betalats ut av vare sig regering eller departement vill jag bemöta ett par av de påståenden som Carl G Nilsson framför i sin interpellation. Carl G Nilsson påstår att de medel som föreningen Krav ansökte om skulle "täcka kostnaderna för att medverka" i programmet, dvs. köpa någon slags inträdesbiljett till debatten. Något sådant har inte kommit till Jordbruksdepartementets kännedom. Krav har inte meddelat Jordbruksdepartementet att detta var avsikten med ansökan, och man har inte heller skrivit så i sin ansökan. När Jordbruksdepartementet under handläggningen av ärendet varit i kontakt med Krav har man uppgett att man hade för avsikt att genomföra interna och externa informationskampanjer och då ville använda delar av TV-programmet Mat - vad är det? Problemet var dock att man inte hade ekonomiska resurser att köpa visningsrätten till programmet. Att man skulle tvingas betala för att delta i debatten är ett påstående som jag har svårt att förstå. Krav betalade ju ingenting, men var ändå med. Detsamma gäller flera andra deltagare i debatten. Carl G Nilsson påstår att Jordbruksdepartementet "manövrerande fram" och försökte styra debattprogrammet. Detta är för mig en absurd tanke. I debatten deltog 19 personer som representerade en mängd skilda intressen. Där fanns politiker från såväl höger som vänster, konsumenter och producenter, läkare, kockar, myndighetsfolk och forskare. Syftet var alltså utan tvekan en bred och förutsättningslös debatt, på intet sätt styrd eller "manövrerad" som Carl G Nilsson påstår i sin interpellation. Och man kan ju fråga sig hur någon skulle kunna styra en direktsänd debatt med 19 personer från alla möjliga politiska och andra läger. Jag tycker att det var ett mångsidigt och intressant debattprogram där vitt skilda intressen kom till tals i frågor som just nu är mycket aktuella och där det krävs breda och förutsättningslösa diskussioner. De slutsatser som kan dras är alltså följande. För det första: Varken regeringen eller Jordbruksdepartementet har betalat ut eller beslutat att betala ut några medel med anledning av programmet, vare sig till föreningen Krav eller någon annan. För det andra: Varken regeringen eller Jordbruksdepartementet har haft den minsta avsikt att på något som helst sätt styra programmets innehåll eller vilka som skulle delta. Mot bakgrund av dessa fakta avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder med anledning av TV
Fru talman! Tack för svaret. Det var ett långt svar. Jag hoppas att det inte är långt därför att det finns mycket att dölja i dessa frågor. Programmet om matsäkerhet sändes som sagt den 28 januari, och det var väl bra. Men det märkliga är hur detta program tillkom och förspelet runt programmet. Vem som tog initiativet till programmet lär vi aldrig få veta, men enligt en välinformerad press hade Jordbruksdepartementet sitt finger med i spelet. Om vi bortser från lämpligheten i det kan jag förstå att en minister gärna vill styra över medierna. MTG Modern TV åtog sig att producera, och för att skaffa finansiärer erbjöds flera organisationer att få använda programmet i efterhand - s.k. visningsrätt. Livsmedelsverket, t.ex., ombads att vara med och finansiera programmet där myndigheten själv skulle frågas ut. De tackade nej. Det är orimligt att vi ska betala ett program där vi själva deltar, sade generaldirektören Bertil Norbelie. I ministerns svar i dag bekräftas också att konstruktionen med visningsrätt skulle vara en finansiering av programmet. Andra organisationer som inbjöds var LRF, ICA, Kooperativa Förbundet och Nu blev det emellertid så att dessa organisationer uppfattade det så att man endast skulle ha rätt att vara med om man betalade. Gunilla Dahlqvist, presschef på Kooperativa Förbundet, säger i en intervju så här: Min uppfattning är att vi skulle betala för att vara med. Kravs informationschef Pelle Melkersson sade att han förstod det som att Krav inte var intressant att ta in i studion om man inte betalade. Här kommer Jordbruksdepartementet in i bilden. När Krav inte ville eller inte ansåg sig ha råd kallade departementet till möten med TV-bolaget och Krav. Där kom idén upp att Krav skulle kunna få bidrag för att köpa en visningsrätt för 250 000. Krav var ändå tveksam, men blev då uppringd från departementet och uppmanad att lämna in en ansökan om sådant bidrag. Nu säger Margareta Winberg i svaret att varken regeringen eller Jordbruksdepartementet har betalat ut eller beslutat att betala ut några medel med anledning av programmet Mat - vad är det?, och jag förmodar att det är en riktig uppgift. Men det är inte det som frågan gäller. Frågan gäller om det över huvud taget är rimligt att genom sådana här förslag eller erbjudanden försöka påverka innehållet eller vilka som ska medverka i diskussionen om den viktiga frågan om vår livsmedelssäkerhet. På det svarar Margareta Winberg att departementet visst inte har haft minsta avsikt att styra. Det är möjligt att det inte heller har varit ministerns avsikt, men eftersom det ändå har skett återstår frågan vilka åtgärder som ministern tänker vidta för att värna om förtroendet.
Fru talman! Återigen: Varken jag som regeringsledamot eller vårt departement har betalat ut en endaste krona till det här programmet. Vi kommer inte att göra det. Frågan är en icke-fråga. Jag är mycket förvånad över att detta är föremål för en debatt här i kammaren. Jag tycker att man, som tillhörande det största oppositionspartiet, borde ha andra viktiga politiska frågor att debattera än en fråga som inte är aktuell. Det har inte betalats ut några pengar alls, och det kommer inte att göras heller. Carl G säger att man endast skulle ha rätt att vara med om man betalade. Jag vet inte var Carl G har fått de uppgifterna ifrån. Jag har inte hört dem. Till oss har det definitivt aldrig kommit en sådan propå. Vårt departement var ju självt företrätt i form av en politiskt sakkunnig, Karin Wallensteen. Vi fick absolut inga sådana propåer, dvs. att om någon från departementet skulle vara där och debattera så skulle det kosta pengar. Det är en absurd tanke att villkora det på det viset. Det var heller inte detta som Krav sade till oss när man kom med sin ansökan. Det finns ett anslag för konsumentfrämjande åtgärder. Krav kan mycket väl söka bidrag ur det anslaget, det är inte något konstigt alls, liksom andra organisationer kan göra det och gör det. Det händer ibland att någon vill göra ett projekt och ringer och frågar: Hur ska vi gå till väga? Hur ska vi kunna finansiera detta? Då kan jag eller någon annan säga: Har ni ett bra projekt har vi ett anslag. Kom gärna in med en ansökan så ska vi pröva den. Men den prövas alltid emot det som anslaget är tänkt att vara till för - självklart. Det var på det viset vi prövade denna ansökan från Krav. Det tog lång tid, eftersom det mer och mer framkom att detta var någonting som jag ville undersöka mer. Vi hann aldrig göra något formellt avslag, eftersom Krav drog tillbaka ansökan innan dess. Det blir också lite märkligt om man tänker på de ICA-handlarna, LRF och andra. Tror Carl G Nilsson att jag som minister skulle kunna köpa dem för 250 000 kr så att de skulle säga rätt saker i en debatt i ett direktsänt program? Det är väl ändå en smått absurd tanke att det skulle kunna gå till så. För mig är den mer än absurd; den är fullständigt främmande. Vi har aldrig hört detta krav, varken från TV bolaget eller från någon annan. Det vill jag gärna säga. Jag tycker också att det är orimligt att på det här sättet betala hela program. Det var också därför vi inte betalade ut några pengar. Vi undersökte detta ytterligare, och hade inte Krav dragit tillbaka sin ansökan hade man inte fått några pengar. Det är min sannolika bedömning. Det fanns nämligen andra saker i detta som inte kom fram från början i Krav:s ansökan, saker som man inte berättade för oss direkt utan som vi fick fram i dialog med Krav. Det är så man måste göra när man får en ansökan om pengar, skattebetalarnas pengar som ska användas på bästa sätt. Man måste undersöka det noga. Det var vad vi gjorde, och det var därför vi heller aldrig betalade ut några pengar.
Fru talman! Jag håller med Margareta Winberg om att det är en absurd tanke att ett departement skulle försöka vara med och styra och ta initiativ till vilka program som ska sändas. Ännu mer absurd är naturligtvis blotta tanken att erbjuda eller föra på tal möjligheten för någon att få någon typ av sponsring för att vara med. Låt mig först ta frågan om initiativet till detta. Jag har lyssnat på Utbildningsradions intervjuer med de inblandade, och jag har läst tidningarna, där man har intervjuer med strecksatser. Jag förmodar att de intervjuade är rätt citerade. Det är ju det jag bygger mina frågor på. När det gäller frågan om initiativet säger departementsrådet Wretborn ordagrant: Jag tog kontakt med Bertil Jacobson som var programledare och som jag känner. Vi ville gärna att matfrågan skulle diskuteras under EU-ordförandeskapet. Det kan jag förstå. Men sedan kommer det: Vi har kallat till möte och lämnat förslag på experter som vi tycker skulle vara med i programmet. Är inte det att påverka? Sedan kommer frågan om finansieringen. Vi har redan förut talat om Kravs inblandning i detta. Krav ansåg sig inte ha råd och sade då: Vi kan nog inte vara med, för vi kan inte betala. Då säger Pelle Fredriksson, som är informationschef vid Krav: Det var departementet som kallade till det första mötet med Modern TV. Vid nästa möte kom idén upp att vi skulle kunna få bidrag från Jordbruksdepartementet för att köpa en visningsrätt för 250 000 kr. Han säger att han ändå var tveksam till att delta i detta, och fortsätter: Då ringde departementsrådet upp och uppmanade mig att lämna in en ansökan till departementet. Jag upprepar: Jag tror på ministerns ord. Eller jag skulle kanske säga: Jag vet att pengarna inte har betalats ut och att det inte ens fattats något beslut om dem. Det beror ju på att Krav drog tillbaka sin ansökan om pengar. Och vad berodde det på, tror ministern? Jo, det blev ju en presstorm om denna fråga. Detta är inte någon icke-fråga, utan detta är en mycket viktig principiell fråga som handlar om huruvida vi politiker över huvud taget ska försöka att styra vad som sägs och görs i medierna.
Fru talman! Återigen, för att vara övertydlig: Vi har inte betalat ut några pengar. Vi har inte fattat beslut om det. Vi kommer inte att fatta något sådant beslut. Detta är offentlig handling, så om Carl G möjligtvis inte tror på mig går det bra att gå dit och titta. Det är full insyn i departementets handlingar på denna punkt. Frågan som Carl G ställer bygger på en felaktig uppgift, nämligen att vi skulle ha betalat ut pengar, att vi skulle ha fattat ett sådant beslut. Det är ju därför interpellationsdebatten förs. Det är därför jag menar att detta är en icke-fråga: Vi har ju inte gjort det. Detta bygger på falska förutsättningar. Vill man fortsätta att driva detta må man väl göra det, men då bidrar man till att fortsätta att sprida dessa falska påståenden. Det är därför jag är så noga med att säga: Vi har inte betalat ut några pengar, vi har inte fattat något beslut och vi kommer inte att göra det. Sedan är det ju så, det måste man förstå, att ett TV-bolag - jag kan inte uttala mig mer än generellt då jag inte känner några av dem som sitter i det ena eller andra - saknar egen kunskap om ett sådant specifikt område som matsäkerhet. Det är klart att det är så. Därför ingår det väl i varje grävande och ordentlig journalists uppdrag att försöka göra research. Det gör man lämpligen där kunskapen finns, och kunskapen finns på Jordbruksdepartementet. Helt klart är det så. Vi har alla experter. De finns på Jordbruksdepartementet, på Livsmedelsverket och på andra myndigheter. Det är också mycket riktigt så, och det tycker jag inte alls är något konstigt, att företrädare för mitt departement var med på ett sådant möte. Men det var väldigt många andra organisationer och företag som deltog i det förberedande arbetet. Detta första möte hölls den 22 augusti 2000. Det tycker jag inte är ett dugg märkvärdigt. Det är en del av researchen för ett sådant här program. Men från det till att vi skulle styra programmet tycker jag är en befängd koppling. Jag tittar på min lista över deltagarna. Tror Carl G Folkpartiet och som var med i programmet, skulle låta sig köpas av mig så att hon skulle säga för mig behagliga sanningar? Finns det något mera absurt än det?
Fru talman! Jag måste nog för tredje gången repetera för ministern att jag inte har påstått, jag har sagt att jag tror eller t.o.m. vet att några pengar icke har betalats ut. Frågan bygger faktiskt inte på det. Frågan bygger på det erbjudande som har lämnats från departementet till en viss organisation, en viss deltagare, att vara med i denna matsäkerhetsdebatt. Varför ska departementet försöka styra genom att se till vilka som ska vara med? Det är för mig också en lika fullständigt absurd tanke att ministern, jag eller någon annan skulle kunna styra de deltagare som är med i denna direktsända debatt i TV-studion. Det har jag heller aldrig påstått eller ens antytt. Det jag har antytt och det frågan gäller - och den frågan kvarstår liksom min kritik - är att departementet här har försökt att påverka vilka som ska vara med i den debatten och vilka som ska vara med i TV-studion. Det är det kritiken gäller. Jag har insett att ministern över huvud taget inte har förstått min frågeställning. Det är lite beklagligt.
Fru talman! Jag noterar att Carl G Nilsson från att ha trott att jag inte har betalat ut några pengar nu säger sig veta det. Det har skett under den här debatten. Det är väl bra det. Detta är också offentlig handling. Man kan gå in och se att vi inte har betalat ut några pengar, att regeringen - för det är regeringen som fattar de här besluten på torsdagarna - inte har fattat något sådant beslut. När det gäller vem som har rätt att söka pengar eller inte vill jag påpeka att det står fritt för alla organisationer att söka dessa pengar. Man behöver bara ha ett bra projekt, sedan kan man komma in med ansökan. Jag har beviljat åtskilliga ansökningar från Hushållningssällskapet, föreningen Låt Måltiden Blomma och många andra, för att inte tala om den typ av organisationer som riktar sig till de målgrupper som jag politiskt har formulerat. Det handlar företrädesvis om unga konsumenter och barn. Det är inte alls något konstigt. Det handlar också om att gå över från den konventionella jordbruksproduktionen till mer ekologisk produktion. Där har Krav möjligen ett företräde. Men även andra organisationer som deltog i debatten skulle ha samma rätt att söka pengar. Men om syftet skulle vara att betala programmet skulle de, precis som Krav om man hade fullföljt sin ansökan, fått avslag. Men det är en annan sak. Vi är överens om att vi inte kan styra TV. Det vore väl en ganska usel TV-ledning om den i det här fallet lät sig styras av, inte en minister, för det var ju inte aktuellt, utan av en tjänsteman på Jordbruksdepartementet. Uppriktigt sagt tror jag inte att vi har sådana producenter i Sverige, jag hoppas i alla fall att det inte är så.

Fru talman! Sofia Jonsson har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra trygghetssystemen för studenter. Eftersom interpellationen delvis berör andra statsråds ansvarsområden har vi kommit överens om att jag även besvarar de frågor som berör deras områden. Sofia Jonsson tar i sin interpellation upp frågor om studerande och deras situation vad avser arbetslöshetsförsäkringen, socialbidragen, föräldra och sjukförsäkringen samt bostadsbidragen. Jag vill först säga att vårt socialförsäkringssystem grundar sig på inkomstbortfallsprincipen, vilket innebär att ersättningen till den som har kommit ut på arbetsmarknaden är kopplad till den inkomst han eller hon har. Den som har ett arbete och därmed en lön kan sedan under olika perioder, när man t.ex. är sjuk eller tar hand om barn, få del av denna inkomsttrygghet. Generella socialförsäkringssystem med inkomstbortfallsprincipen som ledstjärna är därför en viktig princip. Denna inkomstbortfallsprincip är kombinerad med ett visst grundskydd för den som inte har arbetat upp ett inkomstskydd. Inkomstbortfallsprincipen har gjort att vi i Sverige har kunnat bygga upp en välutvecklad socialförsäkring jämfört med många andra länder. Den har också inneburit att det finns en stark uppslutning bland människor för att betala skatt och ställa upp på en stark välfärdsstat. Frågan om studenternas studiesociala trygghet är viktig. Att tillämpningen av reglerna så långt som möjligt är lika i hela landet är också något som givetvis måste följas upp fortlöpande. Jag vill kort kommentera Sofia Jonssons mer specifika frågor om de olika ersättningssystemen. Först den om arbetslöshetsförsäkringen, vilket är en försäkring vid arbetslöshet och omställning från ett arbete till ett annat. Arbetslöshetsersättning träder således inte in enbart på grund av att studier inte bedrivs under sommaren eller att studiestöd inte lämnas under ferierna. En studerande kan dock erhålla ersättning under arbetslöshet vid ferieuppehåll under sommaren om han eller hon befinner sig i s.k. omställning, dvs. tidigare har beviljats arbetslöshetsersättning och inom ett år åter blir arbetslös. När det gäller frågan om socialbidrag är det viktigt att poängtera att detta bidrags funktion är att stödja människor i akuta ekonomiska svårigheter. Det är individuellt behovsprövat, vilket innebär att det är varje enskild persons ekonomiska förhållanden som ligger till grund vid beräkning av socialbidragets storlek. Bostadsbidraget i dess nuvarande form är främst riktat till barnfamiljer. Därtill kommer att det också kan ges till ungdomar mellan 18 och 29 år utan barn. Åldersgränsen för att få bostadsbidrag som ungdom är således satt till 29 år, detta oavsett om hushållet består av en ensamstående eller av två vuxna, om man studerar eller arbetar. Detta innebär därför ingen diskriminering av studerande. För studerande är det också så att det endast är bidragsdelen av studiemedlen som ligger till grund för inkomstprövningen. Vad gäller bostadsbidragen kan jag konstatera att cirka tre fjärdedelar av bidragstagarna mellan 18 och 29 år är studerande med studiemedel. Vad beträffar föräldraförsäkringen vid flerbarnsfödsel samt barnbidragen har dessa ersättningar förbättrats respektive höjts både år 2000 och 2001. Den utredning som jag tidigare har tillsatt i syfte att se över vissa av de ekonomiska stöden till barnfamiljerna har numera överlämnat sitt betänkande, vilket ska remitteras och därefter beredas inom regeringen. Sofia Jonsson har även tagit upp frågan om bl.a. Reglerna om deltidssjukskrivning hänger delvis ihop med de regler som finns om att skydda en tidigare sjukpenninggrundande inkomst, SGI. För studerande innebär detta att den som studerar och under denna tid uppbär studiestöd har rätt att få sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst "vilande" under studietiden. Om han eller hon under studietiden skulle insjukna tillfälligt baseras sjukpenningen i sådana fall på eventuell arbetsinkomst under studietiden, s.k. studietids-SGI. Om studierna på grund av t.ex. ett längre sjukfall emellertid måste avbrytas aktiveras den "vilande" sjukpenninggrundande inkomsten. För föräldrapenning gäller att den kan betalas ut enligt den vilande sjukpenninggrundande inkomsten under hela utbildningstiden, således både under terminer och ferier. Sjukförsäkringsutredningen har nyligen lämnat sitt slutbetänkande, vilket remissbehandlas t.o.m. den 27 april. Med anledning av den allmänna översyn som för närvarande sker av sjukförsäkringssystemet kommer jag att pröva möjligheten att även se över frågan om deltidssjukskrivningar för studerande under SGI-skyddade tider.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Thalén för att hon tagit denna övergripande diskussion. Problemet för studenterna och deras trygghetssituation är ofta att de tillhör olika myndigheter, och myndigheterna ser på studenten på olika sätt, trots att man är och ska vara en gemensam grupp. Därför ville jag ta initiativet till att titta närmare på det övergripande ansvaret, den övergripande problematiken. Till att börja med vill jag säga att mycket har hänt inom högskolans och studenternas område. Vi har sett till att fler får möjlighet till den högre utbildningen. Vi har sett till att mindre och medelstora högskolor har fått stöd och kunnat växa runt om i landet. Det har varit mycket positivt att man har klarat av stora bitar av den kvantitativa delen för att ge studenter större möjlighet till en högre utbildning. Men det finns också brister i detta. Den kvalitativa delen har så att säga kommit ett steg efter. Det är den vi försöker ta tag i nu och se till att de studenter som kommer in på högre utbildning inom universitet och högskolor också har en möjlighet att genomföra den på ett riktigt och tryggt sätt. Det är en stor investering i tid och i pengar för de studenter som väljer att gå ett visst antal år på en högre utbildning. De tar lån för att klara tiden. Därför måste vi se till att det finns förutsättningar för att det finns trygghetssystem för studenten. En del är studiemedlen. De ska vi inte diskutera i dag, men studenterna säger själva att det är den stora delen. Den andra stora delen är trygghetssystemen och de problem som finns där. Thalén tog upp i sitt svar angående de olika delar jag talar om i min interpellation att det finns en inkomstbortfallsprincip. Den är riktig, och den ställer jag upp på. Den är bra, även om vi har olika syn på hur nivåerna ska ligga. Problemet finns för studenter som kommer in på högskolan och inte har haft ett tidigare arbete och inte finns med i systemen. För att komma in i de försäkringssystem som finns i dag och bli fulländad medlem måste du ha varit inne i arbetslivet. Studenterna hamnar helt utanför de systemen. De har inte den trygghet de skulle behöva. Det är ett gammaldags synsätt, och det måste förändras. Många faller helt utanför, både vad gäller sjukdom, vid möjligheten att bilda familj och när det gäller feriejobben - som statsrådet var inne på. Det är krångligt. Myndigheterna har olika syn på saken. SFS har t.o.m. tagit fram en broschyr som handledning för studenterna - dessa svårigheter finns, övergripande information och var kryphålen finns. Det är helt absurt. Jag tar i interpellationen upp exempel på att enligt AMS är man vad gäller arbetslöshetsersättningen student tolv månader om året, enligt socialtjänstlagen krävs en motprestation om en student ska få socialhjälp under sommarhalvåret, vilket är märkligt eftersom studierna ska motsvara ett heltidsarbete. För bostadsbidragen råder också ett krångligt system, eftersom många studenter inte får studentbostad utan får hyra en vanlig bostad - och kostnaderna ökar. Det saknas en helhetssyn. De olika myndigheterna har olika syn på vad det innebär att vara student och hur stor del av året som man ska vara student. Systemet skapar ojämlikhet och i förlängningen en stor diskriminering mellan de olika åldersgrupperna och studenterna. Vi har föreslagit en utredning kring studerandebegreppet för att skapa en enhetlig syn. Ingenting av det har statsrådet besvarat i svaret på interpellationen. Vad är det egentligen som statsrådet och regeringen vill göra för att skapa en helhetssyn och för att se till att studenter inte faller utanför systemet?
Fru talman! Först var det kravet om en utredning för att se på enbart studenter. Hade det varit en möjlig utväg för att lösa en bred fråga skulle det nog ha varit en god idé. Dilemmat är att studenter inte är en grupp. I dag finns det många olika former av studerande och väldigt många olika former av situationer för människor som studerar. Bl.a. mot den bakgrunden finns det ingen lösning på det som Sofia Jonsson ger intrycket av, nämligen att någon sorts tulipanaros skulle lösa allt. Däremot kan jag dela Sofia Jonssons uppfattning att se över olika typer av trygghetssystem för att se på vilket sätt de kan moderniseras och anpassas till ett samhälle där alltfler människor går in i ett livslångt lärande och där alltfler unga fortsätter att studera längre upp i åldrarna. Det kan t.ex. vara unga studenters möjligheter att bilda familj, dvs. se över föräldraförsäkringen så att den bättre kan anpassas till en sådan situation, och även titta på andra former av trygghetssystem, t.ex. att ha en bra bostad samtidigt som man studerar och därmed kunna skaffa familj. Det betyder att vi undan för undan ser över olika system. Men att göra ett samlat grepp för en grupp som egentligen inte ser likadan ut är inte en bra lösning. Studiemedelssystemet är, genom sin framförhållning, också ett trygghetssystem, även om det i vissa situationer måste kompletteras med andra saker.
Fru talman! Hur ska vi komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, statsrådet Ingela Thalén? Hur ska vi kunna uppfylla de mål som både regeringen och Centerpartiet har att fler ska komma in på högre utbildningar? Vi vill också se till att fler får möjlighet att gå direkt från gymnasiestudier till en högre utbildning på högskola och universitet. Vi vill bredda gruppen, minska den sociala snedrekryteringen, få bort den. Den har sett precis likadan ut den senaste 30-årsperioden, vilket är fruktansvärt. Studiemedlen är ett sätt. Men det krävs också att hitta ett sätt att hjälpa och förenkla för studenterna, att de känner att det finns en möjlighet för dem också. Det ska inte vara ett så krångligt system som i dag, där de får kryssa mellan olika myndigheter, de får själva lösa de situationer de hamnar i. För många är det en fruktansvärd situation, och många börjar fundera över hur de ska klara sina studier - vad gäller sjukdom, lån och tryggheten under sommarhalvåret. Vilka gemensamma insatser över huvud taget vill regeringen göra för att hjälpa studenterna, så att de förutsättningar vi alla säger ska finnas faktiskt bildas men som det inte har kommit några förslag om? Hur ska vi då få fram de förutsättningarna om vi inte tar problemen på allvar? En undersökning från TCO som har kommit de senaste dagarna visar att 70 % av dem som läser på högskola och universitet känner en oerhörd press. De vill minska lånedelen, de försöker att läsa dubbelt, de jobbar vid sidan om, de försöker att genomföra utbildningen så snabbt som möjligt. Det bidrar till att många mår dåligt och tvingas sjukskriva sig. Under den perioden har de inga möjligheter till rekreation eftersom de inte har bidragen. Vilka möjligheter ska vi se till att föra in? Vilka förutsättningar vill statsrådet införa för att underlätta för studenterna?
Fru talman! Jag vet inte vilken utgångspunkt Sofia Jonsson har i sitt resonemang. Jag blir något förvirrad. När Sofia Jonsson talar om den sociala snedrekryteringen utgår jag från att hon underförstått talar om att den ska lösas genom att införa någon typ av heltäckande, jag tyckte att Sofia Jonsson sade, bidrag för att klara sin rekreation. Min erfarenhet av den sociala snedrekryteringen är att det tidigare har varit för låg bidragsdel i förhållande till lånedelen. Den frågan har vi lagt fram förslag om, och riksdagen har tagit ställning för. Vi har haft bekymmer med tillräckligt många bostäder. Det finns i dag ett investeringsstöd för studentbostäder. Det är viktigt att kommunerna planerar och fortsätter att bygga fler bra bostäder för studenter till rimliga kostnader. Jag påpekade i mitt svar och i mitt förra inlägg att man måste se över den typen av krångligheter som finns mellan olika typer av system. Men inte minskar vi den sociala snedrekryteringen genom att göra någon ny social studieutredning, utan det sker genom att konkret gå in i de system som finns i dag. Frågan var vad som kan göras. Först och främst ska det skapas utrymme för att arbeta under ferieuppehållet, dvs. kombinera en bra studietid med att få arbetslivserfarenhet. Det finns för unga studenter utrymme för att tjäna extra pengar och klara den långsiktiga försörjningen. Jag har tidigare pekat på att gå in på de områden där vi vet att det finns möjligheter - jag nämnde det i mitt svar - t.ex. när det gäller deltidssjukskrivning. Jag tror inte att det är möjligt att skapa någon form av årsstudiestöd. Jag tror inte att det är det Sofia Jonsson menar. Utan det gäller att hitta de komplikationer som finns mellan de olika stödsystem och regelverk som finns i dag. Det är jag beredd att göra. En del kommer som en effekt av Familjestödsutredningen. Annat kommer i vårbudgeten, och ytterligare något kommer i anslutning till utredningen om sjukförsäkringen.
Fru talman! Jag tycker inte att statsrådet svarar på mina frågor. Hon säger att vi ska gå in och laga och lappa och försöka förenkla de krångligheter som finns i dag. Men hur? Problemet kvarstår att olika myndigheter ser studenterna på olika sätt. I vissa fall är man student tolv månader om året, i vissa fall är du student tio månader om året. Problemet kvarstår. Det förslag som vi har innebär att man ska göra en utredning och se hur man kan förenkla systemen för studenterna; inte se att alla studenter är precis likadana, med precis likadan bakgrund, utan se till de olikheter som finns. Det är också där vi vill öka möjligheten att minska den sociala snedrekryteringen med ett bättre studiemedelssystem men också se till att förutsättningarna blir enklare och att öka tryggheten under studietiden. Statsrådet säger att det här är oerhört viktigt, men jag har varken i det skriftliga svaret eller under den här debatten fått några konkreta förslag på hur man ska beräkna det här eller hur man vill förbättra det. Inkomstbortfallsprincipen t.ex. innefattar ju, som jag sade, dem som redan har varit inne på arbetsmarknaden och som har den bakgrunden. Men hur ska jag kunna gå ut till studenterna och regeringen gå ut till eleverna på gymnasieskolan och säga att det är en jättebra lösning för dem att gå direkt från gymnasieskolan in på universitet eller högskolor för se vilka möjligheter de har, när vi på det sätt som görs i dag ser till att det fortfarande finns krångliga system som gör att deras studietid blir oerhört svårbalanserad och också ekonomiskt väldigt krånglig?
Fru talman! Sofia Jonsson säger att de systemfel som hon tycker finns ska man lösa genom att göra en ny studiesocial utredning. Jag tycker att det är fel väg. Jag har kanske inte gått in i varje paragraf och beskrivit på vilket sätt som man skulle kunna ändra den. Min väg är att gå in i respektive trygghetssystem och titta vad man där kan göra för att underlätta och för att minska krångligheterna för enskilda studenter. Sofia Jonsson blåser upp situationen genom att göra den förskräckligt stor och komplicerad. Så komplicerad är inte vare sig arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen eller studiemedelssystemet. Jag måste säga att jag sätter betydligt större tilltro till våra unga studenters förmåga att gå igenom vad det är för förutsättningar som gäller för dem de kommande fem åren. På de områden där det finns anledning att göra förändringar är jag beredd att göra dem.

Fru talman! Kent Härstedt har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder med anledning av kritiken i Riksdagens revisorers rapport, där dessa konstaterar att fartygens utrymningssystem, livräddningsbåtar och flottar inte hade förbättrats sedan M/S Estonias förlisning. Kent Härstedt har vidare frågat mig på vilket sätt jag kommer att arbeta för att främja ökad kunskap och forskning beträffande sjösäkerheten samt hur jag kommer att agera för att ekonomiskt kunna främja tekniskt utvecklingsarbete på detta område. Inledningsvis vill jag framhålla att det är Björn Rosengren som är ansvarigt statsråd för sjösäkerhetsfrågor, men eftersom interpellationen framför allt har sin utgångspunkt i M/S Estonias förlisning är det jag som svarar. Jag har tagit del av de förslag som Riksdagens revisorer har redovisat i sin rapport. Vi kommer nu att gå vidare och överväga hur förslagen bäst bör hanteras vidare. När det gäller fartygssäkerhetslagen så har den, som bekant, nyligen varit föremål för en översyn, och utredningens slutbetänkande kommer snart att remitteras. Fartygssäkerhetsutredningen har dessutom tidigare lämnat ett delbetänkande. Med anledning av den avser regeringen att redan under våren lämna en proposition som ger Sjöfartsverket möjlighet till utökad tillsyn av bl.a. utländska roropassagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg. Jag vill verkligen understryka det Kent Härstedt säger, nämligen att en ökad sjösäkerhet är en angelägenhet för oss alla. Det är av största vikt att arbetet med att öka sjösäkerheten kontinuerligt drivs framåt. Inte minst är det viktigt att vi drar lärdom av exempelvis Estonias förlisning. Därför är det också positivt att kunna konstatera att mycket faktiskt har gjorts de senaste åren. Ett exempel är att stabiliteten hos roropassagerarfartyg har förbättrats, i händelse av att dessa t.ex. skulle få vatten på däck. Ett annat exempel är införandet av den s.k. ISM-koden, som ställer krav på rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Fru talman! Jag delar dock uppfattningen att utvecklingen inte har varit tillfredsställande när det handlar om system för utrymning och räddning efter ett fartygshaveri. Ytterligare steg bör tas för att påskynda och stödja denna utveckling. Jag avser därför att undersöka möjligheterna att satsa extra på såväl utvecklings som forskningsarbete på detta område.

Fru talman! Eftersom min interpellation innehåller två delar, dels kritik, dels framåtsyftande frågor, vill jag dela upp inläggen. I det första inlägget kommer jag att prata om kritiken. Jag vill inleda med att tacka för svaret. Drygt sex år har gått sedan Estonias förlisning. 852 människor gick under, och några få överlevde. För mig, som en av dessa, känns det naturligt och självklart att försöka bära min del av ansvaret för att slutsatser dras som bl.a. kan medverka till en säkrare färjesjöfart i framtiden. Innan man kan dra slutsatser måste man anstränga sig för att försöka få en så klar bild som möjligt av hur ett haveri kunnat inträffa. Därför känns det naturligt att ta utgångspunkt i de senaste dagarnas nyheter och uttalanden rörande haveriutredningen efter Estonia. För mig framstår de uppgifter som framkommit som högst anmärkningsvärda. En haveriutredning av en av Europas största civila katastrofer i fredstid får inte skötas på det sätt som nu framkommit - en utredning som kompromissar med svar, inte väljer att fullgöra en utredning, kastar bort viktiga upplockade bitar från Estonia som skulle kunna bidra till svar och underlåter att intervjua vittnen, dvs. överlevande, på grund av att det tar för lång tid. En utredning som sköts på detta sätt förlorar sin trovärdighet. För att få klarhet i vilka slutsatser som bör dras för framtiden måste därför haveriorsakerna klargöras, och det vore därför intressant att höra biträdande näringsministerns syn på de här frågorna. Jag förstår att näringsministern inte vill föregripa de partiöverläggningar som kommer att ske på fredag, men själva slutsatserna är viktiga att få fram. Det vore intressant att höra synen på de här frågorna. Kraven på bättre sjösäkerhet har rests i många sammanhang de senaste åren. Det har handlat om såväl bättre information till passagerare som skärpt lagstiftning, ökad sjösäkerhet, krav på ökat internationellt samarbete osv. Jag tillstår gärna att det har vidtagits en del positiva åtgärder, som biträdande näringsministern mycket riktigt påpekar. Men i min interpellation försöker jag sätta ljuset på det som ännu inte skett. När Riksdagens revisorer för en tid sedan såg över Sjöfartsinspektionens tillsyn kunde de konstatera att, trots all den debatt som följde på Estonias förlisning, utrymningssystemen ombord inte förbättrats, inte heller livräddningsbåtar och flottar. Det skulle fortfarande i dag vara mycket svårt att rädda passagerare i hårt väder. Även på andra områden tycks den tekniska utvecklingen och de praktiska stegen mot ökad sjösäkerhet gå oacceptabelt sakta. I detta välkomnar jag biträdande näringsministerns positiva ton i sitt svar. Jag ser fram emot slutbetänkandet om översynen av fartygssäkerhetslagen, som snart kommer att remitteras, och den proposition som regeringen kommer att lägga fram som ger Sjöfartsverket utökad tillsyn över roropassagerarfartyg m.m. Samtidigt har både Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen fått återkommande allvarlig kritik av statliga utredare, nu senast av Riksdagens revisorer. Det vore, fru talman, intressant att höra biträdande näringsministerns syn på den kritik som framförs. Är det rimligt att lägga ytterligare tillsynsansvar på en myndighet som ännu inte kommit till rätta med den kritik som framförts, som bl.a. säger att det ännu inte finns etablerade system för att iaktta, registrera och analysera tillbud, avvikelser och risker?

Fru talman! Jag vill gärna instämma i den allmänna bild som Kent Härstedt har lämnat. Jag vill också komplettera med några uppgifter. I morgon tar vi i riksdagens kammare beslutet om utredningen av Jag kan väl föregripa den behandlingen, eftersom det rör sig ett enhälligt betänkande från trafikutskottet. Vi ställer nu krav på att Sjösäkerhetsinspektionen skiljs ut från Sjöfartsverket på samma sätt som tidigare har skett med Luftfartsinspektionen och Järnvägsinspektionen. För egen del tror jag att det här är en helt nödvändig åtgärd. Vi måste bryta den gamla kultur som finns och som har funnits länge inom Sjöfartsverket och få en klar åtskillnad mellan affärsverket och inspektionsmyndigheten. Vi måste få en inspektionsmyndighet som ägnar sig åt väsentligheter och som inte - som man ibland respektlöst säger - räknar metkrokar i livbåtarna. Det är ett faktum att Estonia var utsatt för fyra hamnstadskontroller i Stockholm innan förlisningen som inte resulterade i en enda anmärkning. Dagen före förlisningen hade man en hamnstadskontroll i Tallin, men man har ännu inte lyckats bestämma sig för om det var en hamnstadskontroll eller om det bara var en övning och vad för slags övning det i så fall var, eftersom den uppenbarligen hade ett ganska misslyckat resultat.
Fru talman! Jag har svårt att i dag att i detalj kommentera många av de frågeställningar som framför allt Kent Härstedt väckte. Det beror - precis som han själv sade och som han nog har stor förståelse för - på de samtal och de beredningsprocesser som vi nu är mitt uppe i med anledning av många av de anhörigas och de överlevandes krav på en ny utredning och ytterligare klarlägganden när det gäller haveriorsakerna. Som en kommentar till Kent Härstedts fråga vill jag ändå säga att min bedömning, som jag har gett uttryck för många gånger under de senaste två åren, är att det finns berättigade frågor som samhället som helhet inte har kunnat ge nöjaktiga svar på. Det finns också - kanske delvis beroende på just detta - en djup misstro mot många av de besked som har lämnats under åren. Min avsikt med de samtal som sker nu är att de ska utmynna i mer av initiativ som kan leda till ytterligare klarlägganden och som kan överbrygga den misstro som jag är mycket väl medveten om finns. Sedan vill jag ytterligare poängtera - framför allt beträffande de delar i riksdagsrevisorernas rapport som handlar om säkerhetssystemen - att det har hänt för lite. Det finns insatser som måste göras. Det måste, som Kent Härstedt påpekar, finnas större samlade resurser för både utvecklings och forskningsinsatser på detta område. Den frågeställningen kommer också att föras in i diskussionerna med de andra partierna, eftersom den har sin plats som en av slutsatserna av kritiken med anledning av Estonias förlisning. Däremot kan jag i dag inte kommentera närmare just Sjöfartsverkets organisation, eftersom det är en fråga som ingår i Björn Rosengrens ansvarsområde. Men jag kan instämma i att det behövs en större klarhet om ansvarsfördelningen, vilket också Tom Heyman påpekade när det gäller vad riksdagen kommer att uttala sig om i morgon.
Fru talman! Genom åren har jag personligen i många sammanhang mött enskilda personer och företag som har lagt ned ett stort, och oftast ideellt, arbete på att försöka utveckla olika former av räddningsutrustning, livflottar, flottar, livbälten, former av olika stabiliseringssystem osv. Förutom mycket tid har de inte sällan också investerat åtskilligt med personliga resurser för att komma framåt med sitt viktiga arbete. Många har påtalat mycket stora svårigheter med att få stöd till sin verksamhet. Relationen till samhället har varit knölig. Det har varit svårt att hitta andra sorters resurser innan man har kunnat påvisa att prototyperna verkligen håller och fungerar. Trots att man har ansträngt sig oerhört mycket, lagt ned mycket energi och pengar har väldigt många innovatörer inom det här området svart att komma fram. Ofta har resurserna handlat om småpengar i relation till de dyrbara investeringar som man har gjort. Man har varit hänvisad till fonder och stiftelser, t.ex. Stiftelsen Sjömanshuset, som har gjort stora insatser genom åren och verkligen förtjänar ett erkännande för dem. Ökad sjösäkerhet är en angelägenhet för oss alla, och jag tror att vi i den här debatten har en gemensam syn på vart vi vill nå någonstans. Det är viktigt att samhället finner praktiska former för att stödja detta viktiga arbete. Här fungerar det uppenbart otillfredsställande. I sitt svar är biträdande näringsministern Mona Sahlin uppriktig. Hon medger att det fungerar otillfredsställande och att det har hänt för lite. Ministern indikerar också att det kan komma att satsas resurser på det här området. Det är utmärkt eftersom detta är ett område där det inte finns någon anledning till en långbänk. Det finns goda idéer. Behovet av innovationer är väldigt tydligt. Kompetens och ideella krafter behöver ekonomiskt stöd för att komma vidare. Fru talman! Jag vill fråga statsrådet Sahlin hur mycket resurser som regeringen är beredd att ställa till förfogande. Vilken myndighet kommer att förfoga över dessa resurser? När kan vi förvänta oss att dessa resurser är avdelade så att enskilda innovatörer, företag och organisationer verksamma inom det här området kan ansöka om ett sådant stöd?
Fru talman! Jag vill då lite nyansera Kent Härstedts uppfattning i det här fallet. Mycket av utrymningsdebatten för mina tankar tillbaka till den debatt som fördes inom civilflyget i slutet av 40-talet när man diskuterade om ifall passagerare skulle ha fallskärmar. Men flyget kom ifrån den debatten. Det centrala är inte att folk ska lämna flygplanet när det befinner sig i luften, utan det är att de ska kunna komma ned på marken helbrägda. Jag anser att samma attityd är viktig inom sjöfarten. Det gäller inte att utrymma fartygen, utan det gäller att inte kollidera och inte sjunka. Haveriet med Prinsesse Ragnhild utanför Göteborg för något år sedan visade med all önskvärd tydlighet att ett stort passagerarfartyg kan i och för sig utrymmas under en varm sommarkväll med varmt vatten, under lång tid och stilla väder. Men hade det varit kuling, kallt och vinter hade det inträffat ytterligare katastrof. Lösningen på frågan om sjösäkerheten ska inte sökas i nya raffinerade livbåtar, utan den ska sökas i en säkerhetskultur som sjöfarten faktiskt ska hämta ifrån flyget.

Fru talman! Jag konstaterar att statsrådet och jag har samma syn på vikten av att ständigt arbeta för en höjd sjösäkerhet. Vi har också en samsyn om att man ska dra lärdomar av Estonias förlisning. Den stora debatten gäller huruvida man fullt ut har lyckats att dra lärdomar av den katastrofen eller inte. En haveriutrednings främsta uppgift är ju att klarlägga hur en olycka gått till och därefter föreslå åtgärder för att en liknande olycka inte ska inträffa igen. Jag tror att det mer eller mindre råder konsensus kring att det inte har klarlagts hur olycksförloppet gått till. Man har inte kunnat förklara hur vattnet som kom in på bildäck kunde leda till att Estonia sjönk så snabbt som hon gjorde. Det är inte bara kritiker, utan det är sakkunniga, företrädare för Sveriges främsta sjötekniska institutioner som framför samma kritik. Senast häromdagen fick vi höra hur Haverikommissionens förre ordförande själv medgav att man inte har lyckats att förklara hur fartyget kunde sjunka så snabbat om det endast kom in vatten på bildäcket. Vi är många som menar att när orsaken inte är helt klarlagd, kanske man inte heller har dragit de rätta slutsatserna om den framtida sjösäkerheten. Man kanske inte har kommit fram till alla de åtgärder som måste till för att förhindra att en liknande olycka sker igen. Vidare har det under den senaste veckan kommit fram andra allvarliga invändningar utöver de om oklarheterna kring själva sjukningsförloppet. Det hölls en hearing här i Riksdagshuset förra veckan då det tydligt visades på flera olika frågor som har rests. Det gällde bl.a. det hamnstadsprotokoll som upprättades samma dag som Estonia lämnade Tallin. Där påstår man att protokollet i Haveriutredningens rapport är förfalskat, och det är en väldigt allvarlig beskyllning. Vidare finns det uppgifter om att man har filmmaterial från 1994 med bilder som är tagna på bildäck, trots att man omöjligt kunde ta sig in på bildäck och trots att Haveriutredningen har förnekat att det fanns någon kamera därinne. Det finns uppgifter om att bogrampen saknar sina räcken, trots att de rimligtvis borde ha varit kvar om olyckan gick till på det sätt som Haverikommissionen beskrev. Det finns en lång rad sådana allvarliga invändningar och frågor som inte är av karaktären tyckande, uppfattning eller åsikter, utan mer baseras på fakta som på god grund ifrågasätter den internationella haveriutredningens slutrapport. Min fråga till statsrådet är hur statsrådet avser att hantera just dessa oklarheter, för jag noterade med tillfredsställelse att även statsrådet delar min och många andras uppfattning om att det finns berättigade frågor som inte har fått ett nöjaktigt svar. Min fråga är: Hur avser statsrådet att identifiera de här frågorna på ett nöjaktigt sätt, så att vi verkligen får de frågor som har rests kring Haveriutredningens rapport belysta? Det är en viktig process, inte minst för att öka den framtida sjösäkerheten men också för att öka det, som statsrådet själv medgav, kanske skadade förtroendet för myndigheter och institutioner när det gäller den här frågan.
Fru talman! Jag vill först instämma i Kent Härstedts beskrivning av situationen. För många av dem som har uppfinningar, tankar och idéer, mer eller mindre utvecklade, på det här området, fattas det i dag ett utrymme och också en naturlig plats för att gå vidare med dem. På Kent Härstedts initiativ har jag också träffat några av dessa och fått denna beskrivning dokumenterad och bekräftad. Det har lett fram till - vi är inte är riktigt färdiga än - att det nu pågår ett intensivt arbete på departementet med frågan om hur vi ska förstärka forsknings och utvecklingsinsatserna på detta område. Därmed har jag väl delvis besvarat frågan. Det handlar alltså inte om ifall utan hur vi ska göra detta. Jag kan förstås inte gå in på detaljer nu eftersom inte alla budgetdiskussioner är klara. Men ambitionen är att det ska kunna ske redan under innevarande år och också att Inova är en naturlig plats att ställa resurser till förfogande till för den här uppgiften. Det är alltså utifrån dessa tankar som vi för diskussioner inför budgethanteringen. Sedan vill jag säga till Lars Ångström, som flera gånger upprepade att man skulle dela hans uppfattning. Frågan om Estonia handlar inte om att dela Lars Ångströms uppfattning eller inte, utan det handlar om, som jag försökte att uttrycka i mitt förra svar, att om vi kan ta fler initiativ för att bringa klarhet i de berättigade frågor som många av de anhöriga och överlevande har ska vi också göra det. Jag vill inte ta en debatt här och nu, eftersom Lars Ångström bara läser upp en rad mer eller mindre seriösa uppgifter utan att nämna varifrån de kommer eller vem som har sagt det. Jag vill inte heller ta en debatt i dag om kraven på en ny haveriutredning. Det vore inte schyst mot alla partier i Sveriges riksdag, eftersom vi om bara två dagar ska fortsätta den process som vi just nu är mitt uppe i. Vi ska inte söka partipolitisk strid om detta, vilket jag inte heller tror är Lars Ångströms eller någon annans avsikt, utan vi ska fortsätta det arbete som jag hoppas, och som jag tror att vi alla här är överens om, ska leda fram till flera initiativ för att hitta klarläggande svar och kanske därmed reda ut misstron, som jag har betonat tidigare. Vi får utgå från diskussionen på fredag och se i vilken mån vi kan komma vidare som samlad riksdag. Jag tror att det vore viktigt för frågans fortsättning om det också kunde bli ett budskap för framtiden att detta inte är en partipolitisk fråga utan något som vi som medmänniskor och ansvariga politiker har att hantera.
Fru talman! Lite kort vill jag be att få tacka biträdande näringsministern. Det är en väldigt viktig signal som regeringen och statsrådet nu skickar. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi uppmuntrar och tar vara på mycket av det engagemang som finns kring sjösäkerhetsarbete. Jag tycker att detta är ett område som i alla fall i det här avseendet har varit underuppskattat, om det finns ett sådant ord. Det är väldigt viktigt att ta vara på alla krafter och idéer och värdera dem, vilket jag inte skulle kunna göra. Men det finns professioner som är duktiga och kompetenta på det här området. Jag delar naturligtvis Tom Heymans syn att man självklart ska se till att båtar och fartyg inte sjunker. En del av det här arbetet handlar faktiskt just om detta också, för detta med stabilisatorer, olika skott i fartygen osv. handlar ju många gånger om att förebygga att olyckor inträffar. Men om de inträffar ska man naturligtvis ha möjligheter att rädda så många som möjligt. Mycket av utrustningen är i dag på en rad olika områden undermålig. Samtidigt vet vi att vi efter hand som tiden går blir klokare och drar slutsatser. Det hoppas jag att vi ska bli ännu bättre på så småningom så att vi kan komma vidare i sjösäkerhetsarbetet och föregripa att olyckor inträffar. I den mån olyckan är framme ska man kunna rädda ännu fler än vad man har kunnat tidigare. Jag vill avsluta med att tacka för den här viktiga signalen. Den betyder mycket. Jag hoppas att den ska kunna sättas i verket så snart som möjligt och att den ska kunna få ett belopp satt på sig, inte ett litet utan ett stort belopp.
Fru talman! Det är en missuppfattning att det var positivt om statsrådet delade min uppfattning. Vad jag försökte tydliggöra var att vi har en samsyn just om vikten av att dra erfarenheter och lärdom av Estonias förlisning. På vilket sätt man ska göra detta hade jag inte någon uppfattning om. Huruvida det skulle vara fråga om en ny haveriutredning eller något annat talade jag över huvud taget inte om. Det är positivt att statsrådet ändå säger att det krävs fler initiativ för att öka klarheten, för det är inte riktigt de tongångar som vi har hört tidigare år. Jag tycker att det är väldigt bra att statsrådet säger så. Jag har en liten fundering kring just det ständiga refererandet till anhöriga och överlevande. Det är visst viktigt att bemöta deras frågor och synpunkter, och där har det ju tidigare klarlagts brister i kommunikationen. Men den tunga kritiken i dag mot Haverikommissionens utredning framförs ju framför allt av de främsta skeppstekniska institutionerna i Sverige och även de främsta internationella fackliga organisationernas sjösäkerhetskommittéer, så det är ju fler än bara anhöriga och överlevande som har frågetecken. Jag tror att det är viktigt att fundera på hur man identifierar vilka frågetecken som ska klarläggas ur sjösäkerhetsaspekt men också för att bemöta alltifrån spekulationer till de frågor som blir resta, hur man gör det på ett nöjaktigt sätt så att ingen kan säga att det är en manipulation. Jag tror också att det är viktigt att se till hur man ska granska detta, hur det ska utredas på ett kompletterande sätt så att man får oberoende parter som inte har kopplingar till tidigare institutioner vilka har arbetat med det här och som inte kan anklagas för att vara jäviga. Slutligen tror jag att det är oerhört viktigt, när man nu granskar och försöker öka klarheten, att det sker i full öppenhet och i dialog med de parter som har varit kritiska för att undvika de problem som vi har hamnat i tidigare.

Fru talman! Helena Bargholtz har frågat mig om jag avser att ta initiativ till fortsatt och fördjupad forskning kring behandling och vård av äldre kvinnor. En grundläggande princip i det svenska välfärdssamhället är att alla människor har lika rätt till vård och omsorg oavsett kön, ålder, social och etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Forskning är viktig för att kunna utveckla och förbättra vården och omsorgen såväl medicinskt och tekniskt som för att förstå människans reaktioner och upplevelser i vårdsituationen. Sverige är, och har länge varit, en ledande nation inom medicinsk forskning. Medicinsk forskning, som är det vetenskapliga område som får mest statliga resurser, förfogar över drygt 25 % av de svenska lärosätenas forskningsresurser. Ett område som under senare år har expanderat kraftigt är vård och omsorgsforskning, vilket i den senaste forskningspolitiska propositionen var ett av regeringens åtta prioriterade forskningsområden. Självklart måste könsspecifika skillnader uppmärksammas och betonas i forskningen. Särskilt viktigt är det inom discipliner som medicin, vård och folkhälsoforskning, där de biologiska skillnaderna mellan könen är tydlig. Men även forskning på könet som kulturell och social konstruktion är viktig inom dessa discipliner för att både mäns och kvinnors behov av sjukvård och omsorg ska kunna tillgodoses. Regeringen har i de två senaste forskningspolitiska propositionerna, Forskning och samhälle , tydligt markerat hur viktigt det är att ha ett genusperspektiv i forskningen. De nya myndigheterna för forskningsfinansiering, Vetenskapsrådet , Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande , har i sina förordningar inskrivet att de ska verka för att genusperspektivet beaktas i forskningen. Regeringen har även i Nationell handlingsplan för utveckling av hälso och sjukvården betonat vikten av könsspecifik kunskap kring människors vårdbehov. I detta sammanhang är ökade kunskaper om äldre kvinnors vårdbehov av central betydelse. Förutom de fastställda instruktionerna sker också en kontinuerlig dialog med forskningsfinansiärer och forskningsutförare kring hur genusperspektivet bättre kan integreras i forskningen. Forskningsråden liksom andra forskningsfinansiärer har själva uppmärksammat skillnader i behandling och vård mellan män och kvinnor och har därmed vidtagit åtgärder. Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin lägger ökad vikt på studiepopulationens sammansättning vid bedömningen av ansökningar om forskningsmedel. Vårdalstiftelsen har som ett av fyra teman utlyst forskningsmedel för klinisk praktisk vårdforskning med inriktning mot kronisk sjukdom samt olikhet i hälsa, särskilt kvinnors ohälsa. En annan viktig åtgärd för att stimulera ett bredare perspektiv och en höjning av kvaliteten i forskningen är att främja en ökad rekrytering av kvinnor till forskarbanan, eftersom kvinnor kan tillföra forskningen andra infallsvinklar och erfarenheter. Många åtgärder sker alltså redan i dag, men precis som Helena Bargholtz påpekar har inte genusperspektivet integrerats i forskningen förrän på senare år och det tar tid innan forskningsresultaten når praktisk tillämpning i vården. Jag avser att även fortsättningsvis följa upp de åtgärder som redan har vidtagits av berörda forskningsråd och lärosäten för att säkerställa genusperspektivets fortsatta beaktande i forskningen.
Fru talman! Jag får tacka Thomas Östros för ett mycket välvilligt svar på min interpellation. Jag har lite grann tryckt på just det här med äldre kvinnors vård och behandling. Det är riktigt att det ändå har skett en förändring när det gäller kvinnor i allmänhet, en förändring som går åt rätt håll. Men fortfarande saknar vi kunskap om diagnoser och behandlingar av sjukdomar, och det är större problem att få fram diagnoser för kvinnor än för män. Jag tror att vi någon gång tidigare har berört att det är lättare att forska på män eftersom män gör militärtjänst i större omfattning än kvinnor och därför är mer tillgängliga som forskningsmaterial, så att säga. Nu kanske det kan förändras i och med att vi får kvinnlig värnplikt, men det löser inte det problem som jag har tagit upp specifikt i min interpellation, nämligen det som handlar om äldre kvinnor. Vi är ju över 1,6 miljoner kvinnor som är 50-plus, alltså över 50 år. Många av oss har upplevt att intresset från sjukvårdens sida för dessa kvinnor som är 50 plus många gånger inte är så stort som vore önskvärt Det har t.o.m. bildats en särskild klubb, 1,6 miljonersklubben, just för kvinnor som har dessa upplevelser. Den driver frågor omkring hälso och sjukvård för kvinnor som är 50-plus. Det är en lönsam kategori att satsa på, för vi är många och vi lever länge. Vi ska fortfarande göra stora och viktiga insatser både i familj och samhälle. En sak som särskilt oroar mig är att kvinnor i större utsträckning än män drabbas av läkemedelsbiverkningar. Det kan bero på att kvinnor använder mer läkemedel än män och att de reagerar olika på olika mediciner. Men vad jag också har fått signaler om är att man faktiskt skriver ut billigare mediciner till kvinnor än till män. Jag har hört talas om ett fall där båda makarna fick Losec. När man jämförde priserna på de respektive preparaten var mannens av lite högre kvalitet. Den kostade också lite mer. Att fokusera på hur kvinnor respektive män reagerar på olika läkemedel är därför väldigt viktigt. Det har jag också tagit upp i min interpellation. Jag hoppas att det kommer att komma fram mer forskning om detta. Och det behöver ju inte vara forskning som är direkt knuten till universiteten eller högskolorna, utan jag tänker mig att det finns andra som kan forska om sådana här saker. Apoteksbolaget skulle t.ex. kunna avsätta forskningsresurser just för att titta på läkemedelsbiverkningarna för män respektive kvinnor.
Fru talman! Det är verkligen ett angeläget område som Helena Bargholtz lyfter fram. Jag skulle inledningsvis vilja hålla med Helena Bargholtz om att det här finns flera aktörer som borde kunna aktiveras. Hon nämner Apoteksbolaget. Det finns också fler som borde ha ett intresse av, i sin långsiktiga strategi, att finansiera forskning kring just de här frågeställningarna. Vi har nu ett antal myndigheter och stiftelser som har som uppdrag, och det kommer också ett tryck underifrån om detta, att integrera ett genusperspektiv i sin verksamhet. Jag har nyligen inhämtat att Vetenskapsrådet exempelvis kommer att titta särskilt på finansiering av forskning kring genusperspektiv i hälso och sjukvården, och det är viktigt. Vårdalstiftelsen, som ju är en av de statliga stiftelserna, har särskilt avsatta medel för detta. Också vad gäller nyrekryteringen på forskarsidan finns det skäl att tro att vi kan få en utveckling där genusperspektivet blir allt starkare. I dag är det en majoritet av kvinnor som nyrekryteras till forskarutbildningen. I takt med att de också kommer ut som mogna forskare kommer vi förhoppningsvis att se en förändring också när det gäller denna utveckling. Jag ser det här som ett väldigt viktigt område. Dock är det naturligtvis så, och där tror jag att Helena Bargholtz håller med mig, att vi från riksdagens sida inte bör i detalj reglera hur forskningsmedlen ska användas. Det finns ett återrapporteringskrav från alla våra myndigheter om hur man arbetar med genusperspektivet i forskning och utbildning. Därmed kommer vi också att kunna följa upp och se hur utvecklingen blir på det här angelägna området.
Fru talman! Det låter väl bra. Sverige ligger i och för sig rätt väl framme när det gäller genusforskning - inte bara inom det medicinska området utan över huvud taget. Men vi är inte bäst. Man har kommit ännu längre både i Norge och Danmark, vad jag förstår, på det här området. Vi ska inte heller bortse från den opinionsbildningsmöjlighet man har som statsråd att tala om det här, påminna om det här. Jag förstår att det här inte är så självklart ute på fältet. Även om man från statsrådets och regeringens sida läger fram olika propositioner om att det här ska ske måste man också få till stånd en attitydförändring och ett medvetandegörande om det här. Visst är det bra att det kommer in fler kvinnor i forskningen. Vi ser ju i dag att det är många kvinnor som börjar doktorera, som är doktorander. Men vi vet också att det är svårare för många kvinnor att genomöra sin doktorsutbildning. Och att sedan komma upp i toppen och verkligen vara med och styra - det är där det finns stora problem. Men jag vet att det finns duktiga kvinnor och jag är hoppfull om att det kommer att gå vägen.
Fru talman! Catharina Elmsäter-Svärd har frågat statsrådet i Näringsdepartementet Mona Sahlin om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen. Arbetet i regeringen är så fördelat att det faller på mig att besvara frågorna. Först vill jag säga att jag delar Catharina Elmsäter-Svärds uppfattning att flyget är strategiskt viktigt för utvecklingen av Sverige som en modern tjänstedominerad ekonomi och att goda kommunikationer är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen av näringslivet. 1997 gav regeringen Luftfartsverket i uppdrag att analysera behovet av utbyggd flygplatskapacitet i Stockholmsregionen på lång sikt. Verket lämnade sin rapport i januari 2000, och slutsatsen var att det uppstår brist på flygplatskapacitet i Stockholmsregionen ca 2010 och att detta i första hand bör tillgodoses genom en ny flygplats i de södra regiondelarna. Regeringen delar inte Luftfartsverkets uppfattning att bristen på flygplatskapacitet bör lösas genom en ny flygplats i de södra regiondelarna utan anser att en ny flygplats skulle leda till betydande ingrepp i naturoch kulturmiljön. Dessutom skulle den få en negativ inverkan på Arlandas roll som nav för inrikesflyget och för övriga befintliga flygplatsers utvecklingsmöjligheter. Regeringen beslutade den 14 december förra året att tillsätta en parlamentarisk kommitté om transportsystemet i Stockholmsregionen. Kommittén ska lämna förslag på insatser som på ett miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt godtagbart sätt förbättrar transportsystemet inom Stockholms län men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och övriga Mälardalen, övriga landet och internationellt. I kommittédirektivet konstaterar regeringen att brist på flygplatskapacitet i Stockholmsregionen vid attraktiva tider på dygnet bidrar till den mycket begränsade konkurrensen på flygmarknaden som finns i Stockholm i dag. Det bidrar till att priserna på flygresor ökar och att det blir ett otillräckligt antal avgångar till redan befintliga destinationer på de tider som kunderna önskar resa. Goda möjligheter till internationella kontakter är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och utveckling såväl i Stockholmsregionen som i landet som helhet. Särskilt resenärer från norra Sverige använder i dag Stockholm-Arlanda som utgångspunkt för vidare resor till övriga landet och ut i världen. Samtidigt medför en utbyggnad av ny kapacitet alltid miljöeffekter avseende bl.a. buller och utsläpp av klimatpåverkande gaser. En del i kommitténs uppdrag är således att föreslå insatser för att uppnå tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholmsregionen, där hänsyn även tas till ett väl fungerande allmänflyg. Arbetet ska genomföras i nära samverkan med berörda kommuner och andra lokala, regionala och centrala myndigheter.
Fru talman! Tack. Det är väl bra att ministern och jag ändå är överens när det gäller situationen i Stockholmsregionen. Det här är ju ändå en region som växer oerhört snabbt i fråga om befolkningen. Vi vet att 25 % av landets BNP faktiskt kommer från Stockholmsregionen. Det här får som sagt konsekvenser. Det blir trångt på vägarna, det blir ont om järnvägsspår, och det får en belastning på flyget. Om vi går tillbaka en tid så vet jag att det redan 1998 lades fram en proposition som handlade om en politik för storstaden. Då valde man att exkludera transportsystemen i de tre storstäderna, alltså även Stockholmsregionen. Därför är det med stor förväntan som vi hela tiden har avvaktat att det ska komma ett förslag om hur vi ska lösa situationen inte minst för Stockholm. Fru talman! Jag skrev den här interpellationen i början av december. Och som vi hörde av ministern har man den 14 december fattat beslut om att tillsätta en kommitté. Nu har jag förstått att den här kommittén snart ska utses, och jag är en av de personer som har blivit nominerad från Moderata samlingspartiet. Och med anledning av det har jag också läst kommittédirektivet. Min första tankeställare är: Hur ligger vi till i tiden? Den första problemanalysen skulle nämligen ha redovisats den 1 mars. Det har vi redan passerat. Det är ju ett oerhört omfattande arbete som faktiskt ska göras i denna kommitté. Detta leder mig att i stället ställa en fråga, om vi nu ska hålla oss till flyget som denna interpellation faktiskt handlar om. Till hösten har man återigen aviserat att en infrastrukturproposition ska läggas fram. Vad händer då? Kommer regeringen i denna proposition att återigen lyfta ur Storstockholm när det gäller att hantera trafiksituationen, alltså 20 % av landets befolkning? Eller kommer man att avvakta kommittéarbetet som faktiskt är så pass omfattande och inte lägga fram en proposition? Är det så vi ska tolka det? Eller kommer det på sikt att bli så att det kommer att läggas fram en infrastrukturproposition och att man utesluter Stockholm och det arbete som kommittén faktiskt gör? Detta är frågor som man skulle kunna ställa på lång sikt. Men vad händer på kort sikt? Vi vet att alternativet för södra Storstockholm, bl.a. på Hall, är lagt på is. Vi vet att den tredje banan snart är klar ute på Arlanda. Men det är ju egentligen bara möjligt att ha två banor i gång. Och vi vet alltså att en fjärde bana skulle behövas och kanske rentav en femte på Arlanda. Vad får detta för konsekvenser på kort sikt för att arbetet i Stockholmsregionen inte ska försinkas med hänsyn tagen till att den här kommittén nu ska arbeta fram till slutet av år 2003 och då lämna ett ordentligt underlag för beslut? Vi vet också att ministern har aviserat en proposition till hösten som ska handla om infrastruktur.
Fru talman! Först vill jag faktiskt till Björn Rosengren överlämna ett litet arbetsmaterial, nämligen Sverige. Jag hoppas att ministern vill ta del av den. Nu överlämnas den alltså formellt här i riksdagen. Det är lite viktigt för oss att få göra det en dag som denna. Här har vi ju förberett marken, tycker vi, för det som Catharina Elmsäter-Svärd tog upp här, det viktiga arbete som måste göras för Storstockholm. Och här har vi tagit upp frågor som handlar om flygplatser, getingmidjor och transporter mellan de stora städerna i Mälardalen. Men tillbaka till flygsituationen i Stockholm. Jag skulle vilja anknyta till de mer konkreta och kortsiktiga frågorna nu när vi har överlämnat vår proposition. Det handlar om hur utbyggnaden av Arlandas tredje bana går till. Är den enligt plan, eller har ministern andra uppgifter? Det sägs ibland att investeringsmedel saknas. Det sägs ibland att den kommer att bli ett år försinkad av olika skäl, bl.a. Schengenutbyggnaden. Jag undrar: Har ministern klarare besked? Det är oerhört avgörande för hur trafiken ska fungera på kort sikt.
Fru talman! Får jag börja med att ta upp frågan om Stockholmsdelegationen. Den kommer jag att presentera i morgon kl. 10, bl.a. ledamöter. Jag kommer också att presentera ett tilläggsdirektiv. Därmed kommer jag inte att säga mycket mer om hur vi kommer att hantera detta, utan det gör jag i morgon. När det sedan gäller frågan om den infrastrukturproposition som läggs fram i september, i förhållande till Stockholmsdelegationen som då ska förelägga sitt förslag senast 2003, är det så att i propositionen måste man lägga undan pengar. Man måste alltså ange pengar. Detta är en inriktningsproposition som kommer att gälla under tio år. Den ska beskriva och fastställa vad man ska göra och också lägga ut ett utrymme för detta. Därmed tycker jag att jag har besvarat den frågan. Tredje banan på Arlanda är fullt finansierad. Man påskyndar nu vissa investeringar när det gäller själva Arlanda flygplats i förhållande till vad man hade tänkt sig. Det har Näringsdepartementet, Luftfartsverket och även SAS fört en diskussion om. När det gäller detta förslag till proposition från Moderaterna, enligt vilken Bo Lundgren är statsminister och Per-Richard Molén skulle vara transportminister eller vad ni ska kalla det, kan jag bara konstatera att jag har läst propositionen och att jag tycker att den är väldigt traditionell. Jag tycker att den inte har några speciellt intressanta lyft. Och det som framför allt är intressant för mig som bor i Norrbotten är att det står väldigt lite om investeringarna norr om Sundsvall. Det tycker jag att ni har glömt bort. Det finns ett liv där, där bor många människor och där finns framför allt en industri som behöver transporter. Det hade varit bra om ni hade tagit med det, men det kanske kommer nästa gång.
Fru talman! Det var faktiskt intressant att få höra ministern i rollen som oppositionsminister. Det kan kanske vara en bra erfarenhet. Det här arbetet kommer ju att pågå under en väldigt lång tid, som också ministern betonar, och vi har ett val 2002. Jag vill, fru talman, tillägga att det ändå är lite roligt att ministern fick den här "propositionen", för det är inte alltid som man från oppositionen nödgas att lägga fram en "proposition". Men det är kanske tecken på hur allvarligt den här frågan ändå måste ses. Jag skulle vilja återkomma till vad som händer. Ministern har varit inne på kommittéarbetet och den proposition som kommer. Ska jag tolka det som så att det arbetet, som kommer att vara ganska mödosamt för Stockholmskommittén, kommer att finnas med i ert fortsatta arbete? Även om det talas om tioårsframförhållningen i propositionen är det alltså meningen att genomförandet av det arbete som sker under tiden kommer att tillgodoses av regeringen?
Fru talman! Jag tackar för recensionerna, det är bra med kritik. Vad vi har gjort är kanske att vi förstått varför det inte blivit gjort. Vi har talat väldigt mycket om att man måste underhålla vägarna. Det är väldigt viktigt att inte förstöra kapitalet. Men vi har också, precis om Catharina Elmsäter-Svärd har tagit upp, tagit fram ett väldigt stort anslag för de stora städerna. Visst är Norrbotten viktigt. Jag har ingenting emot Luleå, inte heller mot Norrbotten. Men om vi glömmer bort huvudstadsregionen, Göteborg och Malmö kommer faktiskt inte Sverige att fungera. Jag menar att om inte situationen blir bättre i Stockholm kommer det att bli sämre också för dem som bor i Norrbotten. Det är det som är så spännande med att satsa på stora städer. Hela Sverige behöver Arlanda, hela Sverige behöver åka genom Stockholm. Nu blir det samma problem i Malmö. Hela Sverige sjunker ned mot Öresundsbron, och därför måste man få E 20 som på ett bra sätt går fram till Malmö. Det handlar om att de stora städerna är knutpunkter. Fungerar inte de utan blir korkar i stället är det inte bra. Sedan kan man tycka att Norrbotten är fint, visst, men det räcker inte.
Fru talman! När det gäller Stockholmsberedningen kommer det ekonomiska utrymmet att handla om mycket stora pengar. Det handlar om getingmidjan, om flygkapacitet, om olika länkar runt Stockholm. Det handlar naturligtvis om väldigt mycket pengar. Det är sådant som måste avdelas i en inrikesproposition. Vi kommer att lägga fram en proposition i september, som jag sade. Vi har ett långtgående arbete på det viset att jag träffar alla delar i Sverige, även norra Sverige eftersom jag tycker att vi behöver både vägar och järnvägar. Vi för ett beredningsarbete, även i detta ett prioriteringsarbete. Sedan vill jag försiktigt i all ödmjukhet säga att vad det handlar om, något som ni glömt bort i er proposition, är Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten. Det är en ganska stor del av Sverige. Det finns mycket industri som kräver goda transporter. Det är mycket tunga transporter. Det är skogsindustri, gruvindustri, stålindustri och en hel del annan industri som måste få förbättrade kommunikationer. Jag är medveten om att ni har glömt bort det i er "proposition", men jag är också medveten om att ni har förståelse för detta resonemang. Vi kommer alltså att återkomma till detta. Än en gång: Jag återkommer i morgon till frågan om flygkapaciteten och hur den ska hanteras.
Fru talman! Jag hoppas att ministern ändå har överseende med att vi i dagsläget inte är så vana med att skriva propositioner. Men vi har ett och ett halvt år på oss att träna upp oss så att vi ska vara bättre när Bo Lundgren väl har tagit rollen som statsminister och vem vet jag kanske som näringsminister. Jag skulle i alla fall passa på att framföra ett tack till Björn Rosengren som tog över interpellationen från Mona Sahlin. Min tanke från början var att Mona Sahlin i sin egenskap av storstadsminister skulle ha tagit an sig den, men vi har uppenbarligen olika definitioner om vad en storstadsminister gör. Jag är ändå glad att vi har fått diskutera den här frågan. Om det nu är så att kommittén i morgon ska presentera sitt hoppas att jag har möjlighet att på närmare håll kunna följa och arbeta med det här.
Fru talman! Låt mig säga att vi har en infrastruktur i Sverige som vi måste helt ärligt säga på många sätt är undermålig. Det gäller norra och södra Sverige och Mellansverige. Det handlar om att vi måste förbättra drift och underhåll. I dag har vi en sådan ordning att vi har omfördelat pengarna på det viset att vi lägger en stor del av våra resurser för att upprätthålla den infrastruktur som vi har så att vi inte får ytterligare kapitalförstöring. Vi behöver modernisera vår infrastruktur, och det gäller alla områden. Därmed tror jag att vi kan vara väldigt överens. Men det handlar om hela Sverige, det är viktigt att säga. Det handlar framför allt att tillse att industrin ges möjligheter att utvecklas, dvs. att vi har en infrastruktur som stimulerar tillväxt.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka initiativ jag ämnar vidta för att ta bort regler om lastbilshytter som upplevs som diskriminerande och obegripliga. Bakgrunden till frågan är det svenska kravet på hållfasthet för lastbilshytter som gäller för lastbilar med en vikt över sju ton. Reglerna infördes i början av 1960-talet och ställer bl.a. krav på att hytten inte ska tryckas ihop om lastbilen välter. Avsikten är att skydda förarens liv och hälsa. I samband med förhandlingarna om Sveriges anslutning till EES-avtalet gjorde Trafiksäkerhetsverket en genomgång av de nationella regler på motorfordonsområdet som saknade motsvarighet i EG lagstiftningen. Fortlevnaden av de svenska hyttbestämmelserna blev då föremål för en särskild remissbehandling. Därvid framkom att de svenska intressenterna ville behålla de strängare kraven. För de aspekter som inte regleras i EG lagstiftningen gäller nationell lagstiftning. Detta gäller bl.a. lastbilshyttens utformning. Vissa medlemsländer tillämpar FN:s ekonomiska kommissions för reglerna innebär dock ett sämre skydd jämfört med de svenska kraven. Övriga länder saknar helt krav på lastbilshyttens utformning. På kommersiella grunder tillämpar de svenska lastbilstillverkarna de strängare kraven på alla fordon oavsett var de säljs. Det finns också exempel på utländska lastbilar som i grundutförande uppfyller denna hållfasthet. EU har inte framfört några klagomål på de svenska hyttkraven. Utlandsregistrerade lastbilar tillåts trafikera svenska vägar dels genom olika EG-rättsakter, dels genom internationella avtal som Sverige anslutit sig till. Det innebär att det förekommer lastbilar som inte uppfyller de svenska hyttkraven på svenska vägar. De utländska förare som kör fordon som uppfyller de svenska kraven åtnjuter dock ett betydligt bättre skydd om fordonet välter jämfört med de förare som har lastbilshytter utformade enligt ECE-reglementet eller enligt nationella regler. Samma fördelar gäller även för förare av svenskregistrerade lastbilar i utlandstrafik. Det är en viktig princip i internationellt harmoniseringsarbete att inget land ska behöva sänka sina miljö eller trafiksäkerhetskrav.

Fru talman! När man läser svaret får man uppfattningen att det bara är Sverige som sysslar med en avancerad form av trafiksäkerhet och tänker på sina lastbilschaufförer. Jag tycker att det är ett väl övermaga påstående. Den tolkningen kan man faktiskt göra när man läser svaret. Statsrådet säger att svenska lastbilar har det svenska utförandet oavsett var de säljs. Men så är det inte. Det är alltså fel. Det är därför jag har interpellerat. I dag går i Sverige sju åtta s.k. slamsugarbilar tillverkade av Volvo. En av dem blev stoppad vid en besiktning. På besiktningen i Kalmar sade man att hytten inte uppfyllde kraven. Den hade inte genomgått s.k. slagprovstest. Volvo ville inte göra något test på bilen. På de andra 300 bilar man säljer varje år till andra länder ställer man inte det kravet. De kan säljas i alla fall. Man menar att marknaden i Sverige trots allt är begränsad och att de svenska intressenterna skulle få betala ytterligare 50 000-60 000 kr per lastbil om alla bilar skulle byggas enligt svensk modell. Det konstiga är att ett utländskt företag kan köra i Sverige med en slamsugarbil från Volvo. Däremot får inte ett svenskt företag göra samma jobb i Sverige med den bilen om den inte är slagprovstestad. Det är svårförklarligt. En bil som ägs av ett svenskt företag får inte användas av det svenska företaget i Sverige. En exakt likadan bil som ägs av ett danskt företag får operera fritt i Sverige. Det är inte helt logiskt. Statsrådet säger att vi inte vill anpassa oss, utan vi vill verka för att alla andra ska anpassa sig till den svenska modellen. Det är lite övermaga. Är det inte bättre att vi försöker få till stånd regler som innebär att vi närmar oss varandra? Det handlar här om en bil som är lite lägre än andra, vilket innebär att man kan köra ned i trånga garage. Den är effektivare än de som i dag är tillåtna i Sverige. Borde inte statsrådet tänka på att det kan vara värt att devalvera vår ibland sturska attityd och tänka på att samtliga andra länder någon gång kan ha rätt?
Fru talman! Får jag börja med att konstatera att de svenska lastbilstillverkarna har deklarerat att hög hyttsäkerhet är ett försäljningsargument på exportmarknaderna och att man därför kommer att fortsätta att tillverka och sälja lastbilar med den standarden, även om bestämmelserna skulle upphöra. Det är vad de säger. Merkostnaden går att räkna hem på rent kommersiella grunder även på marknader som saknar tvingande lagstiftning. Jag kan ta en tillverkare, Scania. Scania har deklarerat att man betraktar de svenska kraven som en miniminivå när det gäller hyttsäkerhet. Scanias krav går alltså längre än bestämmelserna kräver. Avsikten har aldrig varit att skapa handelshinder utan att rädda människoliv. De svenska lastbilstillverkarna är inte ensamma om att ha giltiga hyttgodkännanden på den svenska marknaden. Förutom Volvo har Scania, DAF, Mercedes och Renault det, för att nämna några. Om bestämmelserna avskaffades skulle sannolikt utbudet av lastbilsmodeller öka på den svenska marknaden. Men de nya modellerna skulle ha sämre hyttsäkerhet. Följden skulle bli en ökning av antalet dödade och skadade på vägarna. Jag vill påstå att trafiksäkerheten har hög prioritet under det svenska ordförandeskapet. Jag är rädd att förståelsen för EU skulle minska om vi försämrade den. Den är ett av våra verkliga varumärken. Det skulle väcka förvåning bland övriga medlemsländer och i Europaparlamentet om vi skulle ta upp den frågan och säga att vi ska sänka våra krav. Kraven bygger på marknadsmässiga bedömningar. Jag kan också nämna att de fackliga organisationerna i världen kräver de svenska normerna. Låt oss nu stå för de normerna! De är bra för dem som kör lastbilarna och också för dem som säljer dem ute i världen.
Fru talman! Jag vägrar tro att alla länder i hela världen, som har lägre krav än vi i Sverige, i praktiken struntar i trafiksäkerheten. Volvo säljer 300 slamsugarbilar worldwide varje år. De uppfyller inte kraven. Det som står i svaret är inte med sanningen överensstämmande. Jag tror inte att EU:s anseende hos svenska folket skulle försämras om vi skulle anpassa våra regler lite mer till alla andra länder och inte alltid tro att det bara är vi som fattar något. Det finns två stora svenska företag som är mycket framgångsrika när det gäller försäljning av lastbilar över hela världen. Det finns även andra företag i andra länder som är framgångsrika. De har inte de slagprovstest som vi har i Sverige. Fru talman! Till sist har jag en fråga. Jag undrar hur man kan tillåta att en bil får säljas i Sverige och sedan, när den gått i sju åtta år, slår man till och säger att det är fel men att bilen får köras på dispens. Det handlar om sju åtta bilar. Hur kan en sådan dispensmöjlighet användas i framtiden i andra sammanhang?

Fru talman! Trafiksäkerheten skulle inte öka om man försämrade säkerheten i dessa hytter. Det kan vi väl ändå vara överens om. Argumentationslinjen är att det inte skulle göra någon nytta om vi ändrade säkerhetskraven. Eller menar Sten Andersson att de andra som inte har dessa hytter ändå har samma trafiksäkerhet? Dessa hytter innebär bevisligen en högre trafiksäkerhet. Det kan vi vara överens om. Jag kan inte svara på det som Sten Andersson tar upp om de sju åtta bilarna. Men jag skulle kunna föreställa mig att de har släppts in utan att man har kontrollerat det. Sedan har det efteråt visat sig att de inte uppfyller kraven. Därför har man gett dispens. Jag kan inte heller svara på det som nämns om de 300 bilarna. Huvudlinjen är att vi ska ha de här hytterna. Det gäller för Sverige. När vi för diskussioner med lastbilstillverkarna har de inte ställt några krav. De menar att det är en del av deras varumärke. De vill ha säkra hytter. De står för det. De gör en dyrare lastbil och säljer den just därför att den bl.a. är så trafiksäker på grund av kravet på hytternas konstruktion.
Fru talman! Det säljs fler lastbilar över sju ton i världen. Sverige är inte världens största lastbilsleverantör, trots allt. Det finns tyska lastbilsföretag som inte säljer sina bilar i Sverige, därför att de anser att det inte är värt att betala konstruktörer för att rita om hytterna. Det innebär, precis som i fråga om slamsugarbilen, att ett svenskt företag inte kan konkurrera med den absolut senaste tekniken. Däremot kan ett danskt, tyskt, finskt eller norskt företag komma hit och köra. Det hade varit konsekvent om Sverige hade drivit sin linje i EU och sagt att vi kräver att inga andra bilar än de som uppfyller våra krav får köra i Som det är i dag är det konstigt. Den svenske chauffören på det svenska företaget får inte lov att köra i Sverige och jobba i bilen. Men däremot får grannen och grannföretaget på andra sidan Öresund lov att komma hit. Det är en uppgift som det inte är helt lätt att förklara för folk utanför det här huset.
Fru talman! Jag tror att det är väldigt lätt att få folket här utanför att förstå att det är bra att ha hytter som är trafiksäkra och som räddar liv. Dessutom anser de som tillverkar dessa bilar och säljer de flesta av sina lastbilar utanför Sverige att detta är bra, och de gör det inom marknadsmässiga villkor, dvs. de subventioneras inte. De säljer en dyrare lastbil, och de säljer en lastbil som folk vill ha just därför att den är så trafiksäker. Det tror jag människorna förstår.

Fru talman! Sten Andersson har frågat Mona Sahlin vilka åtgärder hon ämnar vidta i syfte att klargöra eventuella brister i svensk sjösäkerhet. Arbetsfördelningen i regeringen är sådan att det är jag som ska svara. Inledningsvis vill jag framhålla det arbete som regeringen just nu bedriver i syfte att stärka sjösäkerheten. Här kan nämnas att regeringen under våren avser att lämna en proposition som ger Sjöfartsverket möjlighet till utökad tillsyn av bl.a. utländska roropassagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg. Från svensk sida medverkar vi också aktivt i det omfattande sjösäkerhetsarbetet inom EU, som inriktas på bl.a. hamnstatskontroll, klassificeringssällskap och trafikövervakning. Jag uppfattar dock att bakgrunden till interpellationen främst är en oro för att Sjöfartsverket inriktar sina hamnstatskontroller mot välskötta fartyg, eftersom dessa kräver en lägre arbetsinsats, och att dåliga fartyg därmed riskerar att undgå inspektion. Skälet till att hamnstatskontroller en gång infördes var att flaggstaternas tillsyn av sina egna fartyg inte fungerade - och fungerar fortfarande inte - tillfredsställande. Det är alltför många fartyg med oacceptabel standard som anlöper europeiska hamnar. Jag kan därför inte nog betona den vikt hamnstatskontrollerna har i form av "en andra försvarslinje". Minst 25 % av alla utländska fartyg som anlöper ett lands hamnar ska inspekteras. Nyligen har dock denna procentberäkning modifierats på försök. Genom ändringen ges ett fartyg större eller mindre vikt vid beräkningen av procentmålet, beroende på om det är lätt eller svårinspekterat. Ett lättinspekterat fartyg kan som lägst räknas som 0,8 och ett svårinspekterat som högst 1,2. Därigenom har eventuella incitament att välja ut välskötta fartyg delvis undanröjts. Vidare ska fartyg som genomgår hamnstatskontroll prioriteras enligt en särskild ordning. Vissa typer av fartyg, t.ex. passagerar och tankfartyg, är högst prioriterade. Fartyg som kommer från länder vars fartyg enligt statistiken har visat dåliga resultat vid tidigare hamnstatskontroller prioriteras också. Inom EU pågår ett arbete med att ytterligare skärpa reglerna för hamnstatskontroll. Detta innebär i korthet att de fartyg som utgör en särskilt stor risk ska genomgå obligatoriska utökade inspektioner och att fartyg som har belagts med nyttjandeförbud upprepade gånger ska förvägras tillträde till hamnar inom EU. Transportministerrådet enades om en gemensam ståndpunkt i denna fråga i december. Jag har tagit del av statistiken över de hamnstatskontroller som har genomförts i Sverige under den senaste tioårsperioden. Enligt min uppfattning finns där ingenting som tyder på att lättinspekterade fartyg skulle prioriteras. Tvärtom har ett mycket stort antal brister påvisats, och knappt 3 % av de inspekterade fartygen har haft så allvarliga brister att de har belagts med nyttjandeförbud. Här vill jag dock understryka att de "enkla" fartygen inte heller konsekvent får undantas från inspektion. Även dessa måste ha pressen på sig att när som helst kunna bli utsatta för en hamnstatskontroll. Enligt min bild fungerar hamnstatskontrollen väl i Sverige. Det kan av olika skäl ha funnits vissa svårigheter, både i Sverige och i andra länder, att leva upp till åtagandena i början när hamnstatskontrollen var en ny verksamhet. Hamnstatskontrollen är dock en prioriterad arbetsuppgift för Sjöfartsverket. Målen har uppnåtts under 1990-talet - inte bara det procentuella målet, utan även målet att komma åt de dåliga fartygen. Jag finner därför ingen anledning att vidta några åtgärder för att klargöra eventuella brister i just det här avseendet.
Fru talman! Jag vill bara rätta till en sak. Jag säger inte att vi i dag har en bristande sjösäkerhet. Jag skriver i min rubrik att "kontrollerade länge medvetet ofta bra fartyg". Varför gjorde man det? År 1995 satt jag med i något som hette Sjösäkerhetskommittén. Då träffade vi sjöfartsinspektörer i Stockholm som just tog upp detta. De sade att de på grund av bristande resurser kontrollerade bra fartyg för att uppnå 25-procentsmålet. När vi berättade detta för Sjöfartsinspektionen vid den tiden backade de och sade att det var absolut fel. Det stämde inte. De inspektörer som tidigare hade varit så talföra ryggade och vågade inte stå för sina uppgifter. Häromdagen såg vi i en av Stockholmstidningarna att en numera pensionerad sjöfartsinspektör berättade just det de hade berättat för oss för fem sex år sedan. Det är bara lite trist att det kommer när personen har gått i pension. Jag vet inte om det beror på att han var rädd om karriären, men det är i varje fall lite trist. Med tanke på allt annat som har hänt i dag kring Sjöfartsverket i allmänhet och kring inspektionen i synnerhet har man lite rätt att ha en misstanke om att det inte alltid har varit bra, och kanske fortfarande inte alltid står bra till. Nu säger statsrådet att han har kontrollerat tio år tillbaka. Men det är inte mer än någon dag sedan det stod i tidningen att någon från ledningen på Sjöfartsverket sade: Nu de senaste åren har vi fått resurser så att vi kan göra kontrollen på ett vettigt sätt. Det strider lite grann mot statsrådets påstående i svaret. Jag tycker att det är allmänt trist. Om man är ansvarig för ett verk och ser att man inte kan uppfylla det man ska uppfylla därför att det t.ex. saknas ekonomiska resurser tycker jag att man ska tala om det och inte tillgripa den metod man har gjort. Man har tidigare medvetet kontrollerat lätta fartyg för att just kunna hyfsa till statistiken.
Fru talman! Låt mig då gå igenom statistiken. Den statistik som finns över genomförda hamnstatskontroller stöder inte påståendet att enkla fartyg skulle väljas ut för att 25-procentsmålet ska uppnås. Sedan år 1990 har Sjöfartsinspektionen årligen i genomsnitt inspekterat 24,44 % av alla utländska fartyg som anlöpt svensk hamn. Procenttalet var lägre under de första åren av 90-talet. Det lägsta antalet fartyg inspekterades år 1991. Då var det 20,53 % av fartygen som inspekterades. Det högsta var år 1994. Då var det 33,81 % av fartygen som inspekterades. Det sammanlagda antalet inspektioner under perioden 1990-2000 var 7 785. Vid 2 937 av dessa inspektioner hittades brister. Sammanlagt beslutades om 229 nyttjandeförbud för utländska fartyg. Under de senaste åren har inspektioner visat att antalet brister har ökat. År 1990 fanns det brister hos 43,96 % av fartygen. Antalet nyttjandeförbud har dock minskat. Detta anser jag är ett tecken på att inspektionsförfarandet har förfinats, samtidigt som fler av de riktigt dåliga fartygen undviker att komma hit helt och hållet eftersom man vet att man blir utsatt för en besiktning. År 1998 är det år under den senaste delen av 1990-talet då minst antal fartyg har kontrollerats. Då genomfördes endast 570 inspektioner - 21,11 % av fartygen. Andelen brister var emellertid den största, nämligen 46,9 %. Mot denna statistiska bakgrund kan man knappast hävda att fartygsinspektörerna skulle ha undvikit problemfartygen. Det är möjligt att det stämmer, det som Sten Andersson säger om att det var sämre förr och har blivit bättre nu. Då tycker jag att vi ska vara tacksamma för det. Det vore värre om det hade varit tvärtom, dvs. bättre förr och sämre nu. I den meningen tycker jag ändå att man har förstärkt och förbättrat det hela. Jag vet ju inte vad en och annan fartygsinspektör säger på pensionens dag, utan vad jag vet är att jag kan gå igenom statistiken och den dialog som förs mellan departementet och Sjöfartsverket. Där kan jag endast konstatera att detta fungerar väl.
Fru talman! Om man nu ska raljera lite grann så är det nog fler än en utanför det här huset som säger att det var bättre förr. Men vad gäller sjöfartsstatistik och sjöfartsinspektion hoppas jag att man ska kunna använda det andra begreppet med fog. Det är nämligen viktigt att detta fungerar. Jag har varit ledamot i en kommitté. Vi hade Postens chefsjurist som ordförande. Vi fick alla uppfattningen att det var en samlad åsikt bland många inspektörer att man på grund av bristande resurser tog fartyg som betraktades som enkla just för att nå upp till 25-procentsmålet. Procentsatser när det gäller kontroll av ett visst antal fartyg säger ju ingenting om vilken sorts fartyg man har kontrollerat. Jag kan sluta med att säga att jag hoppas att vi i dag har en inspektion som lever upp till namnet, och verkligen koncentrerar sig på de fartyg som bär skulden för de - tyvärr - alltför många olyckor som inträffar.
Fru talman! Jag tycker ändå att Sjöfartsverket och inspektionen sköter detta väl dels när det gäller frågan om de direkta inspektionerna, dels när det gäller frågor som har att göra med annan verksamhet som direkt handlar om vår sjösäkerhet. Därtill vill jag nämna de diskussioner som förs nu inom EU och som bl.a. ligger på Sverige som ordförandeland. Det gäller Erika I och Erika II, och de handlar mycket om kontroll av fartyg, hamnstatskontroll etc. Vi kommer alltså att få ytterligare krav på bättre säkerhet till sjöss. Det är bra - det kan vi vara överens om. Vi går från en situation i Sverige där vi har höga krav till en situation där vi kommer att få än högre krav. Detta är ju en marknad över hela världen, och det förs diskussioner inom IMO, den internationella organisationen, och även nu inte minst inom EU. Diskussionerna här har benämnts efter en svår sjöfartskatastrof, den s.k. Erikakatastrofen utanför den franska kusten. Nu kommer också Erika II, som ytterligare kommer att förstärka vår säkerhet till sjöss.
Fru talman! Jag skulle kunna säga någonting om Erika som har spridning i dag i sjöfartskretsar, nämligen att denna katastrof aldrig hade inträffat om fartyget fått den nödhamn som det sökte en stormig natt utanför Frankrike. Fartyget blev nekat att komma in i hamn. Annars kanske olyckan hade hänt inne i hamnen, men icke med den omfattning den nu fick. Jag vill påstå att mängder av sjöfolk och folk som har anknytning till detta hävdar det här. Till sist: Jag vill också ha ett bra sjöfartsverk. Men jag vill att det ska vara bra i praktiken, och inte bara i vackra ord. Bakom de vackra orden ska också dölja sig en verklighet som har ett stöd hos just sjöfartens folk.
Fru talman! Erika I handlar om fartygens konstruktion och frågan om dubbelskrov. Jag kan förstå att det finns många redare - kanske inte så många i de moderna sjöfartsländerna, men i andra länder - som hävdar att det här med dubbelskrov är fel, och för dyrt. Man har säkert en massa förklaringar till denna olycka. Men saken är ändå den att om det hade funnits dubbelskrov på detta fartyg så hade det hela sett annorlunda ut. Nu kommer det krav på dubbelskrov, och det tycker jag är bra. Det kommer avsevärt att minska inte minst de följdkatastrofer i form av miljöförstörelse som uppkommer när oljetanker etc. hamnar i svåra olyckor. Jag vill också påstå att Sjöfartsverket hanterar frågan om sjösäkerheten på ett utomordentligt bra sätt. Man följer de regler som finns och man har också kapacitet och resurser för det.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att möjligheten att förlägga verksamheter till Fårösund särskilt beaktas vid genomförande av utvecklingsprogrammet för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten. Han har också frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förutsättningarna för etablering av ytterligare ca 260 privata arbetstillfällen på Gotland ska skapas samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att satsningen på infrastrukturåtgärder ska genomföras och få den avsedda positiva betydelsen för Gotland. Gotland bedrivs i nära samarbete med Gotlands kommun. När det gäller Fårösund har bl.a. ett visionsarbete bedrivits under hösten 2000. Kommunstyrelsen antog i slutet av förra året Vision Norra Gotland - Fårösund. För närvarande pågår arbetet med en översiktsplan för f.d. KA 3-området i Fårösund. I det pågående omställningsarbetet prövas kontinuerligt möjligheterna att förlägga verksamhet till Fårösund. Näringsdepartementet har t.ex. när det gäller den föreslagna lokaliseringen av en del av Stockholms allmänna försäkringskassa till Gotland särskilt poängterat att försäkringskassan på Gotland bör pröva om det går att förlägga del av kassans verksamhet till Fårösund. När det gäller att tillsammans med kommunen, berörda myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet skapa förutsättningar för ytterligare ca 260 privata arbetstillfällen så har arbetet för Gotland, liksom för de övriga omställningskommunerna, inletts med en omvärldsanalys. Den har nyligen presenterats vid ett seminarium på Gotland och diskuteras nu i olika sammanhang. För närvarande utarbetas en tidsplan för det fortsatta arbetet med en vision, en förankrad strategi samt en handlingsplan och åtgärder. När det slutligen gäller transporterna till och från Gotland så beslutade regeringen nyligen att utse Berit Rollén till utredare och förhandlare i utredningen om en förhandlad helhetslösning för Gotlandstrafiken. Ett förslag till helhetslösning för Gotlandstrafiken ska enligt uppdraget redovisas till regeringen senast den 1

Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret, men jag tycker att det var innehållslöst och inte tillförde någonting nytt. När jag fick svaret i går kväll visade jag det för min fru. Hon hade följande recension: Tror han att du är dum? Vidare fortsatte hon: Han kunde skrivit svaret på en rad. Jag vet ingenting. Orsaken till att jag skrev interpellationen är att människorna i Fårösund på allvar börjar tappa tålamodet. Det har gått ett och ett halvt år sedan regeringen i en skrivelse lovade: "skall särskilt beaktas möjligheten att förlägga verksamheter till Fårösund." Jag hade naturligtvis hoppats att näringsministern skulle ta tillfället i akt att redovisa något konkret med anledning av regeringens löften till Fårösund om ytterligare 260 privata arbetstillfällen till Gotland. I stället står det i interpellationssvaret: visionsarbete under hösten, inletts med omvärldsanalys, utarbetas en tidsplan, fortsatt arbete med visionen, en förankrad strategi, en handlingsplan för åtgärder. Inser inte näringsministern hur ihåligt detta låter? Fru talman! I interpellationssvaret tar näringsministern upp lokaliseringen av en del av Stockholms läns allmänna försäkringskassa till Gotland. Låt mig först slå fast att det är utmärkt att den föreslagna kvalificerade verksamheten förläggs till Gotland. Nu måste Näringsdepartementet ha kännedom om arbetet som pågår med flyttningen och överväganden vad gäller lokaliseringen på Gotland och möjligheterna att, som det står i interpellationssvaret, förlägga en del av kassans verksamhet till Fårösund. Jag beklagar att näringsministern väljer att ta upp detta i interpellationssvaret. Arbetet med lokaliseringsfrågan är nog grannlaga i sig för försäkringskassan. Fru talman! I avvaktan på konkreta förslag från Näringsdepartementet om verksamheter till Fårösund enligt regeringens skrivelse, kan jag redovisa ett förslag som skulle kunna vara bra för Fårösund. Jag har i motion 2000/01:MJ610 föreslagit att ett centrum för fiskeforskning och utbildning inom fiskerinäringen lokaliseras till Fårösund. Det är nämligen så att det inte finns någon fiskeutbildning i Sverige eller i länderna vid södra Östersjön. Ett centrum för fiskeutbildning i Fårösund kunde säkert vara välkommet för att erbjuda våra nya grannländer stöd med denna viktiga utbildning av näringslivsskäl, fiskevårdsskäl, marinbiologiska skäl och miljöskäl. Finansieringen skulle mycket väl kunna ske inom I Fårösund finns redan ett fiskeforskningslaboratorium i högskolans regi sedan mer än 20 år, en av staten ägd hamn, en modern fiskehamn med skyddat läge, ett marinvarv, undervisningslokaler och internatlokaler. Att sedan lokaliseringen är mitt i Östersjön gör det inte sämre. Jag ska be att få överlämna min motion till näringsministern och Näringsdepartementet här i dag. Fru talman! Jag beklagar verkligen att inte näringsministern och Näringsdepartementet har någonting att redovisa efter ett och ett halvt års arbete. Jag förväntar mig att näringsministern i sin replik lättar på förlåten och ger människorna i Fårösund och på Gotland besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas och vad som ska hända när f.d. KA 3:s område är tomt. Jag återkommer i en replik och kommenterar övriga delar av interpellationssvaret.
Fru talman! Jag tackar också för svaret. Det sker ju stora förändringar i ett samhälle när militär verksamhet som KA 3 läggs ned. Det är alldeles speciellt märkbart när den militära verksamheten, liksom i Fårösund, ligger på en ort som inte är centralorten i kommunen. Det som är besvärligt är ändå en sporre till att göra det bästa av situationen, och idéerna börjar flöda. Det vi har kunnat konstatera är att tillgången till de militära lokalerna ger många möjligheter. Det är mycket fina lokaler. De är bra underhållna och lämpar sig för olika verksamheter. Det finns fiberkabel och bredband installerade. Vi är mycket glada över det förslag som finns om att försäkringskassans pensionsverksamhet vid utlandsavdelningen i Stockholm ska flyttas till Gotland. Jag hoppas att beslutet från regeringen kommer den 22 mars, som har utlovats. Det är rimligt att anta att försäkringskassejobben hamnar i Visby, men det innebär att vi arbetar för att få andra jobb till Fårösund. För som jag sade behöver Fårösund speciell uppmärksamhet eftersom förlusten av försvarsjobben märks i hela samhället. Vi anser att lokalerna i Fårösund är väl lämpade för ett utbildnings och utvecklingscentrum. Det stämmer väl överens med den sak som Roy Hansson tog upp om fiskeutbildning. Det skulle kunna vara en möjlighet. Vi skulle kunna tänka oss att en del skulle kunna vara en folkhögskola, men här behöver vi hjälp för att få loss medel och för att få bli en folkhögskola. Det är saker som vi återkommer till. Vi har ju, genom omställningsgruppens arbete, fortfarande kontakter med och hjälp av Näringsdepartementet hela det här året. Vi ser också att en satsning på idrott och film håller på att ta form. Här ser vi stora möjligheter till att det skulle kunna utvecklas till att bli något bra. Det behövs en del pengar som vi hoppas att omställningsgruppen hjälper till med. Kommunen har tagit en del av ansvaret. Omvärldsanalysen är klar, och utifrån den sker ett arbete i omställningsgruppen och kommunen, men också på många andra håll i kommunen och genom olika grupper. Föreningen UNG, som står för Utvecklingsgruppen Norra Gotland, har en betydelsefull roll i den planering som sker. Det är även i övrigt viktigt att ta till vara det engagemang som finns i Arbetet med hur samhället ska planeras har påbörjats, och vi diskuterar nu inom kommunen om det är möjligt att flytta en del kommunala jobb till Fårösund. Fru talman! Till sist kan jag inte låta bli att ta upp frågan om infrastrukturåtgärder. Transporterna av personer och frakter är den fråga som betyder allra mest för Gotlands utveckling. Så länge det finns en osäkerhet i de här frågorna sprider sig en osäkerhet om man vågar satsa i företag, både vad gäller nyetableringar och utbyggnader. Det är bra att regeringen har utsett en utredare, en förhandlare, för en helhetslösning för Gotlandstrafiken både på färja och flyg. Berit Rollén, som har fått uppgiften att utreda och förhandla, har ingen avundsvärd situation när hon på kort tid ska hitta en lösning. Men vi hoppas att hon lyckas. Som jag ser det är det frakterna och fraktkostnaderna som är den allra viktigaste delen i utredningen. Vi måste få en lösning på detta. Det är inte rimligt att vi ska ha ett påslag och dyrare frakter på våra färjor. Det borde inte kosta mer att frakta varor på färja än på landsväg. Osäkerheten kring frakterna och dyrare fraktkostnader är det främsta hindret för Gotlands utveckling. Här måste vi få en lösning i budgetpropositionen i höst.

Fru talman! När det gäller en omställning av den art som har drabbat Gotland och många av de orter där vi har gjort förändringar av försvarets struktur är det inte så att man bara kan säga att nu ska vi lägga något där, nu hittar vi en fabrik där och om vi har en statlig myndighet så lägger vi den där. Det handlar framför allt om att finna vad som är bra just för denna ort. Vad är bra för Gotland? Vad är bra för Boden? Med utgångspunkt i de analyser som görs, omvärldsanalyser och andra bedömningar som görs om t.ex. den historia och kultur som finns på orten eller i kommunen, försöker man bygga upp någonting som kan växa av sig själv. Det handlar inte om att man byter ett arbete mot ett annat arbete, om en officer försvinner ska vi flytta dit en annan. Det handlar framför allt om att få en sådan näringsstruktur som har förmåga att växa. Låt mig få ta några exempel. Man har diskuterat möjligheten att stödja ett antal projekt som gäller Fårösund. Det gäller t.ex. ett projekt om att förstärka den digitala infrastrukturen för bl.a. norra Gotland, ett projekt om filmproduktion och ett utbildningscentrum. Det här utbildningscentrumet handlar framför allt om den fiskeriutbildning som nämndes samt insatser för att marknadsföra Fårösund och norra Gotland. Därtill, vilket också nämndes, har samtliga politiska partier på Gotland nyligen föreslagit att man ska placera 50-100 kommunala jobb i Fårösund. Låt mig också säga att det handlar om 120 jobb vid försäkringskassan. Det beslutet kommer. Sedan har vi ju FORGUS, som är en organisation för försvarets underhåll och service. Där handlar det om 50 Från Näringsdepartementet har vi också bidragit med 1,75 miljoner kronor till projektet Gotland Interactive Park. Projektet syftar till att skapa ett centrum för kunskapsutveckling, idéutbyte och företagande i nära anslutning till högskolan på Gotland. Det förs också diskussioner om att stärka vidareförädlingen av gotländska kvalitetsprodukter inom jordbruksnäringen. Man för en diskussion om hur man ska kunna göra detta. Jag vill också nämna att det förs diskussioner om en kongresshall på Gotland. Det bereder vi nu på Näringsdepartementet. Här finns bl.a. en ansökan från Östersjömiljarden. Vi håller för närvarande på att titta på kalkylen, om det bär sig etc. Innovationsverksamheten är ett annat viktigt område där diskussioner förs om att förstärka insatserna. Andra frågor som här har tagits upp av Roy Hansson är också den typ av frågor vi kommer att behandla. Med det menar jag att vi kommer att tillse att det vi har utlovat - det vi har gjort på andra ställen och kommer att göra på Gotland - ska vi minst leverera, dvs. ett antal jobb, etc. Jag vill också säga att det är viktigt att det blir den typ av jobb som med utgångspunkt i den tradition, den kultur och de förutsättningar Gotland har själva kan växa. Man ska inte lägga fram något som man sedan ska ta bort efter ett år eller något som inte har förutsättningar. Vi har bra exempel på det från Söderhamn när vi lade ned flygflottiljen.
Fru talman! Jag kan konstatera att det tydligen inte är mycket som har funnits för Fårösunds räkning på ett och ett halvt år. Det är just ingenting. Det är självklart att man ska ta vara på historia och kultur i de orter man är. I Fårösund är det naturligt med sjöfart och fiske. Därför tycker jag att mitt förslag och min motion vore lämpligt. Det var en nyhet för mig att samtliga partier på Gotland har beslutat att 50-75 kommunala jobb ska flyttas till Fårösund. Det är väl så att kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag till kommundirektören att undersöka möjligheterna att göra det. Men något beslut var inte fattat när jag lämnade Gotland i morse. Det var också en nyhet för mig att FORGUS skulle till Fårösund. Interactive Park är redan lokaliserat till Visby, så det hjälper knappast fårösundsborna. Och det är väl inte avsikten att kongresshallen ska ligga i Fårösund. Den är väl även lokaliserad till Visby. Som sagt, min fråga är: Hur länge ska Fårösund vänta? Ett och ett halvt år är tydligen inte tillräckligt. Fru talman! Jag ska ta upp den tredje frågan i min interpellation. I regeringsskrivelsen talas det om satsningar på infrastruktur. På Gotland är kommunikationerna avgörande för om det ska bli en positiv utveckling. Jag hoppas att det inte är någon nyhet för näringsministern. Nu avfärdas detta på sex rader i interpellationssvaret, trots att det funnits gott om tid att utveckla det i det första inlägget. Jag tackar näringsministern för upplysningen att regeringen nyligen utsett utredare och förhandlare i utredningen om förhandlad helhetslösning. Nu är det inte någon särskild nyhet. Regeringens kommittédirektiv är daterat den 21 december 2000, och utredare och förhandlingsman är utsedd sedan en tid. Fru talman! Nu är det knappast något nytt. Jag tror att det sedan 1975 har funnits 24 större utredningar om Gotlandstrafiken. Just i dessa dagar besöker regeringens utredare Gotland. I morse kunde man i Gotlands Tidningar läsa: Berit Rollén har fått en omöjlig uppgift. Det var huvudrubriken på ledarsidan. Vidare kan man läsa att ledarskribenten har tvivel om hur det denna gång ska lyckas. Jag undrar om näringsministern har fått kommittédirektiven väl föredragna. Ska denna utredning och förhandling vara avslutad innan den 1 augusti är det viktigt att finna en rimlig lösning. Jag tror att alla gotlänningar vore tacksamma om näringsministern än en gång skulle begära en föredragning om regeringens direktiv till utredaren och bedöma om dessa direktiv är rimliga. Ledarskribenten på Gotlänningens ledarsida tycks inte tro det. Det vore bra om vi fick ett löfte om detta i dag. Det kostar i varje fall ingenting, och det kan vara betydelsefullt att tidsplanen kan hållas. Fru talman! I min interpellation har jag även tagit upp andra kommunikationsslag. Det jag avser är flygförbindelser. Jag hoppas att näringsministern är bekant med att det som det nu ser ut kan bli konkurrens inom flygtrafiken till och från Gotland. En flygbiljett tur och retur har kostat 4 000 kr. Det är naturligtvis inte rimligt. Därför är några företagare på väg att starta ett flygbolag med mer än halverade priser. Nu är det bara det att det tidigare delvis statligt ägda monopolföretaget under de senaste veckorna har bedrivit en omfattande kampanj och i braskande annonser gått ut med ett lägre pris. Man har talat om Jag märkte det här i torsdags när jag skulle åka hem. Min biljett som tidigare kostat 4 000 kr kostade nu helt plötsligt 2 000 kr. Är det rimligt att ett av staten delvis ägt företag utnyttjar sin dominerande ställning på detta sätt? Det vore bra om näringsministern kunde svara på det här och nu.
Fru talman! Jag får väl rätta till det här något. FORGUS ska inte läggas på Fårösund. Det sade jag aldrig. Jag sade att det skulle läggas på Gotland, inte Sedan är det så att samtliga politiska partier nyligen har uttalat att ett förslag bör tas fram som innebär att 50-100 kommunala jobb kan förläggas till Fårösund. Det jag säger äger riktighet. Låt mig säga att vi kommer att klara ut detta. Vi kommer att komma med konkreta förslag. Den diskussion som har förevarit mellan kommunen, länsstyrelsen, näringslivet och andra aktörer på Gotland har varit mycket positiv. Den har nu lett till att man har sagt: Den här vägen ska vi gå. Vi har också en hel del förslag som har lagts fram. Med detta tycker jag att vi får nöja oss. Att flyget får konkurrens är väl bra. Det är jättebra att priserna halveras. Om Skyways vill jag säga att det inte är något monopolföretag. Skyways ägs till, tror jag, 25 % av SAS är inte heller något monopolföretag. SAS konkurrerar på en marknad, låt vara att det inte är speciellt hårt i Sverige. Staten äger tre sjundedelar av hälften av hälften. Vi äger ungefär 20 % av detta bolag, och 25 % av Skyways, tror jag, ägs av SAS. Man kan inte säga att det är ett monopolbolag ägt av staten. Är det så att Skyways missbrukar sin dominerande ställning mot det nystartade flygbolaget faller detta under konkurrenslagen. Därmed är det en fråga för Konkurrensverket. Det bör omgående anmälas till Konkurrensverket, så att Konkurrensverket får titta på det.
Fru talman! När det gäller FORGUS var det bra att det blev tillrättat, för det anmäldes i samband med Fårösund. Men avsikten är tydligen lokalisering till Visby. Och det hjälper som sagt inte Fårösund. Jag är fortfarande tveksam till att Gotlands kommuns samtliga partier nyligen har ställt sig bakom 50-100 nya jobb. Både Lilian Virgin och jag sitter i kommunfullmäktige, och kommunstyrelsens ordförande anmälde på det senaste fullmäktigesammanträdet att han har gett direktiv till kommundirektören. Men det är möjligt att det har hänt något på Gotland under förmiddagen. Vidare sade näringsministern: Vägen att gå ligger väl framme. Det vore ju bra, inte minst för människorna på Fårösund, om man kunde lätta på förlåten något. Jag tolkar det som att det kommer att hända stordåd. Avslutningsvis till flygföretaget. Det är ju så att företaget har en dominerande ställning. Tidigare var det två bolag. Våren 2000 köpte man upp det konkurrerande bolaget. Priserna steg från ca 3 000 kr till 4 000 kr på ett halvår. Då måste man ändå säga att man har monopol när man är ensam och bestämmer tid, rutt och priser. Jag hoppas, som sagt, verkligen att det nya flygbolaget inte ska avskräckas, utan att det kommer i gång så att man kan flyga för halva priset. Därmed tackar jag näringsministern för debatten och överlämnar min motion.
Fru talman! För att det inte ska bli något missförstånd ska jag läsa högt: Jag kan också konstatera att utöver detta har Gotlands samtliga politiska partier nyligen uttalat att ett förslag bör tas fram som innebär att 50-100 kommunala jobb kan förläggas till Fårösund. Därtill glömde jag nämna att det för närvarande också förs diskussioner för att få s.k. kontaktcentrum, call center, att etableras i Fårösund. Än en gång: Vi ska inte förvänta oss stordåd. Men vi ska förvänta oss att det vi från regeringens sida har sagt i den skrivelse som överlämnades till riksdagen ska vi uppnå. Men det ska uppnås på det sättet att det som sedan etableras ges möjligheter att växa och därmed att än mer utveckla denna fantastiska del vi har i Sverige - Gotland. Tack så mycket.